Fru talman! Vi fördjupar oss gärna i kalkylernas värld, men man får inte glömma bort att vi nu gör en reduktion av försvaret. Där förbanden nu går ut blir det anläggningar som är övergivna av försvaret, men som kommer att kunna användas till annat. Det vet vi från tidigare försvarsomställningar. De som ser de möjligheterna, utnyttjar dem och i en växande ekonomi - som vi nu har i Sverige - tar till sig denna chans ser ofta en mycket snabb och positiv utveckling. Gärna ett studium av kalkyler alltså, men i valet mellan Kallinge och Ängelholm är det långsiktigt rätt att satsa på Kallinge.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Min utgångspunkt är en artikel i en morgontidning som kommer ut här på orten. Artikeln handlar om en "sjuk idé". Den är skriven av en avgången socialdemokratisk finansminister - Kjell-Olof Feldt. Det visar sig att denna "sjuka idé" är en av statsministerns favoritidéer, nämligen den om att vara emot privata sjukhus och privata skolor. Kjell-Olof Feldt argumenterar väl, tycker jag, för varför man inte ska ha en sådan trångsynt inställning. Han påminner om misslyckade socialdemokratiska slag tidigare på denna punkt. Är han mer beredd att ta intryck av de här argumenten nu än när de framförts från liberalt håll?
Fru talman! Givetvis är Feldt en tyngre auktoritet än Könberg. Men det betyder inte att ni inte båda kan ha fel, och i det här fallet är jag nog rädd att Feldt missar målet något. Vad vi vänder oss emot är inte privata skolor eller privata vårdhem. Vi ser gärna att ideella, och även kooperativa, organisationer driver vårdhem utan vinstintresse. Vad vi vänder oss emot, Könberg, är när vården blir föremål för börsens krav - när sjukhusen säljs till bolag som finns på börsen och när vi ser en utveckling framför oss där lönsamhetskravet kommer att lyftas in. Det borde bekymra åtminstone en socialtliberalt tänkande människa.
Fru talman! Jag åberopade Kjell-Olof Feldt eftersom jag hade en förhoppning om att det möjligen skulle kunna göra ett något större intryck på statsministern så att han skulle komma lite längre i sina resonemang än detta mantra där han talar om börsen. Feldt går ju några steg längre än så. Jag ville försöka locka in statsministern på den vägen. Men det ville han tydligen inte. Han vill hålla fast vid att det är ordet börs som gäller. På den här punkten, liksom på de tidigare, tror jag att socialdemokratin kommer att få all anledning att ångra att man har varit så trångsynt och att det har lett till att man inte får den vård man kan få genom att alla de som vill, kan vara med och ge en god vård och göra det inom ramen för den solidariska finansieringen. Det borde både goda socialliberaler och goda socialdemokrater kunna vara överens om.
Fru talman! Vi beträder den smala vägen, Könberg, inte den breda. Det är viktigt att komma ihåg. Jag tror att alla förstår att om man utöver vård också ska ge en vinst på den vård som bedrivs tar man bort resurser som annars skulle ha kunnat användas för att bedriva vård. Om vinsten dessutom ska mäta sig med andra aktiviteter som bedrivs på börsen för att det ska attrahera kapital, det är ju tanken i Könbergs värld, då får man plötsligt in ett lönsamhetstänkande i en verksamhet som ska styras av människors behov. Vi byggde upp den gemensamma sektor, vården, skolan och omsorgen, utifrån människors behov. Marknaden klarade inte att lösa dessa grundläggande gemensamma krav. Vi tänker inte föra tillbaka vård, skola och omsorg till marknaden. Det ska också i fortsättningen vara en rättighet tillkommande alla utifrån människors behov, inte utifrån plånbokens tjocklek och börsens avkastningskrav.
Fru talman! Statsministern och jag är överens om att vården ska ges efter behov och inte efter plånbokens tjocklek. Men det är inte det som diskussionen gäller. Diskussionen gäller ju om det ska vara möjligt i Sveriges land för landsting och kommuner att göra den avvägningen att man kan använda olika aktörer för att uppnå detta. Statsministern vet detta. Det framgår tydligt av Feldts artikel och det framgår av all debatt att det inte är så, för att ta det aktuella fallet, att de som ska ge vård på S:t Görans sjukhus ska ge det till folk olika beroende på plånbokens tjocklek. Statsministern väljer att föra debatten på det område där den inte existerar i stället för där den existerar.
Fru talman! Tvärtom, jag väljer att föra debatten i tid. Jag är inte rädd för S:t Görans sjukhus som en isolerad företeelse. Men det är ett systemskifte som Könbergs liberaler spänner sig för vagnen i Stockholm för. Det systemskiftet ska väl rimligen följas av fler utsålda sjukhus, fler sjukhus som har börsens avkastningskrav. Det första klarar vi säkert, men hur blir det när det femte och tionde kommer? När behoven inte mäts med det som är lönsamhetens krav i börsvärlden, vilket Sverige har vi då? Har marknadsekonomin då inte övergått i ett totalt marknadssamhälle där penningvärdet är viktigare än människovärdet? Också en liberal borde känna att det någonstans finns ett socialt innehåll i politiken som tar över penningen.
Fru talman! Också den här frågan riktar sig till statsministern. Som tidigare har nämnts här presenterades i går den s.k. dödslistan, dvs. listan över de militära enheter som kommer att läggas ned så småningom till följd av de beslut som har fattats och som kommer att fattas. Detta innebär påtagliga konsekvenser för många små orter där kanske en av de största arbetsgivarna kommer att försvinna. Det får naturligtvis stora effekter när det gäller skatteintäkter, arbetstillfällen och människors möjligheter att bo kvar på orten. Regeringen presenterade också i går en lista med ett antal åtgärder som man vill vidta för att kompensera utfallet av detta. Man säger bl.a. att det totalt handlar om 1 275 statliga jobb, som man alltså åstadkommer genom de här åtgärderna, samt över 1 000 Min fråga är: Vilka privata företag har gett vilka löften till regeringen i den delen?
Fru talman! Låt mig först säga något om skatteförlusterna. Där har vi lyckligtvis, Göran Hägglund, beslutat om ett utjämningssystem kommunerna emellan som faktiskt fångar upp en del av problemen i samband med en sådan här situation. Det är jag glad för. När det gäller de tal som redovisades i gårdagens presskonferenser har vi i vissa fall långt framskridna samtal med privata företag. I andra fall är det en aktivitet som pågår där vi har som målsättning att nå till vissa nivåer i vissa kommuner. Vi kan ha självförtroende här eftersom vi har gjort precis den här operationen tidigare i Söderhamn och delvis också i Arboga. Nu talar vi om Sollefteå, Kiruna, Boden, Karlskoga, Kristinehamn, Falun, Visby och Hässleholm. Jag är ganska säker på att i det konjunkturläge vi nu har, med de resurser som blir friställda personalmässigt och lokalmässigt och med den ordning vi nu har i landets ekonomi har vi goda förutsättningar att vara med och ställa om det ekonomiska livet på dessa orter till en ny framtid.
Fru talman! Egentligen var jag ute efter att få ett besked om det finns konkreta åtgärder som är på väg att fattas beslut om. Det står ju 1 000 arbetstillfällen. Det står inte 999 eller 1 001, utan just 1 000. Ska vi betrakta det som en gissning, som en förhoppning, som en bedömning, som ett löfte eller som en garanti att detta kommer att gälla? Har regeringen framskridna planer? De här orterna har naturligtvis väldigt stora förhoppningar på regeringen och riksdagen att de här åtgärderna kan åstadkommas. Det handlar rimligen om 1 000 jobb utöver de som annars hade framkommit på de här orterna inom den privata sektorn.
Fru talman! Jag tror inte att någon på de här orterna tror att det kommer att bli exakt 1 000 arbetstillfällen. Jag tror att de förstår att det vi nu tänker göra på dessa orter är detsamma som vi har gjort i Söderhamn och Arboga, nämligen att tillsammans med lokala och regionala företrädare och med den kunskap vi har i Regeringskansliet med statliga insatser och andra insatser rekrytera nya arbetstillfällen, stimulera den utveckling som finns på orten och på så sätt få en ny start. Jag vet ju, och det vet också Göran Hägglund, att det dummaste man kan göra i politiken är att ställa ut garantier. Vi har inte mötts av några sådan krav från någon av de här orterna. De förstår också att man inte kan hålla i gång en försvarsverksamhet som inte motiveras av säkerhetspolitiska skäl. Jag tror att det är ohyggligt farligt om vi lockas att behålla en för stor försvarsorganisation. I det långa loppet kommer det att ta bort det professionella inslaget i försvaret. Försvaret är säkerhetspolitiskt motiverat, inte regionalpolitiskt. Det är viktigt att komma ihåg.
Fru talman! Precis när antagningarna i stort sett var klara till högskolan i höstas hörde jag utbildningsminister Östros, bl.a. i A-ekonomi, prata om, lite kort sammanfattat, att vi måste se över vilka högskolor som kan rekrytera bra, och där det är ett hårt tryck får vi se till att bygga till. Detta kändes väldigt hoppfullt, åtminstone för oss här i Stockholmsregionen som har ett enormt sökandetryck. På KTH har vi tre förstahandssökande på varje plats. Jag vill inte vara så konspiratorisk och tro att det finns många andra skäl än just utbildningspolitiska som styr hur man vill ha högskoleplatserna i landet. I propositionen stod det egentligen tvärtom. Jag skulle vilja fråga ministern om han anser att studenterna ska ges ett inflytande i högskolepolitiken och om val av högskoleplats också är ett sätt att ha inflytande. Om så är fallet, tycker utbildningsministern att principen bör vara att förstahandsvalet ska styra placeringen?
Fru talman! Utbyggnaden av högskolan är en mycket stor sak som vi är mitt inne i. Närmare 90 000 platser byggs ut över hela landet. Det är helt nödvändigt för att modernisera hela landet. Den här utbyggnaden sker så att vi får en stark högskola i varje län i Om Catharina Elmsäter-Svärd lyssnar på folk ute i landet kommer hon snart att förstå vilken enorm folklig förankring som finns för den politiken. Det gäller naturligtvis också Stockholmsområdet. Vi gör rejäla satsningar, inte minst i den senaste budgetpropositionen, på Stockholmsområdet. Titta på Kungl. Tekniska högkolan, som Elmsäter-Svärd själv tar fram! Under de kommande tre åren får man en rejäl satsning på nya platser för att bygga upp ett nytt IT universitet i Kistaområdet, ett av de mest dynamiska områdena i världen när det gäller informationsteknik. Mitt i den företagsby som finns där, ett toppföretag internationellt, byggs också en topphögskola med IT inriktning upp. Den kommer inte bara att ge utbildning i världsklass utan kommer också att ha ett socialt engagemang i området för att rekrytera nya grupper, inte minst i närområdet. Det är ett bra exempel på hur regeringen värnar också Stockholmsområdet.
Fru talman! Jag är väldigt tacksam för att utbildningsministern har ambitionen att högskoleutbildningen är viktig för landet som helhet. Jag kan ändå konstatera att det samtidigt som vi har ett hårt tryck i vissa regioner, inte minst i Stockholmsregionen, proportionellt sett är väldigt få platser i Stockholmsregionen. Om studenterna ska välja att vara fyra fem år på en ort, anser då ministern att det är viktigt att också valet av plats får styra fördelningen av platserna, eller är det regionalpolitiska eller arbetsmarknadspolitiska hänsyn som ligger bakom? Jag blev lite förvånad när jag såg listan över orter som skulle kompenseras efter det beklagliga försvarsbetänkande som är på gång. Även Stockholm drabbas av nedläggningar på försvarssidan, men det blev ingen kompensation till Stockholmsregionen.
Fru talman! Stockholmsområdet får under den här utbyggnadsperioden över 10 000 högskoleplatser. KTH har jag nämnt. Där görs en stark framtidssatsning. Södertörns högskola är en helt ny högskola, som växer upp och som även rekryterar på ett helt nytt sätt. En tredjedel av studenterna där har invandrarbakgrund. Det skiljer sig från de flesta andra högskolor. Till detta kommer Stockholms universitet och Lärarhögskolan. Det finns en mycket dynamisk högskolesektor i Stockholm. Moderaterna är ett parti som tyvärr har stannat kvar i en mycket gammaldags syn på högskolepolitiken, med en stark inriktning på bara några få orter. Man ser inte alls moderniseringskraften i högskolan. Man har en mycket gammaldags syn på vilka vi ska rekrytera till högskolan. Det tyder helt enkelt på att det skulle behövas en rejäl förnyelse i Moderata samlingspartiets syn på högre utbildning. Vi har haft ett samarbete med andra borgerliga krafter, som åtminstone tidigare har förstått kraften i högskoleutbyggnaden. Det har moderaterna inte klarat.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till jämställdhetsministern. Sverige. Det är ett svart tal. Vi har över 20 000 registrerade misshandelsbrott per år. Jag vill fråga Margareta Winberg vad hon tänker göra åt den saken.
Fru talman! Jag beklagar, precis som Sofia Jonsson gör, det som här sker i Sverige. Regeringen lade förra året fram en kvinnofridsproposition för riksdagen. Den börjar nu så smått att träda i kraft, men den har många olika delar, och alla delar får inte effekt genast. Det är klart att det tar ett tag. Propositionen innebar en mängd olika saker. Bl.a. skärpte vi straffen. Vi tog också upp det mycket kontroversiella förslag som handlar om förbud mot köp av sexuella tjänster. Men det räcker ju inte. Vad vi nu gör är att vi försöker fokusera jämställdhetsarbetet på ett lite annat sätt och även involvera männen i det arbetet. Jag tror att det är oerhört viktigt att männen deltar, så att vi kan få en förändrad mansroll. Bara så kan vi nå det mål som jag förutsätter att vi båda är överens om, nämligen ett jämställt samhälle.
Fru talman! Det låter bra, Margareta Winberg, att det finns en kraft och en vilja att vara med och förändra, men problemen kvarstår. Kvinnor känner sig rädda, och familjer känner sig hotade. Vi måste göra någonting i dag. Vi kan t.ex. se hur Rikskvinnocentrum i Uppsala inte får de pengar från regeringen som man ansökte om för att kunna stärka kvinnornas möjligheter efter misshandel. Centerpartiet vill stärka kvinnohusens roll och få till stånd en samverkan mellan kvinnohusen, åklagarväsendet och polisen. Ser Margareta Winberg någon sådan lösning? Finns det en tanke hos jämställdhetsministern om att regeringen skulle kunna utreda en sådan här samverkan för att stärka kvinnornas och barnens rättigheter?
Fru talman! Frågan om Rikskvinnocentrum i Uppsala besvarade Laila Freivalds här för någon eller några veckor sedan. Hon ställde då, som framgår av protokollet, ut vissa löften. Jag är övertygad om att hon tänker hålla dem. Också länsstyrelserna kan spela en roll i detta sammanhang. Jag tycker att Ulf Adelsohn här i Stockholm har gjort en mycket förtjänstfull insats i sitt kvinnofridsarbete i Stockholms län. Vi har nu avsatt medel så att varje län som vill göra liknande aktioner kan få ekonomiskt bidrag till detta. Vi har också givit Rikspolisstyrelsen i uppdrag att se över sitt samarbete med de myndigheter och institutioner som möter de misshandlade, våldtagna eller slagna kvinnorna. Det har visat sig att myndigheterna ofta inte är så bra på detta. Det gäller kanske inte minst polisen. Det pågår dock nu ett utbildningsarbete inom de här olika sektorerna. Det konkreta förslag som Sofia Jonsson förde fram får jag studera lite grann, eftersom det var första gången som jag hörde det.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern. Statskontoret har nyligen lämnat en rapport angående säkerheten inför millennieskiftet. Det visar sig att cirka en tredjedel av våra myndigheter och samhällsfunktioner ligger efter i det här arbetet. Man har inte hittat de rätta medlen för att säkra sig inför millennieskiftet. Nu är det drygt två månader kvar innan vi går in i år 2000. Från Statskontoret säger man att man inte tror att någon ska frysa ihjäl och att man tror att eloch vattenförsörjningen kommer att fungera. Jag vill ändå fråga om regeringen har tagit del av rapporten och vad man i så fall planerar att göra.
Fru talman! Självfallet har regeringen tagit del av den rapporten. Den är ju i linje med tidigare varningar, dock icke lika allvarlig som de som har kommit dessförinnan. Våra system i Sverige 2000-säkras ju successivt. Vi har givit en särskild delegation ett speciellt ansvar för att följa och påverka detta. Den leds av Jan Freese och ligger under Näringsdepartementet. Den har vårt uppdrag och även vårt förtroende. Jag ska dock säga precis som Marie Engström, nämligen att man definitivt inte ska underskatta denna risk. Det är bra att den tas upp och diskuteras här i kammaren, så att vi kan peka på att många har det här ansvaret, inte bara regeringen.
Fru talman! Jag får tacka för det svaret. Jag vill bara fråga om statsministern under tiden fram till år 2000 kommer att ta upp den här frågan i något sammanhang här i kammaren och göra en avstämning med den delegation som statsministern hänvisar till.
Fru talman! Jag har inte planerat att ta upp frågan. Arbetet är ju så fördelat att näringsministern har det här ansvaret, och han har till sig knutit denna delegation. Vi har tänkt följa den ordningen, men jag ska inte utesluta att också statsministern, när vi närmar oss årsskiftet och ser att en och annan släpar efter, sänder en signal som understryker vikten och allvaret av den här frågan. Det har tyvärr för länge funnits en rätt utpräglad låt-gå-attityd innebärande att det ordnar sig - det där ska man inte bråka om. Det kan tvärtom ha gjorts försummelser med utomordentligt stor påverkan på grundläggande samhällsfunktioner. Vi tar alltså frågan på stort allvar.
Fru talman! Jag ska rikta mig till den nya socialförsäkringsministern. Jag vill fråga om hon kan lämna lite grann besked om hur man avser att på lite sikt arrangera för den finansiering av teknik som Riksförsäkringsverket ska tillhandahålla försäkringskassorna. Arbetssituationen på försäkringskassorna är ju inte så där helt lätt, och det finns problem lite här och var. Bl.a. måste man nu få ett förtroende för att man får en tekniklösning som håller. Det kan man bara få om man ser en tydlig och klar finansiering och en uppläggning av arbetet som just inger detta förtroende. Det vore intressant att höra om socialförsäkringsministern har någon synpunkt på detta.
Fru talman! När det gäller IT-investeringarna inom försäkringskassorna finns det ju en arbetsplan för hur det ska gå till. Det är uppenbart att effekterna av själva utvecklingen ger utrymme för rationaliseringar. Det här arbetet är upplagt så att också Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp själva hanteringen och se till att den genomförs på ett sådant sätt och i sådana etapper att man får en överblick över de olika steg man tar i respektive regioner. När det gäller själva finansieringen handlar det dels om det utrymme man får genom rationaliseringar - det får man bedöma steg för steg - dels om att det finns ett visst låneutrymme för att finansiera stora investeringar när de kommer att behöva genomföras. Men som sagt: Statskontoret och Riksförsäkringsverket har båda i uppdrag att följa upp detta och återkomma stegvis när det gäller finansieringen, främst inför den budget som ska behandlas inför 2001.
Fru talman! Något ytterligare besked förstår jag att man inte kan få i det här skedet, utan jag får nöja mig med detta. Jag vill bara göra den kommentaren att just rationaliseringen ju är knutpunkten i detta att kunna finansiera de nya investeringarna, att kunna betala för dem, och rationaliseringen av personal måste också kunna ske på ett genomtänkt och humant sätt. Då är det också där fråga om man kan få något slags hjälp av statsmakten att kunna hitta former för detta. Försäkringskassorna har kanske inte utrymme själva för att genomföra de här rationaliseringarna, i och med att det är rätt stora kostnader i varje enskilt fall.
Fru talman! Nu är det så att resursutnyttjande och rationaliseringar ju delvis handlar om investeringar, men det är också fråga om ett kunskapsuppbyggande. Till insatserna hör alltså också att bygga upp ny kunskap och ny kompetens. När man säger rationaliseringar på det sätt som Gustaf von Essen säger det, drar man nog gärna slutsatsen att det handlar om att enbart minska och dra ned på personal, men det handlar främst om att utveckla arbetet. Som jag sade finns det ett utrymme i rationalisering och i utveckling. Det finns också möjligheter till viss lånefinansiering. Man får ta det här stegvis. Statskontoret och Riksförsäkringsverket har i uppdrag att följa detta planenligt steg för steg.
Fru talman! Min fråga riktar sig till statsministern. Under de senaste dagarna har affärstidningar och andra medier utförligt redovisat turerna i Telia-Telenor-affären och hur olika parter har diskuterat under den natt som föregick det slutliga kontraktskrivandet. Kritiken har varit stark. Anser statsministern att den kritik som säger att sättet att handlägga frågan och sättet att sköta förhandlingarna har bidragit till och kommer att bidra till att sänka marknadsvärdet på det nya bolaget?
Fru talman! Det är mig fullständigt främmande att diskutera ett marknadsvärde på ett bolag som så småningom ska till börsen. Det görs naturligtvis mot bakgrund av viss erfarenhet. Det är väldigt många politiker som har försökt uppskatta värdet på Telia. Lena Eks parti tillhörde ju en gång en regeringskonstellation som ville gå till börsen med Telia därför att det var så mycket värt vid det tillfället. Då handlade det om 40 miljarder kronor. Vi motsatte oss detta - kanske också Lena Eks parti, vad vet jag - och det blev ingenting av vid det tillfället. I dag tror man att Telia är värt 200 miljarder kronor. Det finns 160 000 miljoner goda skäl att inte försöka värdera ett företag i en offentlig debatt.
Fru talman! Med det resonemanget ska vi ju vänta med sammanslagning och utförsäljning över huvud taget. Låt oss anta att det nu blir ett visst värde över till slut i alla fall. Är det inte lämpligt att använda en del av detta, som då i alla fall kommer in till staten så småningom, till en fiberoptisk satsning på bredband till varje hushåll och varje företag? Det skulle kunna vara en mycket lämplig åtgärd och t.ex. ingå i de omfattande kompensationspaket som nu regeringen och Centerpartiet riktar till de orter som tappar arbetstillfällen på grund av försvarsomläggningen.
Fru talman! Jag tror att det som Lena Ek föreslår i sak är klokt, alltså att bygga ut fibernäten, men jag värjer mig lite mot att koppla en sådan investering till en utförsäljning av en statlig tillgång. Vi klarar fibernätsinvesteringarna ändå. Intäkten från vår utförsäljning, när den sker, ska vi naturligtvis använda för att beta av på den jättelika skuld som finns uppbyggd och på så sätt kvitta tillgång och skuld. Lyckligtvis är vi i det läget att vi inte behöver sälja av statliga tillgångar för att finansiera investeringar. Vi har ordning i ekonomin igen. När vi avyttrar på det här sättet är det ett uttryck för att vi vill sprida ägandet. Vi strukturerar om företaget för att det ska utvecklas och växa och för att tillsammans med norrmännen skapa en slagkraftig nordisk aktör på en internationell telemarknad. För övrigt vill jag säga att de förhandlingar som har bedrivits kring fusionen har skett offentligt. Det här är den största fusionen någonsin i Norden på affärsområdet. Vad som sker när privata företag går ihop, det vet vi aldrig. De förhandlingarna följer vi inte. Men när offentliga företag gör det så sker det i öppna samtal. Jag tror att det här blir ett bra företag.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till statsministern om situationen i Kosovo. Den första är följande: Jag tycker att det är oerhört positivt att statsministern har tagit initiativ till att tillsätta den s.k. Kosovokommissionen. Den ska ju inte vara färdig förrän om ett år, och det kanske är lite sent, men det skulle vara väldigt intressant att veta vad som händer under tiden. Kommer det t.ex. delbetänkanden, eftersom kommissionen ska analysera tiden före, under och efter kriget?
Fru talman! Jag är inte närmare informerad just nu om hur man tänker redovisa sitt arbete. Jag vet att när man är färdig så kommer rapporten att tas emot av FN:s generalsekreterare, och det är naturligtvis ett uttryck för den vikt som världssamfundet fäster vid den kommission som Karin Wegestål talar om. Det är inte så underligt. Kommissionens arbetsuppgift är ju att studera de krafter och mekanismer som ligger bakom etnisk krigföring och etnisk rensning som vi har sett i Kosovo för att det inte ska hända igen. Jag förutsätter att kommissionen arbetar på ett sådant sätt att man också under sitt arbete för ett offentligt samtal. Med tanke på de ledamöter som ingår hyser jag på den punkten inget tvivel om att man kommer att nå ut i det samtalet.
Fru talman! Jag tackar för det svaret; det är alldeles utomordentligt. Men jag vill också påpeka att det i höst har förekommit väldigt mycket svåra övergrepp i Kosovo, att det är många som har flytt därifrån och att Serbien, det fattiga, utslagna och bombade Serbien, har fått ta emot 200 000 nya flyktingar. Sverige, eller vad finns det annars för åtgärder som man tänker vidta för de här flyktingarna?
Fru talman! Vi har inte fört några resonemang om att ta emot de serber som nu flyr från Kosovo. Däremot finns det all anledning att på plats se till så att alla som bor i Kosovo kan känna sig säkra, inklusive de serber som där har hemortsrätt, och på plats också naturligtvis lindra nöden bland flyktingar. Sverige är ett av de länder som har gjort de absolut största insatserna på Balkan, inte minst genom att ta emot människor som har flytt till vårt land, men också genom att på plats göra insatser för att göra livet någotsånär drägligt för de människor som befinner sig på flykt. Jag förutsätter att den humanistiska inställningen också gäller de människor som flyr från Kosovo.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. I går var det en intressant forskningsdebatt här i kammaren. Utbildningsministern sade då att han tänkte tillsätta en utredare som ska se över tilldelning av resurser till högskolor och universitet. Jag undrar när detta kommer att ske och vilka direktiv som ges till den utredningen.
Fru talman! Utredningen och utredaren är tillsatt och har börjat arbeta. Utredningsuppdraget handlar om att se över det resursfördelningssystem vi nu har till våra högskolor och universitet. Utgångspunkten är att vi ska ha en stark lokal makt att på den enskilda högskolan själv söka bra lösningar i både utbildningen och forskningen. Det är en självklarhet. Vi vill se över resursfördelningssystemet för att stimulera t.ex. profilering, att man verkligen söker de områden där man är stark och kan utvecklas vidare. Vi vill också ha ett resursfördelningssystem som fungerar så att allmänintresset tas till vara, inte minst i utbildningsfrågorna, så att man inte lokalt lägger ned en utbildning som behövs i hela riket där kanske regionen inte har samma intresse. Det är den typen av frågeställningar det gäller. Vi har sedan reformen i början på 90-talet ett i huvudsak väl fungerande system. Men det behöver ses över ur ett antal sådana aspekter.
Fru talman! Om man tittar på kvalitetsaspekten är givetvis verksamheten, den kompetens som finns och den utbildning som ges oerhört viktig. Men det finns en fråga som jag tycker har kommit bort i sammanhanget. Det gäller antalet disputerade lärare. Göteborgs universitet har t.ex. 57 % och Högskolan i Skövde Kommer en diskussion om antalet disputerade lärare att föras i kvalitetssammanhang i utredningen?
Fru talman! Ulla-Britt Hagströms exempel på behovet av disputerade lärare visar vilken stor uppgift vi har framför oss inte minst i forskningspolitiken. Det gäller att se till att vi framöver ökar antalet doktorer på alla områden. Det kommer att behövas eftersom vi har höga ambitioner i högskolepolitiken för att fler ungdomar ska kunna studera på en högskola. Men det behövs också för att efterfrågan i näringslivet och i offentlig sektor efter människor med forskarutbildning ökar. Intresset har ökat för den typen av erfarenhet och kunskap man får via forskarutbildningen. Därför är det så viktigt att regeringen också satsar ganska stora resurser de kommande åren just på att stärka forskarutbildningen och grundforskningen. Det är i sig en viktig kvalitetsfråga. Våra högskolor har i dag alla forskningsresurser. Det genomfördes under den förra mandatperioden med Socialdemokraterna. Vi kommer att kunna stärka det framöver. Vi behöver framöver fler disputerade som kan ta många av de viktiga lärarstjänster och forskartjänster som kommer att efterfrågas.
Fru talman! Vi har åter kunnat konstatera att riksbanksdirektionen är oenig i fråga om dels inflationsrapporter, dels när det är dags att tillgripa räntevapnet för att stävja en inflationstakt som en del tycker finns och är påtaglig. Därom rådet oenighet. I dag kan man av Konjunkturinstitutets rapport utläsa att den svenska konjunkturen fortfarande är stark och går bra framåt. Men man kan också läsa, vilket är mycket intressant, att Konjunkturinstitutet inte kan se att det finns något ökat inflationstryck. Jag skulle gärna vilja ha statsministerns syn på det senare men också på den rådande oenigheten i riksbanksdirektionen om det rådande inflationstrycket.
Fru talman! Först till Konjunkturinstitutets rapport som kom i dag. Det talas om fortsatt god utveckling i svensk ekonomi, fortsatt stark utveckling vad gäller sysselsättning och låg inflation, egentligen inget inflationstryck alls att oroa sig för. Det är långt kvar till de marginaler som finns uppsatta som mål för inflationen. Det är alltså en väldigt positiv rapport från Det stämmer väl med den bedömning vi själva gör från regeringens sida. Vi är oerhört noga med att hela tiden följa tendenser till inflation och inflationssignaler, men vi ser inga sådana. Det ska naturligtvis inte underskattas, men vi ser inga sådana. Riksbanken för en diskussion som nu redovisas offentligt. Det tycker jag är bra. Jag har också noterat som Sven-Erik Österberg att riksbanksdirektionen inte är helt överens. Det är också naturligt när sex tänkande människor kommer tillsammans att de av och till har olika uppfattningar. Det jag tycker är skönt är att vi här i kammaren kan diskutera penningpolitik utan att det för den skull på något sätt känns konstigt. Jag tror också att det är väldigt bra att riksdagens ledamöter - för Riksbanken är ju riksdagens bank - diskuterar det penningpolitiska beteendet och kritiserar eller berömmer beroende på vilken inställning man nu har. Det tycker jag känns rätt.
Fru talman! Jag tackar statsministern för det svaret. Jag vill bara mycket kort konstatera oenigheten. Det är klart att det kan vara så när det är olika personer. Men det som slår mig är att det ständigt är samma personer som är oeniga i direktionen och ungefär på samma sätt. Man kan fundera hur länge det kan hålla på och vad det kan få för konsekvenser.
Fru talman! Jag tror att Sven-Erik Österberg, andra och kanske också folk i Riksbankens direktion bör reflektera lite över det faktum att vi just nu upplever en väldigt kraftig tillväxt och ingen inflation. Vad är det som har hänt i ekonomin? Ser vi någonting i form av ett skifte? Är det en ny ekonomi som växer fram, en ekonomi som har väldigt starka återhållande prismekanismer till följd av en allt friare världshandel och en informationsteknik? Vi har nu i Sverige dubbelt så hög tillväxt som inom EMU-området, och vi har inga inflationsimpulser. Det är intressant. Det är värt att reflektera över. Jag är den förste att uttrycka förtroende för vår riksbank men också en av de alla första att med väldig lättnad hälsa att vi kan diskutera vad den gör och vilka bedömningar den företar sig. Det är nyttigt. Jag önskar riksdagen med Sven-Erik Österberg i spetsen all framgång i detta offentliga samtal.
Fru talman! Statsministern har personligen tagit initiativet till en upplysningskampanj som rasism och nazism i det förflutna, Om detta må ni berätta. Vi är säkert överens alla här i kammaren att det är en väldigt viktig uppgift. Men vi har också nuet. Vi vet att det finns hot om våld, direkt våld. Det är isolerade grupper och enstaka personer. Men det är desto allvarligare, eftersom det drabbar andra individer. Det är egendomsbrott, bankrån, hot om våld, polistjänstemän som mister livet och fackliga aktivister som mister livet. Man kan med skäl misstänka att de som utövar detta har sin bakgrund i rasistiska och nazistiska organisationer.
Fru talman! Det finns flera angreppssätt. Först gäller det inom ramen för den lagstiftning vi har. Jag tar inte ramen för given. Lagstiftningen kan mycket väl också skärpas framöver. Sådant utredningsarbete pågår, som Bäckström känner till. Sedan finns naturligtvis det arbete som vår säkerhetspolis bedriver. Det inriktas mot det hot mot vår säkerhet som dessa demokratiska övergrepp representerar. Det är en utomordentligt viktig och prioriterad uppgift för säkerhetspolisen. Det gäller också stödet till polisen i dess arbete. Men det är också, vilket är viktigt, en uppmaning till alla enskilda - Bäckström, jag själv och andra - att var helst detta dyker upp stå upp, hålla emot och säga ifrån. Det handlar också om civilkurage, att aldrig ta lätt på slappt tal om människor från andra länder, att aldrig någonsin underskatta antisemitismens kraft och att aldrig någonsin falla undan för rasismen. Den finns där, ofta dold, men sedan sticker den fram sitt fula tryne. Sätt emot och var tydlig! Vi ska naturligtvis också bedriva utbildning och upplysningsverksamhet. Bäckström pekar själv på framgångarna med Levande historia, som nästa år också följs upp internationellt. Det behövs en lång rad insatser.
Fru talman! Jag är överens med statsministern om den allmänna inriktningen och också om att vi ska överväga lagstiftning, men finns det inte skäl att mer precist ge i uppdrag till Rikspolisstyrelsen och det vi kallar SÄPO att mer hårdhänt gå in mot dessa grupper? Jag såg på TV-nyheterna en morgon en representant för en myndighet som sade att de inte utgör något hot mot samhället. De kan inte göra revolution. De är för få. Det kanske var så att tungan slant på denna myndighetsperson. Det finns nog skäl för regeringen att ge ett mer precist uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen. Jag vet att det finns konstitutionella hinder och svårigheter, men jag tror att vi måste vara väldigt precisa med uppdrag till myndigheterna när det gäller att mer aktivt beivra dessa grupper. Det är det jag vill. Vi kan väl alla enas om att vi som har möjlighet bör delta i de manifestationer som kommer att ske på lördag. Men finns det inte skäl att mer precist uppdra åt Rikspolisstyrelsen och dess säkerhetsavdelning att hårdhänt gå in mot dessa grupper? Det finns lagstiftning som kan utnyttjas. Visst kan vi överväga ny lagstiftning, men jag tycker att vi ska utnyttja befintlig lagstiftning mer aktivt.
Fru talman! Så långt konstitutionens regler medger förs också dessa samtal med polisen och säkerhetspolisen. Det är självklart. Min uppfattning är att ledningarna i dessa organisationer fullt ut förstår allvaret i situationen och vidtar lämpliga åtgärder. Även om man inte kan se framför sig en situation där statsskicket kastas över ända är det på det viset att varje ingrepp mot varje enskild människa, där du eller jag känner fruktan för att uttrycka vår åsikt, också är en attack på demokratin självt och ska tas lika allvarligt och bekämpas lika fast som om det handlade om ett hot mot riket som sådant. Det är viktigt att komma ihåg. Där får vi aldrig svikta. Kanske har vi ibland trott att demokratin är för alltid vunnen och att det var någonting som klarades av av generationer före oss. Det är farligt. Demokratin ska alltid erövras och måste alltid försvaras. Det sker bäst genom diskussion, debatt, utbildning och opinionsbildning - det talade ordet. I den kampen utgår jag ifrån, och vet jag, att vi står enade.

Fru talman! Vi gör inte så i riksdagen eller från regeringens sida att vi i detalj går in och styr läkarutbildningen. Den ska läggas upp av de professionella - av forskarna och lärarna - på de institutioner och de universitet som bedriver läkarutbildning. Men Margareta Andersson pekar på ett problem, och det är klart att det är viktigt att lyfta fram olika typer av problem och åkommor som människor kan råka ut för och att föra en diskussion med dem som ansvarar för utbildningen - i detta fall de universitet som har ansvar för läkarutbildningen. Från regeringens sida kan vi inte gå in och föreskriva vilka kurser som och i hur stor omfattning vissa typer av ämnen ska läsas på läkarutbildningen.

Fru talman! Jag är lika angelägen som Margareta Andersson om att läkarutbildningen ska innehålla kurser och moment som gör att de färdigutbildade läkarna kan möta den konkreta verklighet som finns och de problem och åkommor som människor kan råka ut för. Utbildningen ska bedrivas på vetenskaplig grund och med god kontakt med den kliniska verksamheten. Det är ansvaret för universiteten, som har hand om läkarutbildningen. Det ska naturligtvis ske en kvalitetsutvärdering av alla utbildningar som vi har. Vi ska se till att de hela tiden moderniseras och följer med i den nya kunskapen. Jag har i dag ingen anledning att betvivla att man på vår läkarutbildning, på de institutioner som bedriver den, gör just detta, dvs. moderniserar, tar in ny kunskap och på vetenskaplig grund förnyar utbildningens innehåll.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Thalén, som jag samtidigt vill hälsa välkommen till Socialdepartementet igen. Det gäller den ökning av sjukskrivningarna som vi har fått rapporter om i veckan från ett forskningsprojekt vid Institutionen för hälsa och miljö på Hälsouniversitetet i Linköping. Där har man kommit fram till att de långa sjukskrivningarna, dvs. sjukskrivningar över 30 dagar, enligt och 60-talisterna, vilket är ett stort problem både humanitärt och kostnadsmässigt. Jag vill fråga Ingela Thalén om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder för att minska denna ökning.
Fru talman! Regeringen tillsätter nu en utredningsman som ska titta över sjukförsäkringen och sjukfrånvaron över huvud taget, bl.a. mot den bakgrund som Chatrine Pålsson beskriver. Sedan finns det naturligtvis anledning att gå in med insatser från olika håll för att minska sjukfrånvaron. Det hjälper inte enbart att se över själva sjukförsäkringen. Det handlar också om vilka insatser den rehabiliteringsutredning som pågår kan komma fram till, och det handlar om insatser som kan göras när det gäller arbetslivets villkor - arbetsmiljöinsatser och annat. Också på det området pågår både diskussioner och resonemang mellan parter och mellan regeringens företrädare. På Socialdepartementet kommer alltså en utredningsman att titta över just sjukförsäkringen och se vad man kan göra vad gäller denna och rehabliteringsinsatserna för att förebygga och minska både långa och korta sjukskrivningar.
Fru talman! Man har också kommit fram till att hela 22 % av de yngre människor som har varit sjukskrivna mer än fyra veckor inte jobbar efter tolv år. Det innebär också mycket förödande konsekvenser. Det finns all anledning att man nu tittar på detta, och jag är glad för det. Samtidigt vill jag ställa en följdfråga när det gäller väntetiderna till undersökningar på våra sjukhus och för behandlingar. Enligt Lisbeth Fagerkvist, som är utvecklingschef på Försäkringskassan i Östergötland, är väntetiderna en del av orsaken till de långa sjukskrivningarna, vilket också gör att människor har svårare att rehabilitera sig. Min fråga är om också detta kommer att vägas in i den utredningen, så att man tar seriöst även på frågan om väntetiderna.
Fru talman! När det gäller den delen av området vill jag nämna ett par saker. Dels byggs det upp försäkringsmedicinska centrum som ska titta på utredningar kring bl.a. vilka insatser som ska göras, dels handlar det om samarbetet mellan försäkringskassan och landstingen. I den överenskommelse som är på väg fram - den s.k. Dagmaröverenskommelsen - finns också frågan om väntetider inom olika områden med. Man använder de resurserna för att korta bl.a. Jag är övertygad om att man inom Rehabliteringsutredningen också kommer att beröra frågor om vilka bra insatser som kan göras för att individen ska kunna gå in i en tidig rehabilitering, för att han eller hon inte ska hamna i den situation som Chatrine Pålsson beskriver.
Fru talman! Tillsammans med några nordiska parlamentariker har jag för första gången varit i ett tidigare koncentrationsläger, Buchenwald i Weimar. Det var en skakande upplevelse där man tydligt såg det nazistiska förtrycket, mördandet och den mänskliga förnedringen satt i system. En kvarts miljon människor tågade in - väldigt få kom ut därifrån. Regeringen har, med stort stöd av riksdagen, gett ut boken Levande historia, och det var hedrande att höra detta om Sverige. Men det är ju inte lika känt att efter fredsslutet, under en femårsperiod, fanns det kommunistiska koncentrationsläger där tiotusentals fick vara med om samma behandling. Min fråga blir: Hur känt är detta? Är det tillfredsställande känt? Ser regeringen behov av att aktualisera en upplysningskampanj liknande den om det nazistiska förtrycket?
Fru talman! Det är inte lika känt. Det kommunistiska barbariet är tyvärr ofta dolt. Jag tillhör dem som tycker att också över detta ska spridas ljus. Det ligger trots allt i närtid, och många människor lever som undkom kommunismens förintelseläger. Det var också en totalitär regim som på många sätt ska stå för sina handlingar, och vi måste upplysa människor så att inte detta återigen inträffar. Vi gjorde ett försök förra året - inte minst folkpartisterna var aktiva - att ta ett motsvarande initiativ till upplysning omkring kommunismen. Där var inte kammaren enig. Man tyckte inte att det var en bra idé att samlas över partigränser på samma sätt som vi gjorde mot nazismen. Därmed föll möjligheterna att göra någonting inom riksdagens och Regeringskansliets ram. Det bildades dock en fristående stiftelse, där folkpartisterna var den drivande kraften. Jag önskar den all framgång och är beredd att själv vara med och hjälpa till.

Fru talman! Låt mig bara säga tack för denna beredvillighet från statsministerns sida. Våra värdar gav oss ett besked som kan vara sedelärande: En diktatur banade här väg för en annan diktatur, och slutsatsen blir att en avslutad diktatur inte garanterar ett mänskligt och demokratiskt samhälle. Där har vi en hel del att lära. Jag uppskattar att statsministern tar frågan på så stort allvar.
Fru talman! Ja, det gör jag. Till yttermera visso finns inte bara den arbetsgrupp som tillkom på liberalt initiativ, utan vi har också en inom den socialdemokratiska rörelsen. Men det finns anledning att inte låta detta sjunka undan utan att anstränga sig hårdare. Jag gläds över den litteratur som nu börjar publiceras, inte minst t.ex. den bok som Staffan Skott nyligen har skrivit och som redovisar dessa förbrytelser. Det finns fler - internationellt god litteratur, vetenskapligt belagd. Det ska studeras, det ska informeras och vi ska faktiskt också bedriva ett opinionsbildningsarbete mot dessa totalitära krafter. Det ska inte hända igen.

Fru talman! Europeiska rådet höll den 15-16 oktober ett särskilt inkallat möte i Tammerfors för att behandla ett europeiskt område för frihet, säkerhet och rättvisa. Under denna samlingsrubrik diskuterade vi en gemensam politik för asyl och migration, ett gemensamt område för rättvisa och en gemensam kamp mot brottsligheten. Alla dessa frågor står högt på listan över vad medborgarna vill att EU ska syssla med. Jag ska ägna huvuddelen av min redogörelse åt dessa delar av toppmötet och återkommer mot slutet kort till de övriga frågor som behandlades. Fru talman! På det asyl och migrationspolitiska området slås fast att unionen fullt ut ska leva upp till Genèvekonventionen och andra relevanta konventioner för mänskliga rättigheter. Vi ska solidariskt möta humanitära behov. Mötet i Tammerfors utgör en stark politisk viljeyttring att Europa ska utveckla sin gemensamma flykting och invandringspolitik på humanitetens och asylrättens grund. Farhågorna om en "Fästning Europa" har kommit på skam. I linje med svenska prioriteringar lyftes behovet av ett helhetsperspektiv på migrationspolitiken fram. Detta är nytt i förhållande till Amsterdamfördraget. Att arbeta tillsammans med ursprungs och transitländer gällande frågor som utrikespolitiken, mänskliga rättigheter och bistånd är av avgörande vikt för att undvika ofrivillig migration och garantera bra mottagande av flyktingar, oavsett vart de kommer. Vi kom vidare överens om att ett gemensamt europeiskt asylsystem ska komma till stånd, grundat på en fullständig och omfattande tolkning av Genèvekonventionen. Ett sådant framtida system ska omfatta ett praktiskt genomförbart sätt att fastställa vilken stat som är ansvarig för prövningen av en asylansökan, normer för asylförfarande, villkoren för mottagande av asylsökande och minimiregler för erkännande av flyktingstatus. I ett försök att komma framåt i frågan om tillfälligt skydd enades vi om att be kommissionen undersöka förutsättningarna för någon typ av finansiell mekanism för att bistå medlemsstater som drabbas hårt vid massflyktssituationer. Den asylform som tidigare diskuterats fick däremot inte tillräckligt stöd. Det är också glädjande att frågan om den rättsliga ställningen för människor från länder utanför EU, s.k. tredjelandsmedborgare, lyftes fram så klart vid detta möte. Vi har kommit överens om att unionen måste säkerställa en rättvis behandling av de tredjelandsmedborgare som lagligt vistas i medlemsstaterna. Invandrare ska åtnjuta rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas. Kampen mot rasism och främlingsfientlighet ska intensifieras. Behovet av mer jämförbara villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse bekräftades. Europeiska rådet uttalade också sitt stöd för målet att de som under en längre tid lagligt vistats i EU ska erbjudas möjligheten att få medborgarskap. Utöver problemen med den illegala invandringen lyftes människohandel fram, på svenskt initiativ, med särskild betoning på kvinnor. Offrens rättigheter ska säkerställas, särskilt när det gäller kvinnor och barn. Ett närmare gränskontrollarbete mellan medlemsstaterna efterlystes. Återvändande ska främjas, och ursprungs och transitländerna ska bistås för att främja frivilligt återvändande. Dessa länder ska hjälpas till ökad förmåga att effektivt bekämpa människohandel och klara sina återtagandeskyldigheter. Men som texten nu är skriven finns det samtidigt, genom ett svenskt förslag, ett skydd för att inte någon ska återsändas till förföljelse. Fru talman! Slutsatserna från mötet på det rättsliga området får betraktas som en framgång för de frågor som Sverige har drivit. Brottsförebyggande samarbete, åtgärder mot s.k. safe havens där brottslingarna kan gömma undan sina tillgångar samt ett samlat grepp på EU:s yttre förbindelser på det rättsliga området och inrikesområdet ges stort utrymme. Det slås fast att det ska bli lättare för medborgarna att hantera gränsöverskridande tvister. Information om andra medlemsstaters rättssystem ska finnas lätt tillgänglig. Miniminivåer för rättslig hjälp ska skapas, liksom gemensamma procedurregler för förenklad tvistlösning över gränserna. Särskild uppmärksamhet ska ägnas brottsoffers situation i det rättsliga förfarandet. Åtgärderna är välkomna. De innebär konkreta förbättringar för medborgarna. Principen om ömsesidigt erkännande ska vara en hörnsten i det straff och civilrättsliga samarbetet i unionen. Domar och beslut från andra medlemsstater ska erkännas och verkställas direkt. Detta ska kombineras med fastställande av gemensamma miniminivåer för vissa delar av civilprocessrätten. Vidare ska ny procedurlagstiftning skapas för att underlätta lösning av gränsöverskridande tvister. Även dessa åtgärder innebär förbättringar för medborgarna. En framgång för Sverige är det viktiga steg mot en modernisering av EU:s kriminalpolitik som tas genom att brottsförebyggande aspekter ska läggas på unionens brottsbekämpande verksamhet, både internt inom unionen och externt. Erfarenheter av brottsförebyggande åtgärder ska utbytas. Nätverk av nationella brottsförebyggande organ ska upprättas, och samarbetet mellan olika organisationer förbättras. Dessa brottsförebyggande steg bygger på ett gemensamt initiativ av Sverige, Storbritannien och Danmark. Det rättsliga samarbetet mot brott ska förbättras, bl.a. ska ett Eurojust skapas där åklagare och förundersökningsdomare från de olika medlemsstaterna samordnar gränsöverskridande brottsundersökningar. Straffrätten ska tillnärmas i vissa avseenden, bl.a. penningtvätt och handel med kvinnor pekas ut som prioriterade områden. Samarbetet med länder utanför EU betonades, med Östersjösamarbetet som ett gott exempel. Penningtvätt lyfts också fram som en central företeelse inom den organiserade brottsligheten. De brottsbekämpande myndigheternas insyn i finansiella transaktioner och ägande av företag ska öka, bl.a. genom upphävande av banksekretess i dessa sammanhang. Påtryckningar ska utövas på safe havens utanför unionen för att få dem att samarbeta i brottsutredningar. Regler på bl.a. de bolagsrättsliga och finansiella områdena som försvårar internationellt samarbete ska intensifieras och ses över. Sverige har varit ett av de drivande länderna på detta område. Fru talman! Under stats och regeringschefernas middag fanns en stor uppslutning kring det förslag som kommissionen lämnat om att i Helsingfors i december besluta om en gemensam förhandlingsstart för de återstående kandidatländerna. Detta skulle innebära en klar framgång för svenskt vidkommande, eftersom det är den förhandlingsmodell vi förordat sedan 1997. Ett beslut enligt denna modell, som också innebär att förhandlingstakten anpassas till varje kandidatlands individuella framsteg, kommer att stimulera reformansträngningarna i samtliga kandidatländer. Utvidgningen kommer att stå i centrum för det svenska ordförandeskapet. Att föra denna fråga framåt förblir en av våra allra viktigaste uppgifter. För att klara tidtabellen kommer det att bli av största betydelse att, som vi fastlade i Köln i juni, slutföra regeringskonferensen om institutionerna redan under det franska ordförandeskapet. Det kräver i sin tur att omfattningen av konferensen begränsas, vilket Sverige verkar för. Kommissionens förslag om Turkiet behandlades också. Ett antal länder uttalade sig explicit för att de nu önskar se ytterligare förbättringar när det gäller de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Jag klargjorde att vi för vår del vill se nya åtaganden på MR-området. Det rådde samsyn om att beslutet i Helsingfors får fattas i ljuset av utvecklingen i Turkiet under hösten. Det gjordes också ett kritiskt uttalande med anledning av att den amerikanska senaten inte godkänt avtalet om ett allmänt provstopp och en skarpt formulerad uppmaning till regimen i Pakistan att snarast redovisa en tidtabell för återgång till en demokratisk ordning eller att ställas inför ett fryst utvecklingsbistånd. Fru talman! Det sammantagna resultatet av toppmötet får för svenskt vidkommande betraktas som mycket gott, både på det rättsliga och på det asyl och migrationspolitiska området. Dessutom lyckades vi, det är jag rätt övertygad om, lägga grunden för enighet vid det kommande Helsingforstoppmötet om att ytterligare sex kandidatländer ska få inleda förhandlingar.

Fru talman! Den redogörelse vi nu har fått från utrikesministern är på flera punkter glädjande. Det gäller både frågan om asylpolitiken inom EU området, där det fanns farhågor innan, och förstås breddningen till alla kandidatländerna. Men jag har ett par frågor som rör asylpolitiken och en fråga om Vad gäller asylpolitiken skulle jag vilja höra utrikesministerns bedömning av om man nått fram till något i fråga om möjligheterna för medborgare från andra länder, utanför unionen, att röra sig inom EU. Den andra frågan gäller hur man i Tyskland ser på frågan om s.k. tredjepartsförföljelse, dvs. människor som har flytt från förföljelse som bedrivs av någon annan än statsmakten. Jag har fått intryck av att Tyskland har en annan syn på detta än vi har i Sverige och i flera andra länder. Den tredje frågan gäller Turkiet. Det är en mycket viktig fråga för Europas framtid, dvs. de relationer vi ska ha mellan Europeiska unionen och Turkiet. Det är klart att det finns brister i den turkiska demokratin, brister i den turkiska rättsstaten och brister vad gäller minoritetsskydd och en del annat. Men egentligen handlar det väl om att ge två mycket klara besked. Det ena är att Turkiet är välkommet att bli medlem i Europeiska unionen. Det andra är att enbart demokratier och rättsstater som har minoritetsskydd m.m. är välkomna. Jag undrar vilken ståndpunkt som utrikesministern just nu ser framför sig att Sverige kommer att inta i den frågan i Helsingfors i december.

Fru talman! När det gäller flyktingfrågorna kan man konstatera att vi gemensamt kan vara glada över att farhågorna om restriktiv flyktingpolitik kom på skam. När det sedan gäller möjligheten för tredjelandsmedborgare att fritt röra sig inom EU kan man säga att det egentligen inte togs några uttryckliga beslut i någon riktning vid Tammerforsmötet. Men indirekt var Tammerforsmötet ett steg framåt, eftersom man sade att tredjelandsmedborgare ska ha ungefär samma rättigheter som EU-medborgarna själva. Dit hör ju också rätten att fritt röra sig inom unionen, även om det inte fattades några uttryckliga beslut vid mötet. Tyskland har inte i praxis godkänt förföljelse från tredje part såsom grund för konventionsflyktingstatus. Det här är en diskussion som pågår i flera medlemsländer. Men mot den bakgrunden var det särskilt glädjande att vi på ett svenskt förslag fick in en skrivning i slutsatserna om den grundläggande principen i Genèvekonventionen, den s.k. non refoulementprincipen. Det betyder att man inte får återsända någon till ett land varifrån personen riskerar att sändas vidare till ett annat land där han riskerar förföljelse. Det kan vara förföljelse av myndighet eller, som i vissa fall, förföljelse från någon som i och för sig inte är egen myndighet eller regering men där den egna myndigheten eller regeringen inte förmår att skydda personen i fråga. Med tanke på att det finns olika praxis i olika medlemsländer tycker jag att det var mycket glädjande att vi från svensk sida fick in detta i slutsatserna. När det så småningom gäller Turkiet har vi från svensk sida sagt att vi gärna vill se Turkiet som kandidatland. Men det krävs också enligt Amsterdamfördraget att man för att vara kandidatland och så småningom få föra sina medlemskapsförhandlingar också ska vara en demokrati. Det vi från svensk sida har tagit som exempel och som mycket viktiga krav har varit kurdernas situation, yttrandefriheten och åtgärder mot tortyr i Turkiet. Här har fler länder betonat vikten av att det sker framsteg i Turkiet. Slutsatsen efter mötet var att beslutet i Helsingfors avgörs av den politiska utvecklingen i Turkiet under hösten.
Fru talman! Även om vi som EU-kritiker och EU motståndare kan se att en del av de saker som har diskuterats i Tammerfors är steg i rätt riktning, vill vi vidhålla att vi uppfattar byggandet av "Fästning Europa" som fortsatt pågående. Utrikesministern säger att farhågorna om en "Fästning Europa" har kommit på skam, och det är en uppfattning som jag inte delar. Vi kommer fortsatt att vara kritiska till att den rika västvärlden stänger sina gränser. Vi uppfattar att det fortfarande riskerar att bli så. Min fråga gäller det som framgår av ordförandelandets slutsatser från Tammerforsmötet. Det handlar om hanteringen av migrationsströmmar. Det står att läsa där att Europeiska rådet efterlyser informationskampanjer i transitländerna och i ursprungsländerna. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om hon har någon information om hur informationskampanjerna ska bedrivas. Vi har haft en diskussion i Sverige om den typen av informationskampanjer. I budgetpropositionen - som våra partier gemensamt har diskuterat sig fram till - finns inga skrivningar om sådana kampanjer. Därför vill jag veta om utrikesministern kan ange för oss ungefär vad kampanjerna syftar till, hur de går till, men också hur det kommer sig att den svenska ståndpunkten inte redovisar någon kritik.
Fru talman! Det är viktigt att vi klarar ut vad informationskampanjerna handlar om. Detta handlar framför allt om en kamp mot människosmugglare. Det är personer som cyniskt kan påstå att man t.ex. inte behöver uppfylla flyktingstatus för att fly till Europa. Människosmugglare tar alla tillfällen att beröva fattiga människor deras sista tillgångar för att ta dem till ett land där det inte alls är säkert att de kan få flyktingstatus. Informationskampanjerna handlar om att ge människor en riktig information om vilka regler som gäller i olika europeiska länder och därmed försvåra just för människosmugglarna. Informationskampanjen är mycket tydligt kopplad till det arbete som görs av människosmugglare. Det finns dessutom annan information som är viktig, nämligen att de personer som har rätt till flyktingstatus också ska känna till vilka regler som gäller så att de därmed kan använda sin rätt i europeiska länder. Fru talman! Det är allmänt viktigt att komma ihåg när vi talar om flyktingar och Europa, att vi i Europa måste hjälpas åt att solidariskt, gemensamt ta hand om dem som behöver fly från länder utanför Europa. Det kan ibland vara fråga om grannländer, det kan ibland vara länder som ligger långt borta. Vi ska se till att det är de som behöver hjälp av oss som också får hjälp av oss. Det är inte de som har mest att ge till eventuella flyktingsmugglare som ska få hjälpen.
Fru talman! Jag är helt enig med utrikesministern om att grunden för en flyktingpolitik värd namnet måste vara att hjälpa de människor som flyr från sina länder och att de skulle kunna få en fristad någon annanstans i världen, t.ex. i vårt land. Det är också grunden för många av de partier som bedriver flyktingpolitik i Sverige och hur de försöker påverka den svenska regeringen i den riktningen. Ser utrikesministern ingen fara alls i att bedriva informationskampanjer? Finns det inte en risk - jag kanske är konspiratoriskt lagd, det kan jag i så fall medge - att man använder sådana informationskampanjer för att avskräcka människor som har rätt att söka asyl i andra länder från att faktiskt göra det? Vi befinner oss i en tid där det finns starka opinioner inom många av de västeuropeiska länderna mot ett ökat flyktingmottagande.
Fru talman! Det är självklart att vi i det fortsatta arbetet kommer att få se över hur regler ändras, hur kampanjer bedrivs, för att hela tiden följa att vi verkligen säkerställer det vi har kommit överens om, nämligen en generös och rättvis flykting och asylpolitik. Inte ens efter Tammerforsmötet kan vi en gång för alla ta det för givet. Vi måste fortsätta att följa detta. Vi ska inte heller avskräcka dem som måste, bör och har rätt att söka asyl i Europa. Men det gäller att ge en realistisk bild av Europa och ta bort de felaktiga bilder som ibland målas upp av dem som bara vill tjäna pengar på människors elände.

Fru talman! Vi har tyvärr sett att kvinnohandeln är ett problem som ökar i Europa. Tyvärr har vi ofta sett problemet i några av kandidatländerna. Det har varit en följd av ökad arbetslöshet och social utslagning. De insatser vi försöker att göra är att bl.a. diskutera tillsammans med de länder som har de främsta problemen. De länderna ska se att det inte bara handlar om att komma till rätta med själva kvinnohandeln utan också med de bakomliggande orsakerna, som t.ex. arbetslöshet, social utslagning och bristande jämställdhet för kvinnor. Sedan ska vi i de olika länderna ge så bra stöd som möjligt till kvinnorna när problemen upptäcks. Den svenska regeringen föreslog tidigare i höstas att vi skulle göra en färdplan för Turkiet före Helsingforsmötet. Det fick vi inte gehör för från andra länder. Man menade att man måste fortsätta att föra en politisk diskussion med Turkiet under hösten. Flertalet länder har efterlyst förbättringar och förändringar i den demokratiska situationen och med de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Sedan kommer man att utarbeta en s.k. fullständig färdplan. Det utarbetas i samband med att landet får kandidatlandsstatus. Men eftersom landet redan innan det får kandidatlandsstatus ska uppfylla kraven i Amsterdamfördraget vill vi se åtgärder eller åtaganden som garanterar framsteg även före Helsingforsmötet.

Fru talman! Det tydliga budskapet från den svenska regeringen har just varit att vi vill se Turkiet som kandidatland. Vi vill absolut inte, till skillnad från vad som framkommit i debatten i en del länder, se något slags religiös diskriminering i EU. Tvärtom tycker vi att det skulle vara en tillgång för EU att få också ett land med en stor muslimsk befolkning som medlem i EU. Det ser vi som en stor fördel. Men vi vill också, som Marianne Andersson säger, se att Turkiet uppfyller samma krav som vi har ställt på andra kandidatländer. I enlighet med Amsterdamfördraget måste man då även uppfylla demokratiska krav innan man får kandidatlandsstatus. Det är därför vi har försökt precisera områden där vi tycker att Turkiet bör kunna vidta åtgärder eller göra åtaganden under hösten, så att vi kan fatta ett positivt beslut i Helsingfors i december.

Fru talman! När det för det första gäller den höge representanten, Javier Solana, som ska vara sammanhållande också när det gäller EU:s utrikespolitik välkomnades han, helt naturligt, till sin nya funktion. När det gäller hans relationer med Västeuropeiska unionen har vi från svensk sida varit väldigt tydliga i fråga om att det inte får vara en dubbelfunktion, som gör att Javier Solana också har ansvaret för artikel V, de ömsesidiga försvarsgarantierna i VEU. Vi menar att det inte går att kombinera med att vara generalsekreterare i EU. Det har inte fattats några beslut, men de lösningar som nu diskuteras gäller om det går att kombinera Petersbergsuppgifterna i EU med att ansvara för Petersbergsuppgifterna också i VEU. En sådan lösning tror vi från svensk sida är möjlig att finna. När det för det andra gäller den europeiska stadgan vill jag gärna tala om att det finns olika uppfattningar om hur långt man vill att detta arbete ska gå. Sverige och en stor majoritet av EU:s medlemsländer menar att detta ska vara ett politiskt dokument, som markerar politiskt grundläggande rättigheter. Det får inte bli ett juridiskt dokument, som därmed kan nagga Europarådets arbete i kanten och leda till kompetenstvister mellan EU och Europarådet. Europarådets arbete kring mänskliga rättigheter är ju så fullständigt grundläggande och är det som ska vara viktigast för oss i arbetet när det gäller mänskliga rättigheter. Detta är en uppfattning som delas av en mycket bred majoritet av medlemsländerna. Den tidigare EU ordföranden har drivit en annan uppfattning, och det är att detta ska göras till en juridisk stadga. Men man har ännu inte fått gehör för det. Jag vill också mycket kort, fru talman, säga något om Turkiet. Jag tycker att det har varit väldigt tydligt att den svenska regeringen har markerat att vi välkomnar Turkiet som kandidatland. Men vi ställer samma krav på Turkiet som på andra länder som vill bli kandidatländer i EU. Det innebär också att vi vill se speciella åtgärder i Turkiet, eftersom speciella förhållanden råder i Turkiet.

Fru talman! När det först gäller Javier Solana är det inte bara specifika svenska krav att han inte kan vara både ansvarig som EU:s höge representant och ansvarig för det som är artikel V i VEU. Det är också en mycket bestämd uppfattning från både andra militärt alliansfria länder och flera Natoländer, som anser att det absolut inte får bli någon sådan sammanblandning när det gäller uppgifter i EU. Här är jag övertygad om att vi hittar en bra lösning inför Helsingforsmötet eller tidigare. När det gäller Europastadgan kan jag bara instämma med Göran Lennmarker. Jag har haft många diskussioner med den tyske utrikesministern om detta, och här har vi helt olika uppfattningar. Men vi har också än så länge en bred majoritet i EU när det gäller vart detta arbete syftar, nämligen till ett politiskt dokument, och inte till ett juridiskt dokument. Det är en diskussion som naturligtvis kommer att fortsätta, och vi får fortsätta att hävda den svenska ståndpunkten, som jag har uppfattat är likadan i alla partier. När det slutligen gäller Turkiet är det riktigt att vi ska ställa samma krav på Turkiet som på andra länder, men vi ska också komma ihåg att speciella förhållanden råder i Turkiet. Därför måste också Turkiet visa att man tar frågorna om mänskliga rättigheter och demokrati på större allvar.
Fru talman! Jag vill också börja med Turkiet. Jag tycker att det är bra att regeringen har markerat och att utrikesministern har stått emot trycket när det gäller Turkiet. Det är en bra hållning. Jag lägger också märke till att utrikesministern gör en mycket positiv tolkning av överenskommelsen, och jag hoppas att det är riktigt. Ministern säger bl.a. att farhågorna om "Fästning Europa" kommer på skam. Men många gånger handlar EU överenskommelser om vad man vill läsa in i dem. Andra företrädare för EU välkomnar överenskommelsen med motiveringen att Europeiska unionen håller på att bli så bra att när människor utanför ser hur bra det är vill de gärna komma hit. Deras tolkning av överenskommelsen är inte för att underlätta invandring till EU. Ser utrikesministern några tecken på att det finns andra tolkningar än den positiva tolkning som ministern gör? Jag skulle också vilja ställa en annan fråga. Utrikesministern använder uttrycket "illegal invandring". Vad lägger ministern i det begreppet?
Fru talman! När det gäller den sista frågan handlar det om den verksamhet som vi kan se att människosmugglare bedriver med människor som får använda alla sina tillgångar för att ta sig till Europa, fastän de då inte har rätten att få flyktingstatus.

Jag kunde se från diskussionen före och under toppmötet att alla regeringschefer var väldigt oroade över den debatt som utmålade mötet som ett repressivt möte. Där fanns en verklig vilja att försöka se till att man verkligen lät farhågorna om "Fästning Europa" komma på skam. Utifrån den diskussionen tror jag inte heller att det finns risk för att det är någon som återvänder hem och ger mötet en helt annan tolkning.
Fru talman! Om illegal invandring säger ministern att det är människosmuggling. Det man i så fall ska ge sig på är de som smugglar, inte de som blir smugglade. Det är de som är invandrare. För att invandringen ska bli illegal, som jag ser det, måste dessa människor få lov att komma in i landet och få sin asylprövning gjord innan man kan säga att det är illegal invandring. Det är bra att man talar om tydligt att det man är ute efter är de människor som smugglar, inte de som blir smugglade.
Fru talman!

Det här är en viktig fråga att diskutera med kandidatländerna. Vi har sett en väldigt positiv utveckling i flera av kandidatländerna efter det att de började föra förhandlingarna och diskussionerna med EU.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga som berör Turkiet. Grekland verkar ha mjukat upp sina krav på Turkiet. Detta har påverkat Sverige; inte minst har vi hört Lars Tobisson från Moderaterna säga att det kanske skulle kunna leda till att vi också ändrar vårt ställningstagande, att vi inte ska stå ensamma i EU. Det är väldigt glädjande att regeringen står fast vid de berättigade kraven på mänskliga rättigheter. Det har ingenting med Grekland att göra. Jag skulle ändå vilja fråga hur inställningen är ute i EU från de andra regeringarna i EU-länderna. Har de påverkats av Grekland, och kommer det i så fall att kunna påverka ställningstagandet till att göra Turkiet till ett kandidatland?
Fru talman! Det är väldigt glädjande för alla att se att vi i dag har en mycket bättre relation mellan Grekland och Turkiet än vi har haft tidigare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg, vilket en del på grund av tidningsuppgifter ibland glömmer, att Grekland naturligtvis fortfarande vill se de bilaterala problem som Grekland och Turkiet har lösta. Vi ska inte blunda för att det fortfarande är en realitet. Grekland vill lösa sina relationer med Turkiet innan vi kan gå vidare och utvidga EU till att även omfatta Turkiet. Grekland har också stött de svenska kraven på en utveckling när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet. Jag tycker att det är viktigt att vi tar med Greklands önskemål och särskilda problem i beaktande. Samtidigt kan vi se att den förståelsen spritt sig också i andra EU-länder. Det finns dessutom i dag en utbredd uppfattning i många EU-länder om att vi vill se åtgärder/åtaganden i Turkiet under hösten som verkligen visar att Turkiet är berett att göra framsteg när det gäller mänskliga rättigheter. Här är det väldigt viktigt att vi får ett gemensamt budskap från samtliga EU-länder, från ordförandeland och kommission, så att alla som diskuterar med Turkiet ger samma budskap. Vi vill gärna se Turkiet som medlem, men vi vill se nya åtaganden som bevisar att de menar allvar när det gäller mänskliga rättigheter, såsom kurdernas situation, yttrandefriheten, tortyren.

Fru talman! Lena Ek har ställt följande tre frågor till mig: - Hur ser framtiden ut för Nationellt resurscentrum? - Hur planeras uppföljning och utveckling av de påbörjade processer som inletts med verksamheten vid Nationellt resurscentrum? - Vilka resurser kommer framöver att tillföras verksamheten? Inledningsvis vill jag understryka att jag anser att det är mycket angeläget att jämställdhetsarbetet bedrivs med kraft inom all statlig verksamhet. Jämställdhetsaspekterna ska beaktas på alla nivåer och inom alla områden, och jämställdhetsarbetet skall utföras av ordinarie personal. Jag delar Lena Eks uppfattning att processen med att förändra och förnya synsätt och strukturer i detta fall handlar om ett utvecklingsarbete på lång sikt. Regeringen har därför i budgetpropositionen för år 2000 föreslagit riksdagen att 2 1⁄2 miljoner kronor skall tillföras NUTEK:s förvaltningsanslag. Medlen, som tidigare användes till att finansiera projektet bl.a. användas till att integrera projektet i NUTEK:s ordinarie verksamhet. Den uppgift som Nationellt resurscentrum för kvinnor i dag har avses nämligen bli en del av NUTEK:s ordinarie verksamhet. Regeringen avser vidare att ge NUTEK i uppdrag att se över hur detta bör ske, för att bäst ta till vara de erfarenheter som har vunnits i det arbete som gjorts hittills. Avsikten är att verksamheten skall ligga i linje med regeringens jämställdhetspolitik, vilket bl.a. innebär att jämställdhetsaspekter ska beaktas inom all verksamhet. Regeringen anser dessutom att till arbetet bör knytas ett råd eller en referensgrupp. Regeringen anser att det även i fortsättningen behövs åtgärder särskilt riktade till kvinnor inom närings och regionalpolitiken, både för att stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och för att tillvarata kvinnors initiativ och kompetens. Regeringen avser för år 2000 även att anslå medel för att stödja de regionala och lokala resurscentrum för kvinnor som har byggts upp under de senaste åren. För detta ändamål avses NUTEK även fortsättningsvis tilldelas särskilda projektmedel, som ska användas till att medfinansiera projekt vid regionala och lokala resurscentrum.

Fru talman! Jag tror att både jag och ministern har en grundläggande gemensam uppfattning om att det är väldigt viktigt att kvinnor finns med i näringslivet och arbetslivet på lika villkor. Jag tror också att vi båda två är beredda att lägga ned ganska mycket tid och kraft på att det verkligen ska bli så. Men här finns några principiella och praktiska frågor som jag tycker att man bör diskutera. Vi håller på att ändra taktiken i jämställdhetsarbetet i Sverige. Från att tidigare ha pekat ut särskilda områden, lagt särskilda pengar och särskild uppmärksamhet på jämställdhetsområdet håller vi i Sverige, precis som man gör i EU, på att gå över till en annan taktik, det som kallas för mainstreaming, ett slags inblandning av jämställdhetsfrågor i all verksamhet. Om allting fungerar på ett idealiskt sätt är det förstås väldigt bra att jämställdetsaspekterna finns med överallt. Men jag undrar om vi ännu nått det stadium där det är dags att använda sig av bara mainstreaming. Jag ställer ett litet frågetecken där. Om vi ska använda mainstreaming för jämställdhetsarbetet i Sverige, måste vi vara mycket uppmärksamma på resultatet, analysera och följa upp det. Jag ska ta ett exempel på ett tillfälle där mainstreaming enligt min mening inte fungerar. Det finns allmänna direktiv om att företagsstödet ska användas likvärdigt för kvinnliga och manliga företagare. Det finns t.o.m. särskila stöd för kvinnliga företagare. Vi centerkvinnor, som är Sveriges största politiska kvinnoorganisation, har studerat hur företagspengarna har använts ute på länsstyrelserna. Det visar sig att det på sina håll bara är 15 % som gått till kvinnliga företagare. Det bästa länet ligger på lite drygt 30 % av den totala potten. Det är alltså inte acceptabelt. Det tycker jag är ett exempel där main streaming slår fel. När det gäller Nationellt resurscentrum har den första metoden varit att rikta särskild uppmärksamhet på och särskilda pengar till detta område. Det har varit mycket lyckosamt. Det finns fler än 150 resurscentrum för kvinnligt företagande i det här landet. Resultatet av deras verksamhet är väldigt bra. De har på sina håll lyckats mycket bra.
Fru talman! Till att börja med vill jag verkligen hålla med Lena Eks beskrivning av historien och hur viktigt det är att försöka förändra synsättet på jämställdetsarbetet. Jag tror att det är viktigt att förr eller senare gå till det vi kallar mainstreaming, att vi kvinnor är en del av mänskligheten, att i längden måste de resurser som är avsedda för människor också vara avsedda för kvinnor och inte bara för män. Det har skett ett stort skifte både i praktiken och i synsättet på jämställdhetsarbetet de senare åren, där vi inte längre bara behöver bygga upp särskilda områden för kvinnor utan faktiskt förväntar oss och kräver av både myndigheter och organisationer att det allmänna arbete de bedriver ska handla om både kvinnor och män. Jag vill också hålla med om det Lena Ek sade, att man inte kan jobba bara med mainstreaming. Så länge strukturerna ser ut som de gör i dag, som Lena Ek mycket riktigt påpekade, kommer det att behövas särskilda insatser riktade till kvinnor, t.ex. inom både närings och regionalpolitiken, vilket jag också sade i mitt interpellationssvar. Där har vi ett antal åtgärder som handlar om stöd för kvinnliga företagare, särskilda stöd i regionalpolitiken och, något som vi kommer att diskutera vid nästa interpellationsdebatt i dag, hur vi kan jobba med tillväxtavtalen för att se till att det i framtiden blir ett ännu starkare genusperspektiv också i regionalpolitiken. Däremot tycker jag att det är viktigt när det gäller myndigheternas sätt att arbeta, där NUTEK är ett exempel, att vi nu är mogna att gå från att NUTEK inte ska ha ett allmänt ansvar för att också kvinnorna finns med i all deras verksamhet. Därför tycker jag att det är rimligt att nationella resurscentrum nu upphör och att vi i stället ställer både resurser till förfogande och krav på krav på NUTEK att göra kvinnor till en naturlig del i hela NUTEK:s verksamhet. Jag är mycket medveten om att det här synsättet inte går att tillämpa överallt, men jag tror att Lena Ek och jag är överens om att det i det långa loppet är mainstreaming som gäller: Människor består inte bara av män utan också av kvinnor.
Fru talman! Det är möjligt att jag är en mer pessimistisk person än statsrådet. Det som vi inom Centerkvinnorna kan se när vi tittar på det faktiska resultatet av arbetet är två saker. Det finns fortfarande tyvärr väldigt liten förståelse för att kvinnor vill arbeta på ett annat sätt inom företagande. Det gäller t.ex. synen på kooperativt företagande. Det är nog en principiell skärningspunkt där det syns. Kvinnor arbetar gärna med den företagsformen. Men om man studerar NUTEK:s verksamhet finns det väldigt lite som uppmuntrar kooperativt företagande. Frågan är då: Hur ska man, om man tar bort Nationellt resurscentrum, kunna garantera att det finns denna medvetenhet - metrologiskt, analytiskt och när det gäller resursfördelning - om att kvinnors företagande ser annorlunda ut och att kvinnor vill arbeta på ett annorlunda sätt? Och hur ska man kunna garantera att medlen fördelas så att detta uppmuntras och så att denna verksamhet kan komma till stånd? Jag sitter i finansutskottet. När vi tittar på den nationella ekonomin och de arbetstillfällen som ska skapas är det 85 000 av 100 000 nya jobb som har skapats i tjänstesektorn. Men de har skapats huvudsakligen av manliga företagare. I USA når man så goda resultat i sin ekonomi att nationalekonomerna har börjat fundera över om de ska skapa nya teorier. En viktig del av dessa resultat består av det har skapats nya företag av kvinnor inom tjänstesektorn, inte låglönejobb utan med anständig betalning. Detta är en verksamhet som vi borde uppmuntra av många skäl, av ekonomiska skäl och av jämställhetsskäl. Det finns fortfarande ett behov av ett strålkastarljus på denna vilja att uppmuntra och skapa beredskap för och goda villkor för sådant företagande. Detta är viktigt både ur jämställdhetsperspektiv och ur ekonomiskt perspektiv. Frågan är: Hur ska NUTEK kunna garantera stöd, skydd och utvecklingsmöjligheter för de drygt 150 olika resurscentra som finns när organisationen för detta stöd tas bort och kunskapen försvinner? Om man bestämmer sig för mainstreaming och anser att det finns argument för det måste man också bestämma sig för hur man ska följa upp detta. Man måste vara mycket tydlig även här. Jag blir orolig när jag ser att man på andra håll inte har lyckats fokusera tillräckligt. Vi ska strax debattera tillväxtavtalen, och det är ett annat sådant område. Fördelningen av de företagsstöd som finns är också ett område där det är väldigt tydligt att resurserna inte fördelas jämnt.
Fru talman! Jag är optimistisk och jag hoppas att jag också är realistisk. Visst ser jag också att allt inte går åt rätt håll, att många strukturer när det gäller kvinnors makt och inflytande sitter väldigt hårt och djupt i samhället. Dit hör synen på kvinnors företagande. Men jag blir ändå optimistisk när jag hör Lena Ek. Vi är många krafter i många partier som inte kommer att ge oss, det är jag övertygad om, förrän situationen har förändrats ännu mer och ännu djupare. I morse blev jag ännu mer optimistisk när jag hörde NUTEK:s rapport om hur lönsamheten såg ut i företag där det fanns jämställdhet respektive företag där det inte fanns jämställdhet. Rapporten visade att lönsamheten var högre i företag där det fanns både män och kvinnor. Detta är ett resultat av mainstreaming, dvs. in med kvinnor överallt. Om Nationellt resurscentrum nu läggs ned och kraven ställs på hela NUTEK förflyttar vi oss inte bort från strålkastarljuset, som Lena Ek sade, utan från en mycket effektiv ficklampa till att nu rikta strålkastarljuset på hela NUTEK. NUTEK tvingas i den ordinarie organisationen att arbeta med jämställdhetsfrågor inom alla ämnesområden. Man kan inte längre gömma sig bakom Nationellt resurscentrum - om nu någon har försökt att göra det - och kräva att det skulle sköta jämställdhetsarbetet. Nu åligger detta alla delar i NUTEK. Jag har ofta och många samtal med NUTEK:s ledning. Jag ställer krav på NUTEK och kommer att följa och utvärdera detta mycket noga så att de resurser som ställs till förfogande och de krav som ställs på NUTEK motsvarar detta. Det hoppas jag att Lena Ek och jag kan hjälpas åt med i opinionsbildningen framöver.
Fru talman! Nu slumpar det sig så att vi har ganska goda relationer med NUTEK:s ledning båda två, så jag tror nog att vi kan hålla den dialogen levande, och det är förstås väldigt viktigt. Av en grundläggande välvilja inför detta ämne sägs i interpellationssvaret: "Regeringen anser att det även i fortsättningen behövs åtgärder särskilt riktade till kvinnor inom närings och regionalpolitiken." Då frågar jag: Vilka särskilt riktade åtgärder är det fråga om? Jag tror att det är viktigt att det finns sådana åtgärder och att de är tydliga för att man ska kunna driva på detta arbete.
Fru talman! Som Lena Ek är medveten om finns det ett antal sådana instrument redan i dag. Det handlar t.ex. om det stöd som ges till kvinnliga företagare och de stödformer som finns ute i regionerna och som Lena Ek själv nämnde. Vi ser nu över alla myndigheter som ligger under Näringsdepartementet för att se om de har rätt vapen för att hjälpa kvinnorna. Kan vi ställa ännu högre krav? När vi nu ser över regionalpolitiken och myndighetsstrukturen, kan vi då vässa kraven också på hur man jobbar med genusperspektiv vid alla myndigheter och inom alla politiska områden som vi på Näringsdepartementet har hand om? På Lena Eks fråga om det behövs fler instrument än de som vi har i dag är svaret ja.

Fru talman! Lena Ek har frågat näringsministern om hur regeringen kommer att hantera frågan om genusperspektivet i tillväxtavtalen, i vilken utsträckning frågan kommer att tas upp i pågående samtal med regionerna samt om regeringen kommer att godkänna regionala tillväxtavtal som saknar genusperspektiv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som har ansvaret för dessa frågor. Genusperspektivet är precis som Lena Ek tar upp hittills otillräckligt i arbetet med tillväxtavtalen. Kvinnorepresentationen i partnerskapen har genomgående varit låg. Enligt de oberoende utvärderare som har analyserat avtalen är könsperspektivet bristfälligt beaktat i de flesta analyser och följaktligen också i insatsområden och åtgärder. De kunskaper och den kapacitet att skapa tillväxt i näringslivet som kvinnor svarar för återspeglas inte i programmen. I den budgetproposition för 2000 som regeringen just har lämnat till riksdagen markerar vi tydligt att arbetet med jämställdhetsperspektivet i tillväxtavtalen måste fördjupas. I den löpande dialog som Regeringskansliet har med regionerna om tillväxtavtalen nu står frågan högt på dagordningen. Jag anser att bristerna i tillväxtavtalen till stor del återspeglar okunskap om betydelsen av jämställda förhållanden i näringslivet och hur detta beaktas i arbetet för regional tillväxt. Flera län har också efterfrågat råd och metodstöd. På alla länsstyrelser finns det en expertfunktion för jämställdhetsfrågor, vars huvuduppgift är att stödja, stimulera och underlätta jämställdhetsarbetet i länen. Denna expertis bör tas till vara bättre. I regeringens uppdrag till NUTEK att medverka i överläggningar kring de regionala tillväxtavtalen ingår det att medverka i länens arbete med frågor på jämställdhetsområdet. Vi har just diskuterat NUTEK:s roll vad avser att förändra synsätt och strukturer inom detta område. Den 16 september i år fattade regeringen beslut om "villkor för statlig medverkan i finansiering och genomförande av regionala tillväxtavtal". I dessa lämnas ett antal generella kriterier som ska gälla för att statligt finansierade organ ska medverka till tillväxtavtalens finansiering och genomförande. Ett kriterium är att könsperspektivet ska ha beaktats i avtalets olika delar. Detta är ett sätt för regeringen att göra tydligt att staten, för att medverka till genomförandet, ställer krav på avtalens kvalitet i bl.a. detta avseende. Vad gäller regeringens godkännande av tillväxtavtalen inskränks det till att omfatta de fall då avtalen innehåller något som går utöver vad parterna själva har möjlighet att fatta beslut om. Jag vill i detta sammanhang betona att arbetet med tillväxtavtalen är en långsiktig och lärande process som måste få tid att utvecklas. De brister som vi ser i dag hanteras bäst genom ökad kunskap och gemensam metodutveckling. I regeringens löpande uppföljning och utvärdering av arbetet med tillväxtavtalen kommer hanteringen av genusperspektivet att vara en av de frågor som står mest i fokus. Det är min förhoppning att vi successivt kommer att se mycket påtagliga förbättringar, och det måste ske. Likafullt är jag övertygad om att det är nödvändigt att fundera över hur staten kan bli ännu tydligare vad avser vikten av att garantera det som borde vara en självklarhet - att kvinnors förutsättningar och kapacitet att bidra till tillväxt och sysselsättning verkligen tas till vara.

Fru talman! Arbetet med tillväxtavtalen går till på det sättet att man samlar samtalspartner ute i länet: länsstyrelse, landsting, företag, universitet, högskola, dvs. de som har en del i länets framtid. Och det är nog ett väldigt viktigt och bra arbetssätt att koppla in flera parter i dessa väldigt viktiga frågor än, som det hittills har varit på många ställen, bara länsstyrelsen. Det är rätt metod att få fram en hållbar och långsiktig tillväxt, som vi alla är så beroende av. Centerkvinnornas organisation har 35 000 medlemmar. När det här arbetet drogs i gång ringde många av mina medlemmar som är engagerade politiskt eller företagare på olika håll ute i landet och sade: Vi finns inte med i det här framtidsarbetet. Jag sade: Det är klart att ni är med, men kanske för lite. Vi ska undersöka det här. Vi gjorde då en undersökning där vi tittade på i stort sett alla län. Alla länsstyrelser svarade inte. Men det visade sig att kvinnorna inte har varit med. De har inte bara varit med lite grann, utan på många ställen är det som i region Skåne, att man har drygt 20 utvecklingsgrupper som arbetar med tillväxtavtalet. Man har en kvinnlig ordförande och nästan inga kvinnliga ledamöter i de andra grupperna. Det här är väldigt allvarligt, därför att tillväxtavtalen binder ju upp hela utvecklingsviljan i länen för många år framåt. De binder de pengar som finns för att styra tillväxten: Vad ska vi satsa på i länet? Vad är viktigt? I det här arbetet finns liksom bara halva verkligheten med. Bilden av resultaten från de olika länsstyrelserna och det som vi har fått in med hjälp av länsstyrelsernas jämställdhetsexperter är lite varierande, men totalt sett mörk. Det finns inget län som fullt ut har använt kvinnorna som resurs i detta arbete. Inte ett enda län har sett till att kvinnorna är med på lika villkor. Bilden är alltifrån att de är lite smådåliga ned till riktigt extremt dåliga. Sedan har signalerna gått ut från bl.a. NUTEK om att detta måste finnas med. Man har i handlingarna slängt in en del påpekanden om hur detta ska gå till. I förhandlingarna har alltså länsstyrelserna fått tillbaka avtalen med de två påpekandena att jämställdhets och genusperspektiven är för dåliga liksom miljöperspektiven. När undersökningen nu följs upp jobbar man med att förstärka miljöperspektiven, och man har plockat in en jämställdhetsexpert, som längst ned får signera att detta har han eller hon tittat på, som något slags gisslan. Detta är rätt vanligt. Vi känner igen det från många håll och insatser tidigare. Men jag måste fråga: Är man på departementet beredd att helt enkelt skicka tillbaka sådana förslag till tillväxtavtal där jämställdhetsperspektivet inte tas till vara ordentligt? Jag vill fråga om man är beredd att säga: Ni är för dåliga. Staten går inte in som medverkande och part i dessa tillväxtavtal därför att ni har glömt halva verkligheten.
Fru talman! Jag hade stor glädje av den undersökning som Centerkvinnorna gjorde. Dessutom är beskrivningen som jag själv gav i interpellationssvaret att det verkligen är uruselt på många områden. Det är extra tragiskt därför att tanken med tillväxtavtalen, och jag tror väldigt mycket på idén som ligger bakom, är att förflytta perspektivet ut till regionerna där man kan sin egen verklighet. Där måste man också få större makt och inflytande över hur tillväxtpolitiken ska bedrivas i regionerna. Detta kan inte Stockholm bäst, utan det kan man bäst ute i länen. Om man då är övertygad om att vi lever i en ny tid, måste också politikens innehåll vara nytt. Och hur får man politikens innehåll att vara nytt i länen? Ja, inte genom att samma män som har suttit år ut och år in ska fortsätta men i en ny form. Det enda sättet att faktiskt få nytt innehåll i tillväxtpolitiken är att ta in grupper som inte har varit i de inre rummen tidigare. Dit hör kvinnorna. Det är extra synd om länen om man inte konsekvent genomför genusperspektivet, därför att då tappar man så mycket av tillväxtpotentialen. Som jag har förstått det är det egentligen bara i 6 av de 21 utkasten till tillväxtavtal som man över huvud taget försöker att tillämpa mainstreaming. Som jag har kunnat bedöma det är det endast i två av dessa som det är konsekvent genomfört, nämligen i Östergötland och i Jämtland. De får ändå av mig godkänt. Jag tror inte att vare sig jag eller Lena Ek hade tänkt att tillväxtavtalen skulle finna dess perfekta form redan nu första gången. De innebär en så stor förändring i sättet att föra regionalpolitiken att det kommer att ta tid. Vi måste också låta det ta tid. I nuläget känner jag det som viktigt att med mycket tydliga krav och mycket tydliga förväntningar på länen understryka mainstreaming, jämställdhetsarbetet och genusperspektivet. Jag är inte riktigt färdig med hur långt man kan gå i detta avseende redan nu. Jag har dock, för att hålla med Lena Ek, sist i interpellationssvaret uttryckt: Likafullt är jag övertygad om att det är nödvändigt att fundera över hur staten kan bli än tydligare vad avser vikten av att garantera det som borde vara en självklarhet - kvinnornas roll. Om det verkligen är rätt metod, som Lena Ek föreslår, att skicka tillbaka tillväxtavtalen - staten har ju inte riktigt den möjligheten med det sätt som det här arbetet är utformat - är jag inte riktigt säker på. Men jag är minst lika missnöjd som Lena Ek, och det behöver ske fler insatser från statens sida.
Fru talman! Jag tror att vi är väldigt överens om att man, för att förnya politiken och få en politik som faktiskt håller in i nästa århundrade och årtusende, måste öppna politiken så att andra grupper är med än just de som statsrådet kallar för de män som alltid har varit med tidigare. Det innebär t.ex. andra män än de som har varit med tidigare. Det kan vara unga företagare, företrädare för ungdomsorganisationer eller människor med annan bakgrund än de som har enbart svenska föräldrar. Detta är väldigt viktigt. Jag håller med om att sex av avtalen innehåller ansatser som är vettiga och att två är ganska bra. Men om man tittar bakom kulisserna vad gäller länen Östergötland och Jämtland har man inte ens där haft en dialog som fyller kraven. På slutet har man skärpt sig och fått till analyser, nyckeltal och målbeskrivningar som jag tycker ser väldigt bra ut. De har lärt sig av detta arbete, men det är bara två län. Då återstår ändå resten av Sverige som trots att det finns tydliga direktiv från regering och riksdag om hur detta ska gå till väljer att bara strunta i direktiven, för så måste man ju se det. Jag kan inte se det på något annat sätt än att om vi i denna kammare, regeringen och statsrådet har bestämt att kvinnors rättigheter tydligt ska finnas med och det sedan kommer in produkter där så inte är fallet, då har ju länen valt att strunta i detta. Då har jag väldigt svårt att se att man ska ha så stor förståelse för detta förhållningssätt från länen. Det är ju väldigt snällt, mjukt och försiktigt att säga att det tar lång tid, att det är en långsiktig och lärande process och att det tar tid innan det hittar sin perfekta form. Jag tycker att de beslut som fattas i den här kammaren, och som fattas av den svenska regeringen, ska följas - punkt! I fråga om de här tillväxtavtalen är ju den största finansieringskällan ändå de av regering och riksdag beviljade regionala anslagen till länsstyrelsen, och det är de som till största delen ska betala utvecklingsarbetet. Då tycker jag att man ska säga att om vi lägger pengarna här så ska det se ut på ett visst sätt. Det är den folkvalda församlingens åsikt, och det har ni inte rätt att strunta i.
Fru talman! Det blir tjatigt att upprepa det, men jag håller med. Det är inte så att jag menar att det här är en lång process och att vi ska acceptera att den tar flera år. Det var mer ett uttryck för att hela den förändring av regionalpolitiken som tillväxtavtalen är ett exempel på är en process som måste få ta tid. Jag är övertygad om att vi är överens om den delen. Sedan är jag också otålig i fråga om den flagranta bristen när det gäller att ta hänsyn till det som staten i form av riksdag och regering har uttryck rörande genusperspektivet. Jag har också talat om detta i interpellationssvaret, och jag kan inte bli tydligare än så i dag. Däremot kommer jag att återkomma med det här under hösten. Jag har sagt att ett sätt för regeringen att göra det här tydligt är att staten för att medverka till genomförandet ställer krav på avtalens kvalitet i bl.a. detta hänseende; alltså jämställdheten. En del av tillväxtavtalen består ju av att parterna själva ute i länen bestämmer sig för vissa saker. I andra delar krävs statens medverkan. Det jag säger här är att jag är beredd att pröva att vi där staten är medverkande också mycket tydligare ställer krav, alternativt visar missnöje, utifrån hur genusperspektivet ser ut. Därutöver betonade jag en gång till på slutet att det är möjligt att vi behöver göra ännu mer för att garantera kvinnornas medverkan i tillväxtavtalens arbete. Exakt hur kan jag inte svara på i dag. Men jag lovar att jag inte är lugn och bara inväntar processer. Genom att se på detta hökögon, genom att också göra aktiva ingrepp i tillväxtdiskussionerna och genom samtal med landshövdingarna hoppas jag att vi kommer att åstadkomma en del förändringar redan till hösten.
Fru talman! Jag uppskattar det här interpellationssvaret väldigt mycket. Det ska jag ärligt säga. Men jag tycker att det här med, jag skulle nästan vilja säga, det tydliga trotset av beslut i riksdagen och av regeringen handlar om att man i länen måste släppa in nya människor i utvecklingsarbetet. Det innebär ju också att om man har bestämt sig för att ha kanske tolv stolar runt bordet måste några flytta på sig för att släppa in de nya. Det är där jag tycker att långsiktigheten och förståelsen för detta faktiskt når en punkt där tålamodet tar slut. Det är ganska många år som vi båda i riksdagen har talat om hur viktigt det är att kvinnorna finns med och att genusperspektiven är belysta. Då tycker jag att man efter den här långa diskussionsperioden, lärandeperioden och uppbyggnadsfasen kommer till en punkt där man få säga att nej, nu är vi klara med det här. Nu borde ni har lärt er så mycket av detta att det faktiskt ska bli verklighet. Och de styrmedel som staten har handlar ju om medelsfördelningen till stor del. Då tycker jag faktiskt att man kan vara tuffare där. Det är också något som länsstyrelsernas jämställdhetsexperter efterlyser när vi talar med dem. De upplever att de finns där, med skylten på dörren. De finns med kunskaperna innanför dörren. Men det är väldigt sällan som någon bjuder in dem till de här sammanträdesborden eller kommer innanför tröskeln för att diskutera vad som kan göras rent praktiskt. Däremot får de ibland kontrasignera - t.ex. de här tillväxtavtalen. Jag tycker så här: Låt oss nu sätta punkt för det här. Nu ska vi vara färdiga och framme, och kvinnorna ska vara med.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skolorna i Malmö ska kunna ge alla ungdomar nödvändig utbildning. Trots att interpellationen direkt berör skolans område och därmed är en fråga för statsrådet Ingegerd Wärnersson, har jag valt att svara då innehållet i stora delar berör integration i ett större sammanhang. Problemet är, enligt Sten Andersson, den okontrollerade inflyttningen av flyktingar till Malmö som gör att många ungdomar med utländsk bakgrund aldrig kommer att få en god utbildning. Inledningsvis vill jag klargöra att jag inte tror på den lösning som Sten Andersson föreslår, som går ut på att förbjuda de flyktingar som inte har arbete att flytta till Malmö. Regeringsformen tillförsäkrar varje medborgare friheten att förflytta sig inom riket. I regeringsformen slås också fast att ingen människa, vare sig med svenskt eller utländskt medborgarskap, ska missgynnas på grund av sitt etniska ursprung. En grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle är att varje enskild individ själv måste få bestämma var hon eller han ska bosätta sig. Att på det sätt som Sten Andersson föreslår inskränka flyktingars möjligheter att välja bostadsort är därför enligt min mening synnerligen olämpligt. Det är ett välkänt fenomen, såväl i Sverige som i andra länder, att invandrare ofta väljer att bosätta sig i storstäder. Den enskildes val grundar sig ofta på en bedömning att det är lättare att få arbete i en större stad eller att man vill bo nära sina anhöriga. Eftersom många spontant söker sig till Malmö har Integrationsverket och Malmö kommun kommit överens om att Integrationsverket inte ska medverka till någon aktiv placering av flyktingar i kommunen, förutom i särskilt ömmande fall. Majoriteten av de nyanlända invandrarna som söker sig till Malmö gör det således på egen hand. I syfte att begränsa en alltför stor inflyttning till vissa bostadsområden har Integrationsverket även fått i uppdrag att utveckla informationen till nyanlända invandrare för att belysa för och nackdelar med att bosätta sig i en viss kommun eller i ett visst bostadsområde. Syftet är att stärka den enskildes möjligheter att göra ett eget val av bostadsort som kan underlätta möjligheterna till framtida försörjning och delaktighet i samhällsutvecklingen. Spontana inflyttningar medför att vissa kommuner, däribland Malmö, utsätts för större påfrestningar än andra inom vissa samhällssektorer. Förutom att Malmö kommun erhåller statlig ersättning för samtliga personer som söker sig till kommunen och som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet, får kommunen även kompensation inom ramen för det kommunala statsbidrags och utjämningssystemet. Riksdagen beslutade i juni i år om vissa förändringar i kostnadsutjämningen som bl.a. innebär att kommuner med en hög andel barn och ungdomar med utländsk bakgrund får kompensation. Malmö kommun beräknas sammantaget få ett tillskott på ca 350 miljoner kronor inom ramen för de generellt höjda statsbidragen. Det finns flera faktorer som bidrar till att vissa elever slås ut i skolan eller ger upp. Det kan vara individuella och sociala förhållanden som skolan inte har inflytande över och det kan även bero på skolans organisation, resurser och verksamhet eller agerande och attityder hos dem som arbetar i skolan. Skolverket kommer i år att få i uppdrag att kartlägga och granska undervisningen i skolor med ett stort antal elever med utländsk bakgrund. Särskilda medel kommer att avsättas för kompetensutveckling av lärare i skolor med elever med ett stort antal nationaliteter och andra språk än svenska. Inom kort kommer regeringen att göra justeringar i gymnasieförordningen för att förtydliga elevernas rätt till stödundervisning. Elevvårdens betydelse för elever i behov av särskilt stöd behöver också uppmärksammas. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en samlad genomgång av elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion samt överväga lämpliga åtgärder i syfte att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska vara slutfört senast den 15 december 1999. Regeringen har också föreslagit närmare två miljarder kronor under en treårsperiod för insatser i ett antal storstadskommuner, däribland Malmö kommun. Av dessa medel är minst 150 miljoner kronor avsedda för språkutveckling i skolan och 450 miljoner kronor för förskoleverksamhet med satsning på att ge alla barn goda språkkunskaper inför skolstarten. Avsikten är att ett lokalt utvecklingsavtal ska träffas mellan regeringen och Malmö kommun som reglerar vilka insatser som ska göras. Detta avtal väntas bli klart inom kort och då kommer Malmö kommun att få del av dessa pengar. Avslutningsvis vill jag understryka att förutom nämnda satsningar både inom skolområdet och inom storstadspolitiken är det av avgörande betydelse att vi alla lär oss att se unga människor med utländsk bakgrund som den resurs de är, inte minst i den dynamiska Öresundsregionen.
Fru talman! Det finns två tabun i Sveriges riksdag. Man har en ovilja att ta upp de problem som uppenbarligen har följt av en i praktiken havererad integrationspolitik, i delar också vad gäller skolan. Inte ämnesplaner, inte timplaner, utan den ordning eller snarare oordning som råder i klasserna. De flesta utanför detta hus ser misslyckandena. Riksdag och regering ser dem först efteråt. Fru talman! Jag läste häromdagen en utskrift från en debatt i Studio Ett, där Skolverkets chef medverkade. Jag och många med mig undrar om han befann sig på samma planet som många lärare och skolbarn gör i dag. Nu kommer nya satsningar. Det har man sagt i många år. Nu ska de lyckas. Nu ska det gå bra. Tidigare erfarenheter säger oss dock att man kommer att stå här om ett år igen och säga: Det här funkar inte - det behövs nya satsningar och nya pengar. Skälet till att jag tog upp den här debatten var att skoldirektören i Malmö har sagt att han skulle vilja ha ett tillfälligt förbud för nyblivna invandrare att flytta till storstäderna. Den situation som vi i dag har i Malmö är katastrofal, framför allt ur skolbarnens synpunkt. Jag har tidigare sagt detta, och jag förklarades då av den minister som svarade som mindre vetande. Nu säger Malmös skoldirektör detsamma som jag. På Rosengårdsskolan i Malmö har 97 % av eleverna invandrarbakgrund. Jag kan nämna att 82 av 100 lärare där häromdagen stödde skoldirektörens uppfattning i den här frågan. Vi står alltså faktiskt inte ensamma. Det är i dag katastrof i flera av Malmös skolor, om också inte i alla. Detsamma gäller i många andra städer i Sverige. Många elever lämnar skolan utan godkända betyg. Det är för stora klasser och klasser med många språk. Vilken lärare kan hantera en klass med kanske sex eller sju språk, där det enda gemensamma kännetecknet är att man inte behärskar svenska språket? Hur finner man sådana exceptionella talanger? I varje fall inte genom att ge dem löner på 16 000-17 000 kr i månaden, som vi i dag betalar lärarna i Sverige. Elever som borde få Icke godkänd ges betyget Godkänd bara för att man vill ha en bättre statistik. Fru statsråd! Det kommer nu nya satsningar, men vad gör vi för de tiotusentals barn som i dag har misslyckats, fått en trist start i livet och antagligen aldrig kommer att kunna kompensera de handikapp som de har fått? Jag vet att det finns bra lärare och rektorer men också att det finns dåliga lärare och rektorer. Det finns lärare som inte vågar erkänna att de inte kan hantera sitt yrke på ett vettigt sätt. De är rädda för att bli betraktade som dåliga yrkesmän, och detta får skolbarnen lida för. Vi har i dag, som en författare häromdagen skrev i Skånetidningarna, en förlorad generation. Det är faktiskt så, fru statsråd, att barn när de föds till världen är oskyldiga och opåverkade. De påverkas av oss vuxna, och om de inte får några normer från oss, kan vi inte skylla på barnen om de sedan inte kan klara sig i livet. Min fråga är alltså: Vad gör vi för de minst 10 000 barn som har fått en misslyckad start i livet?
Fru talman! Jag tror att vi måste göra flera olika saker för att öka integrationen och minska utanförskapet och segregationen. Det gamla systemet för flyktingmottagande var inte bra. Vi gav där inte människorna möjlighet att själva ordna sitt boende. De kunde bara välja ett boende på en förläggning. Vi hade en diskussion om att alla kom på samma plats, att vi inte stimulerade eget engagemang och att förutsättningen för att få stöd från det svenska samhället var att man bodde kvar på förläggningen. Vi tyckte inte att det var bra, eftersom det grupperade människor i en passivitet. Vi öppnade det systemet och sade: Okej, vi underlättar för människor att själva ordna sin boendeform. Detta leder nu självklart till nya frågor som vi måste vara beredda att samverka kring både från kommunernas sida, från regeringens sida och från de verk och myndigheter som mest berörs av detta. Vi gör nu bl.a. en stor satsning på storstadsområdena. I de sju kommuner som jag pekade på i mitt interpellationssvar går vi in med 1,9 miljarder kronor. Det är inte på något sätt ett nytt projekt. Det är en långsiktig satsning, som bygger på en medveten politik. Jag tror att de flesta av oss är trötta på projekt. De är bra så länge de varar, och då slår det lite gnistor om dem, men risken med projekt är att det blir lika svart efteråt. Vi vill åstadkomma en förändring i storstadsområdena. Vi vill minska segregationen, och det gör vi både genom att arbeta med lagstiftningen och genom att tillskjuta nya pengar. Sten Andersson och jag har tidigare från denna talarstol diskuterat vilka konsekvenser som segregationen för med sig. Vi är båda medvetna om att vi kan mäta segregationen i dag i allt ifrån arbetslöshet till socialbidragsberoende, plötslig spädbarnsdöd och mycket annat. Skolan är viktig för att minska segregationen och för att öka tilltron till det offentliga demokratiska samhället, och språket är en förutsättning för att våra barn och unga ska kunna ta till sig kunskapen i skolan. Det kräver ibland fler lärare och mindre klasser och även extra stöd och hjälp till de vuxna som finns på skolorna. Vi gör nu den här satsningen i storstadspolitiken. Vi riktar den mot de barn som ska in i skolan via språkförskolorna, och vi satsar på de barn som finns i skolorna genom stöd till grundskolan och till undervisningen och till de vuxna som finns där. Men vi måste också möta de vuxna som redan har passerat grundskolan eller som inte gick i grundskolan och som har bristfälliga språkkunskaper. Även det gör vi. Det finns en satsning på vuxna och språk med åtgärder för att förbättra möjligheterna för vuxna flyktingar och invandrare att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det finns inget enkelt sätt att minska segregationen. Förutsättningen för att vi ska kunna lyckas är dock att vi samarbetar. Var och en av oss inser att en koncentration av många flyktingbarn i en skola självklart också kan leda till stora problem. Detta kräver extra resurser, och vi är beredda att vika en del av resurserna till de barnen för att förbättra deras möjligheter att ta till sig det nya språket och den nya kunskapen. Jag tror inte att lösningen på de problem som vi kan se skulle vara att förbjuda människor att flytta till ett visst område. Jag är inte beredd att inskränka en grundläggande rättighet för att lösa de problem som vi i dag ser i skolan. Jag vill samarbeta med skolan, med de vuxna som finns där och med de verk och myndigheter som står närmast de personer som vi nu pratar om.
Fru talman! Statsrådet säger att de gamla lösningarna var bra tidigare men att de inte duger i dag. Nu kommer nya förslag. Jag är dock säker på att ni om ett år är tillbaka igen med ännu nyare förslag, eftersom inte heller de som läggs fram i dag kommer att funka. Ett litet tillrättaläggande: Jag pratar inte om bosatta i förläggningar utan om kommunplacerade, som vi hade tidigare. Staten valde ut ett alternativ som man tyckte var bra för den nyblivne asylbeviljade, så att han eller hon eller familjen skulle kunna fungera i Sverige. Man kunde kanske t.ex. välja ut en lite mindre ort. Jag förstår att det kan vara besvärligt för en person som kommer till en ort där kanske ingen talar dennes språk, men att denne flyttar t.ex. till Malmö där alla i huset och kanske hälften av eleverna i skolan talar just detta språk ger dessvärre inga jobb. Det har vi sett. Misslyckandet är ju i dag monumentalt. Jag ska inte rabbla statistiken för Malmö - den kan statsrådet säkert ta reda på. Jag måste säga att den som påstår att man nu minskar segregationen inte är på samma planet som jag. Det var signifikativt att de som kritiserade den författare som skrev ett brev om krisen i Malmös skolor aldrig hade varit där själva. Det är ungefär som när det här i riksdagen ibland går upp ett pärlband av talare som säger att det är positivt med mångfalden och att invandrarna har bra områden att bo i och bra skolor att gå i. Bor något statsråd eller någon riksdagsledamot i dessa områden, och går deras barn i de här skolorna? Det gör de inte. Det vore i så fall fenomenalt fina exempel att referera till, men så är det inte. Det här funkar inte, fru statsråd! Till sist: Svenskar och invandrare ska ha samma möjligheter i vårt land, men det får de inte i dag. Statsrådet säger nu att Integrationsverket ska utveckla sina övertalningsförsök. Det här problemet uppstod inte i går utan har tillkommit under de senaste tio åren. När problemen blivit fokuserade kommer det bara att anslås mer pengar, men det funkar inte. Vi måste försöka få bättre lärare, dvs. lärare som vågar kritisera även politiker. Fru talman och fru statsråd! I dag visas i alltför stor omfattning från människor, politiker och tjänstemän en skriande brist på något som är viktigt i ett demokratiskt samhälle, nämligen civilkurage.

Fru talman! Detta är första gången för mig.

Informationen ges snabbt. Man är villig att bo var som helst. Men efter ett tag kanske man vill komma därifrån. Då kanske man inte får möjligheterna. Det gläder mig att ni satsar på förskolan. Det har tidigare visat sig ge bra resultat. Men nu har denna satsning tagits bort. Har ni några åtgärder på gång?
Fru talman! Sten Andersson sade att statsråd sällan vet vad de talar om därför att de inte bor i de områden de diskuterar. Denna gång slog Sten Andersson in en öppen dörr. Jag tar gärna den passningen. Jag bor i Gävle kommun i stadsdelen Sätra. Det är den stadsdel i vår kommun som har den största andelen flyktingar och invandrare. Vi har den högsta arbetslösheten, vi har det största socialbidragsberoendet och vi har den högsta segregationen - i Gävles mått mätt. Jag har mina ungar i grundskolan och barnomsorgen där. Jag bor granne med arbetslösa, flyktingar och invandrare. Jag vet vad jag talar om, Sten Andersson. Det skulle aldrig falla mig in att försöka begränsa deras möjligheter att välja den kommun de ska bo i. Jag tror inte att det är rätt sätt att öka integrationen i vårt samhälle. Vi kommer längre genom att samarbeta i fråga om attityder och lagar men också genom att nationellt dela på de bördor som är resultatet av en nationell politik - och det är flykting och invandrarpolitiken. Det är fråga om nationella åtaganden som ibland slår hårdare mot en del bostadsområden och kommuner. Då får vi vara beredda att hjälpa till och försöka finansiera och stötta de områden, skolor eller arbetsförmedlingar som behöver vårt stöd och vår hjälp. Jag är beredd att diskutera ännu mer konstruktivt vad detta skulle kunna vara. Jag tycker inte att det gamla systemet med tvångsboende var bra. Jag vill inte tillbaka dit. Under de senaste tre åren har Malmö kommun inte tagit emot kommunplacerade via Integrationsverket. Ändå finns det flyktingar som har flyttat till Malmö kommun. De har valt boendeort själva. Det finns ett samarbete med Integrationsverket för kommunplaceringar. Vi förstår varandras situation. När det gäller de som har valt att flytta till Malmö själva, får vi bli bättre på det som Magda Ayoub tog upp i sin fråga, nämligen att fokusera på fördelarna med att välja mindre kommuner, fördelarna med att välja boendeform, att snabbt komma in i språkförskolor, men också att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns i dag ett uppdrag till Integrationsverket att tillsammans med kommunerna fundera över hur vi bättre kan tala om fördelarna med att flytta till områden utanför de stora städerna. Jag tror att det är djupt mänskligt att människor väljer att flytta till nära anhöriga som de kan identifiera sig med och kanske är släkt med i storstäderna. Vi pratar ofta här i Sverige med lite nostalgi om de flera hundra år gamla svenskbyar som finns i USA. Vi tycker ibland att det har en viss charm att de fortfarande dansar kring midsommarstången, sjunger nationalsången och att de bär det svenska ursprunget med sig. Om vi tycker att det är charmigt där, borde det finnas någon charm av det också här för andra nationaliteter. Jag inser att detta ändå betyder en del problem. Integrationen slipar kanter mot varandra. Vi får lära oss att ta hänsyn till varandra. Men jag är inte beredd att tvångsflytta människor. Jag trodde inte heller att Sten Anderssons parti, som förespråkar ökad valfrihet, var det.
Fru talman! Inget parti är oskyldigt till det integrationspolitiska haveriet. Jag pratar som person, inte som partianhängare, i det här fallet. Det är bra att vi är tre stycken i riksdagen som bor i områden som liknar den verklighet vi ofta berömmer men som vi faktiskt sällan upplever. Fru statsråd! Det var väl lite överdrivet att prata om midsommarstången i vissa svenskbygder i USA. Jag skulle inte likna den situationen med den situation som råder i Sverige i dag. I samband med den stora utflyttningsvågen till USA fick faktiskt många människor jobb där. Problemet i Sverige i dag är det motsatta. Sedan var det frågan om kommunplacerade. Jag mår ibland lite illa över avsaknaden av civilkurage i den svenska debatten, man slår sig för bröstet för det som är politiskt korrekt. Jag vet många kommuner där ledande företrädare säger att de har tagit emot si och så många och att de har tagit sitt ansvar, trots att de vet att majoriteten som skulle ha placerats i deras kommun aldrig har kommit dit. De har kommit direkt till Malmö, Göteborg och Stockholm. Den uppblåsta attityden är felplacerad. Jag tror att de flesta asylsökande vid den svenska gränsen skulle svara ja på frågan om de vid asyl skulle vara beredda att under tre år, om de inte får jobb, stanna kvar i den kommun som svenska staten tycker är bäst för dem och även skulle vara bra för
Fru talman! Jag har argumenterat för de satsningar som nu görs i de utsatta bostadsområdena. Jag har också klart deklarerat att vi är beredda att ompröva de instrumenten regelbundet så att de bättre svarar mot den verklighet och de problem som ska lösas. Jag tror inte på att återgå till ett gammalt system med tvångsflyttning. Människors rätt att välja fritt är högre, bättre och större än så. Det betyder inte att jag blundar för en del praktiska problem. Men låt oss konstruktivt diskutera vad var och en av oss som politiker, som kommuninvånare och som medmänniska kan göra för att underlätta de problemen.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att upphäva förbudet mot proffsboxning i Sverige och för proffsboxare att träna i landet. Alltsedan lagen om förbud mot professionell boxning kom till år 1969 har det funnits en klar majoritet i riksdagen för ett fortsatt förbud mot proffsboxning. Samtidigt har stora förändringar skett i vårt samhälle under de senaste 30 åren, och vissa tidigare argument för ett förbud kan i dag ifrågasättas. Jag vill dock betona att det utredningsunderlag beträffande proffsboxningens medicinska skadeverkningar som låg till grund för beslutet om förbud år 1969 väger lika tungt i dag. Under senare år har många nya kampsporter kommit till vårt land, och dessa attraherar många ungdomar. De nya sporterna, i likhet med amatörboxningen, lägger stor vikt vid ett korrekt uppförande och respekt för motståndaren. Samtidigt innehåller de moment av sparkar och strypgrepp som i vissa fall såväl överträffar boxning i våldsamhet som strider mot god etik och moral. Regeringen anser att det är angeläget att få del av idrottsrörelsens uppfattning om frågor kring boxning och annan kampsport. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag att göra en kartläggning av förekomsten av nya kampsporter samt en värdering av i vilken utsträckning dessa riskerar att skada de organiserade kampsportförbundens anseende. Detta underlag från idrotten som ska lämnas under december 1999 är centralt för att regeringen ska kunna pröva boxningens relation till övriga kampsporter och närmare överväga samhällets inställning till kampsport i allmänhet.
Fru talman! Jag medger att ämnena är lite skiftande, men så kan det bli, som man säger. Jag tycker att det var ett bra svar. Jag väntade mig faktiskt - som alltid i den här frågan - ett rakt nej, men det blev det inte, och jag förstår varför. I dag är det så att vi har en del sporter som är tillåtna, av vilka jag menar en del saknar berättigande, men det är inte min sak - det får den enskilde avgöra - men dessa sporter är i alla fall minst lika råa, och mindre kontrollerade, än proffsboxning skulle kunna vara i Sverige. Man har i dag proffsboxning i många länder. Att intresset är stort i Sverige kan vi se varje gång någon större boxningsmatch ska äga rum utomlands i allmänhet, och i synnerhet om det är så att någon svensk proffsboxare - för man kan inte förbjuda svenskar att vara proffsboxare utomlands - deltar i en sådan större match. Då är framför allt sportsidorna fyllda med reportage både före och efter matcherna. Jag inser väl för min del inte det helt smarta med boxning, men jag tycker ändå att den för många ungdomar är en väg att hamna rätt i livet. Det finns många sådana exempel. Man kan även hitta motsatsen; det är jag nog medveten om. Som jag ser det skulle svenska proffsboxningsregler kanske ha kunnat bli ett föredöme för andra. Man kunde t.ex. ha regler om att om man hade blivit nedslagen så fick det ta viss tid innan man fick lov att boxas igen. Där tror jag att vi skulle kunna göra en god insats - även om man inte ska överskatta Sveriges insatser. Till sist har jag bara en fråga i det här sammanhanget. Man får inte lov att idka proffsboxning i Sverige, och tydligen får inte heller en svensk - eller utländsk - proffsboxare träna boxning i Sverige. Så har jag uppfattat det. Men får man däremot lov att träna som en proffsboxare i Sverige? Det är en fråga jag skulle vilja ha utredd av statsrådet.
Fru talman! Boxningssporten har ju varit omdiskuterad i Sverige länge, kan man säga. 1913 kom ämnet upp första gången i Sverige, har jag läst i en doktorsavhandling i ämnet av Mats Hellspong. Som har sagts här trädde förbudet i kraft 1970, och det gäller alltså alla former av tävlings-, uppvisnings och träningsboxning för professionella boxare. Är man alltså professionell boxare har man så att säga yrkesförbud i Sverige. De argument som anfördes vid beslutet var framför allt att det hade en förråande inverkan på publiken, befrämjande av osunda ekonomiska intressen och medicinska skäl. Jag uppfattade nu att statsrådet Messing var inne på att det har hänt en hel del sedan 1970, vilket man kan hålla med om. T.ex. var det runt 1970 i princip omöjligt att kunna se någon form av proffsboxning på TV. När Ingemar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning 1959 kunde man inte ens sända det i svensk radio, utan man fick sända det via Radio Luxemburg osv. I dag kan man i princip varje dag om man så önskar se på proffsboxning i alla de kabeloch satellitkanaler som visar det, så det argumentet har ju fallit bort. Eller anser statsrådet att det så att säga är mer förråande att titta på boxning i verkligheten än att titta på det i TV? När det gäller osunda ekonomiska intressen kan konstateras att det finns och har funnits inom proffsboxningens värld, precis som inom alla andra idrotter eller verksamheter i samhället där stora pengar är satta på spel. En annan sak man kan säga är att förbudet mot proffsboxning inte har varit så väldigt effektivt. I dag har vi, beroende på hur man räknar, över 20 svenska proffsboxare. Det enda förbudet leder till är alltså att de inte kan tävla eller träna på hemmaplan. De måste alltid åka utomlands i något slags ofrivillig landsflykt under tiden de tränar och ska tävla och möter alltid sina motståndare på bortaplan, vilket många bedömer som en klar nackdel för de svenska boxarna och något som faktiskt kan leda till ökad skaderisk i stället för minskad, som ju var själva tanken med förbudet. När det gäller de medicinska skälen, som jag uppfattade att statsrådet också anförde, hävdar många att argumenten var ganska vaga och tunna när beslutet togs. Det var framför allt etiska skäl, alltså att det är oetiskt att tillåta en sport där man slår på varandra. Då skulle jag vilja veta om statsrådet har någon uppfattning om detta: Vilken är den kvalitativa skillnaden mellan amatör och proffsboxning? För mig som har sett väldigt många matcher, både mellan amatörer och proffs, är det exakt samma sport i det här avseendet - fast det är inga pengar med i amatörboxningen. Jag välkomnar en undersökning via Riksidrottsförbundet så att boxningen värderas på ett jämlikt sätt med övriga kampsporter. Jag skulle vilja avsluta med att efterlysa statsrådets bedömning av de argument som framförs i en motion som kommer upp till debatt den 25 november i kammaren. Den går ut på att om vi i Sverige har rätt att förbjuda proffsboxning så har vi också, enligt mig och Svenska Boxningsförbundet, full möjlighet att sätta upp egna regler för vilka regler som ska gälla för att vi ska tillåta svensk proffsboxning. Det kan vara en rad åtgärder, t.ex. maximalt antal matcher, maximalt antal ronder, bättre utbildning av domare osv. och omfatta samma regler som man har när det gäller läkarundersökningar m.m. inom amatörboxningen. För att anknyta lite grann till den tidigare interpellationsdebatten konstaterar jag också att väldigt många av de svenska boxare som har kommit fram, både som amatörer och som proffs, sedan 1970 har sin bakgrund i andra länder, och jag anser att boxningen är ett föredöme bland de olika idrotterna när det gäller att fostra och ta fram produkter som sedan blir föredömen för andra, både svenskar och nya svenskar.
Fru talman! Både Sten Andersson och Peter Pedersen pekar på just idrottens viktiga roll som fostrare. Jag tror att vi kan dela den uppfattningen. Det är många unga som både inom boxningen, inom andra kampsporter och inom resten av idrottsvärlden självklart har haft stor nytta av sitt ledarskap och sin kamratanda. Jag är mån om att den utvecklingen också ska fortsätta. I dag är det, såvitt jag vet, fortfarande fem länder i världen som har förbud mot proffsboxning. Precis som Peter Pedersen var inne på har vi fler proffsboxare i Sverige i dag än vad vi hade då förbudet infördes. Proffsboxare får träna i Sverige, under de regler som gäller för amatörboxningen. Vilka argument tycker jag då fortfarande är tunga för att försvara och bevara förbudet? Ja, av de tre argument som framfördes i den utredning som läkarna stod för inför införandet av förbudet tycker jag att det är de medicinska som i så fall väger tungt i dag. Vi har självklart påverkats av den tid och det informationsflöde som vi nu lever i. Det finns skillnader mellan proffsboxning och amatörboxning. Den tydligaste skillnaden är ju att proffsboxare har tunnare handskar och mindre skydd, men man går också längre ronder och har ofta tränat under längre tid innan man blir proffsboxare än man har gjort som amatörboxare. Den utredning som låg till grund när man införde förbudet och som tittade på de medicinska aspekterna säger att det inte alltid är farligast att få en knockout på en match. Det är farligt i sig, men inte bara det, utan det är antalet slag som man får mot huvudet, där varje slag i sig innebär en rubbning eller en skakning på hjärnan. Vilka konsekvenserna av det är exakt vet jag inte, eftersom någon stor ny undersökning inte har gjorts sedan förbudet infördes. Jag tycker att det är viktigt att lyssna på vad idrotten själv säger och ställa förbudet mot proffsboxning i relation till det som har hänt när nya kampsporter har utvecklats, och jag kommer att avvakta de synpunkter som Riksidrottsförbundet återkommer med. Jag vill också säga att deras uppdrag gäller att lyssna på både den organiserade idrotten och den oorganiserade idrotten. Det är kanske möjligt att också införa nationella regler för proffsboxning i vårt land, t.ex. krav på datortomografi före eller efter matcher och tätare läkarkontroller. Det är möjligt. Det har jag inte tittat på, utan jag har börjat med att lyssna på vad idrotten själv tycker om det förbud som infördes och att sätta det i relation till de nya kampsporter som har vuxit fram nu. För mig är det tyngsta argumentet de medicinska skäl som fanns 1969 och som fortfarande, menar jag, är viktiga i dag.
Fru talman! På min fråga svarar statsrådet lite kluvet att en proffsboxare får lov att träna i Sverige. Men hur fungerar det enligt amatörboxningens regler? Om en proffsboxare löper en mil under en träningsrunda och en amatör kanske fyra kilometer, begår då proffsboxaren lagbrott när han springer mer än fyra kilometer eller kanske tränar 15 rundor i sträck? Att man springer 15 rundor händer ibland i samband med framför allt tungviktsmatcher vid proffsboxning. Är det sådana regler är det bara att dra ett stort sträck över dem, för det fungerar alltså inte. Man fattade beslutet en gång med tanke på att det kunde ha förråande inverkan på den tiden. Det räcker att se på video och TV för att konstatera att det förråandet inte behöver diskuteras. Förra veckan handlade programmet Reportrarna om ungdomsbrottslighet i Malmö. Det var fokuserat till Rosengård, där problemen är rätt så stora. Där var en afrikan som kallades för Dallas, en gentleman i 60 Han var ett föredöme för dem. Kan han få in dem på rätt bana och det sedan skulle visa sig att någon av pojkarna är så pass duktig att han kan få framgång som proffsboxare, då tycker jag att han ska få lov att visa sina kunskaper och färdigheter i Sverige och inte behöva, som Peter Pedersen sade, gå i landsflykt för att utöva sitt yrke som han i det läget bevisligen är skicklig i.
Fru talman! Jag vill ganska bestämt och med i princip hundraprocentig säkerhet påstå att en svensk proffsboxare inte får träna boxning i Sverige i den meningen att man t.ex. utövar sparringträning. Man kan hoppa hopprep och springa hur långt man vill, men man får inte sparra mot någon motståndare, proffs eller amatör. Dessutom är det så att om man en gång blivit proffs och fått betalt för att utöva sitt yrke kan man inte ångra sig och återgå till att bli amatör igen. Då är karriären slut om man försöker välja den vägen. Det pågår, som statsrådet mycket riktigt tog upp, en debatt om vad som är farligast: är det att få ett hårt slag eller många hårda slag. Då kan man konstatera att även om amatörboxarna boxar kortare matcher, två minuter gånger tre brukar det vara, så boxar de många fler matcher per år än vad en proffsboxare gör. Lägger man ihop det är jag nästan säker på att en amatörboxare i regel boxar fler ronder och också får fler slag än en proffsboxare. Det bör t.ex. tas upp till en ny analys. Skydden i amatörboxning hjälper inte speciellt mycket mot huvudskadorna, däremot kan tjockare handskar göra det. Det är en sådan grej som man skulle kunna kräva för att vi ska tillåta svensk proffsboxning. Jag tycker att den här debatten visar på en delvis ny attityd. Jag hoppas att när vi får en längre debatt i denna fråga - jag tror det blir den 25 november - vi kan få en ytterligare fördjupning och kanske kan komma fram till att inte ha rädslan och oviljan att utreda den här företeelsen sedd i dagens verklighet, inte som den såg ut 1970.
Fru talman! Jag tror nästan att Peter Pedersen hjälpte mig att svara på Sten Anderssons fråga. Det är inte reglerat i lag hur långt man får springa på träning. Det är inte fråga om den typen av nivå, däremot om vilka skydd som krävs och enligt vilka regler som man vinner en match. Där är en skillnad mellan amatörboxning och proffsboxning. Det kanske är möjligt att titta vidare på hur man skulle kunna införa en ny form av reglering för proffsboxning också i Sverige. Man behöver inte alltid anamma allt som alla andra länder gör. Låt oss vänta i den frågan. Jag kommer att avvakta idrottsrörelsens egna synpunkter på hur den ser på proffsboxningsförbudet i relation till andra kampsporter. Under tiden är jag övertygad om att de proffsboxare som vi har i vårt land självklart är förebilder för de unga som i dag väljer att organisera sig inom boxningen, precis som andra elitidrottsmän och elitidrottskvinnor. Efter att ha träffat Paolo Roberto har jag en känsla av att han fortfarande tycker att han är otroligt svensk och stolt över att kunna boxa i andra länder. Jag vet att han tränar väldigt aktivt i Sverige, trots att hans proffskarriär utgår från ett annat land.

Fru talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att svenskar som är bosatta utomlands får möjlighet att fullgöra sin skattskyldighet på ett smidigt sätt, utan att behöva betala skatt i två länder och först i efterhand få tillbaka en viss del av skatten. Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska tillämpas av myndigheter och domstolar. Om en skattskyldig är missnöjd med det sätt på vilket lagen tillämpas av en myndighet kan frågan överklagas. Jag kan därför inte uttala mig om myndighetens tillämpning av lagen. När det gäller Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Spanien så innehåller det - precis som alla dubbelbeskattningsavtal - vissa kompromisser som är ett resultat av att de avtalsslutande staterna har olika utgångspunkter och gjort olika prioriteringar vid avtalsförhandlingen. För Sveriges del hade vi gärna sett en annan reglering när det gäller beskattningen av pensioner som betalas från den ena staten till mottagare i den andra staten. Den nuvarande ordningen är en eftergift som Sverige gjort till Spanien. ATP som betalas från Sverige till mottagare med hemvist i Spanien beskattas i Sverige. Om mottagaren är begränsat skattskyldig i Sverige sker beskattning enligt den s.k. SINK-lagstiftningen, den som jag talade nyss om. Skatteuttaget är 25 % av livräntans eller pensionens belopp. Folkpension är däremot skattefri. Även Spanien som hemviststat har rätt enligt avtalet att beskatta sådan livränta och pension. Det vanliga sättet att undanröja denna dubbelbeskattning vore att Spanien som hemviststat medger avräkning av den svenska skatten emot spansk skatt. Det hade då varit tillräckligt om den skattskyldige hade betalat in eventuell mellanskillnad mellan den svenska och spanska skatten till spanska skattemyndigheter. Den skattskyldige hade då inte under någon tid behövt ligga ute med skatten i båda länderna. Tyvärr var detta en ordning som Spanien inte kunde acceptera. De insisterade på att få den primära beskattningsrätten till denna typ av livräntor och pensioner. Som en eftergift gick Sverige med på att medge avräkning av den spanska skatten emot svensk skatt, s.k. omvänd avräkning. Problemet med denna ordning är att den spanska skatten är okänd då den svenska skatten dras, dvs. vid utbetalningen av livräntan eller pensionen. Svensk skatt återbetalas så snart den skattskyldige till svensk skattemyndighet redovisat hur stor spansk skatt som betalats på den aktuella livräntan eller pensionen. Jag är fullt medveten om att detta system inte är det enklaste att hantera för de berörda. För många pensionärer, framför allt de som lever på små pensioner, är det naturligtvis besvärligt att tvingas ligga ute med skatt i två länder under en tid. Ordningen med Spanien infördes 1975. Det är vår policy sedan många år tillbaka att inte ta in bestämmelser av detta slag i dubbelbeskattningsavtal. Omvänd avräkning förekommer endast i några få dubbelbeskattningsavtal. Till Finansdepartementet har inkommit framställningar om ändringar i den nuvarande ordningen. Det är emellertid förenat med svårigheter att genom ensidig lagstiftning komma till rätta med ett problem som är resultatet av en bilateral kompromiss som Sverige gjort med ett annat land. Detta gäller i synnerhet som ordningen följer av en svensk eftergift vid avtalsförhandlingarna. Vi har aldrig eftersträvat denna ordning. Jag kan i dag inte se hur en tillfredsställande lösning på denna fråga ska kunna åstadkommas utan ett alltför stort ingrepp i det befintliga regelsystemet.
Fru talman! Tack, finansministern, för svaret. I svaret ges en del besked i de här frågorna. Jag vill börja med att ta upp den första delen, där finansministern förmodligen tänker på frågan om intyg, dvs. att svenska skattemyndigheter kräver ett intyg, som den skattskyldige som flyttat till Spanien ska visa upp, på att vederbörande faktiskt har flyttat till Spanien. Då säger finansministern att han inte kan uttala sig om myndigheternas tillämpning av lagen. Jag får då formulera följdfrågan så här: Om nu ett antal skattskyldiga överklagar nuvarande lagstiftning och får rätt i länsrätt och kammarrätt och det händer vid upprepade tillfällen, borde inte finansministern då fundera över en förändring av lagstiftningen, för den dömande instansen tolkar tydligen lagen på ett annat sätt än vad regeringen en gång gjorde i den här frågan? Det är den första frågan när det gäller intyget. Sedan kommer vi in på de praktiska problemen med att man får betala skatt på två ställen och att det då sker en avräkning. Svaret på interpellationen mynnar ut i att finansministern förstår problemet, men att han inte har någon lösning på det. Vi måste dock försöka att anlägga någon sorts medborgarperspektiv på detta. Ett antal människor råkar ju ut för att de måste ligga ute med sina pengar därför att de måste betala skatt i två länder samtidigt. Vore det inte då aktuellt att diskutera att avstå från SINK lagstiftningen och konstatera att dessa personer är utflyttade? De bor i Spanien och de fullgör sin skattskyldighet i Spanien. Det kommer att träffas ett avtal mellan Sverige och Spanien om ett utökat informationsutbyte, och det gäller en rad skatteförhållanden. Mot bakgrund av detta nya inslag behöver finansministern förmodligen inte vara orolig för att dessa pensioner kommer att beskattas i Spanien. Det var min andra fråga. Den tredje frågan är: Hur ser finansministern på det lite udda förhållandet att en person som har flyttat till ett annat land fortfarande ska skatta i Sverige? Vilken motprestation erbjuder den svenska staten till de medborgare som har flyttat till ett annat land och som skattar för en del av sin inkomst i Sverige, men som faktiskt bor utomlands? I andra nordiska länder har man löst problemet på ett annat sätt. Den fjärde frågan blir då: Har finansministern för avsikt att studera erfarenheterna från de andra länderna för att kunna dra några slutsatser om eventuella förändringar i svensk lagstiftning? Man ska inte ställa alltför många frågor, för då säger finansministern att han inte har tid att svara på dem, men jag ska välvilligt ställa min tid till förfogande i den här interpellationsdebatten. Men vilket besked är det som ska lämnas till de numera tusentals svenskar som bor i Spanien? Kommer finansministern att jobba vidare med denna fråga, eller konstaterar han att detta är för svårt och att man inte kan göra någonting åt saken?
Fru talman! Om en i utlandet boende person erhåller lön eller pension från Sverige på grund av arbete som utförs i Sverige föreligger alltså skattskyldighet i Sverige, enligt en särskild lagstiftning. Skälet till att Sverige och flertalet andra länder håller fast vid detta beskattningsanspråk är att pensionerna finansieras från Sverige. I motsats till Carl Fredrik Graf är jag mera mån om svenska statens skatteintäkter än vad han är. Jag konstaterar också att flertalet länder tar ut skatt på pensioner som betalas till icke bosatta i landet. Inom Norden är det Sverige, Danmark och Finland som håller hårt på denna princip och inte är beredda att göra avsteg från den i ett dubbelbeskattningsavtal. Jag tycker att det är viktigt att vi håller fast vid en princip, och vi kan naturligtvis inte ensidigt upphäva ett dubbelbeskattningsavtal. Jag har redogjort för att vi från svensk sida gärna hade sett en smidigare tilllämpning av det här systemet, men det har inte varit möjligt genom det dubbelbeskattningsavtal som vi har med Spanien. Framtiden får utvisa om det vid en revidering kan bli möjligt att få till stånd en bättre tingens ordning. Jag vill upprepa det som jag sade tidigare, att jag inte vill ge mig in i någon bedömning av myndigheters hantering av den här typen av fall. Det kan föreligga olika omständigheter i olika fall, och därför vore det fel av mig att göra en bedömning och dra slutsatser av de enskilda fall som har avgjorts av olika myndigheter. Huvudprincipen är naturligtvis att om man är angelägen om svenska statens skatteinkomster kan man inte - som interpellanten vill - vara lättsinnig och efterskänka varje form av skatter och säga att vi från Sverige, bara för att det är krångligt, inte längre gör några anspråk på skatt, allrahelst som pensionerna trots allt grundar sig på utbetalning från Sverige. Sverige har då ett intresse av att tillämpa systemet fullt ut och att inte ge upp sin del av dubbelbeskattningsavtalet.
Fru talman! Detta inlägg från finansministern var ju väldigt avslöjande. Den saknade varje form av medborgarperspektiv. Det anslaget som finansministern har är att det är omsorgen om statens finanser som det handlar om. Det faktum att ett antal människor får betala skatt i två länder och sedan genom ett krångligt förfarande göra en avräkning bekymrar inte finansministern, men det gör mig bekymrad. Jag återgår då till min första fråga om intyget. Jag frågade rent allmänt: Om det nu är så att svenska domstolar dömer på ett annat sätt än lagstiftaren från början hade tänkt sig, finns det då inte anledning för lagstiftaren att fundera över hur det kunde bli på det sättet? Det finns kanske anledning att analysera och förtydliga denna lagstiftning. Det är en allmän fråga som jag nog tycker att finansministern har anledning att ha synpunkter på. Finansministern sade att pensionerna utbetalas från Sverige. Jag tror att vi måste bredda vår syn på detta i takt med att människor i en helt annan utsträckning än tidigare kommer att öka sin rörlighet, både inom EU-länderna och i länder utanför den europeiska unionen i framtiden. Dessa individer har ju trots allt tjänat in sin pension. Det väsentliga är att den beskattas, och då tycker jag att det är rimligt att man i den uppkomna situationen kan fundera över om det inte är lämpligt att låta beskattningen ske i det nya hemlandet. Skattenivåerna i Spanien är inte dramatiskt lägre än vad de är i Sverige. Därför behöver man inte vara orolig för att dessa personer skulle hamna i en skattemässigt gynnsammare situation än andra svenskar, om det nu är det som finansministern är orolig för. Men det viktiga är ändå: Vad avser finansministern att lämna för besked på de skrivelser som enligt svaret har kommit in? Är det att man låter frågan passera utan åtgärd, eller att man på olika sätt kommer att lämna förslag som innebär att svenska medborgare inte ska behöva ligga ute med pengar en viss tid när de betalar skatt i två länder?
Fru talman! I motsats till Carl Fredrik Graf är jag angelägen om att ta ansvar för alla svenska medborgare och för alla svenska skattebetalare och inte bara låta någras intressen vara avgörande. Jag tycker att det är ganska avslöjande när Graf säger att eftersom det inte är så stor skillnad på skattesatserna mellan Spanien och Sverige, kan skatteinkomsterna gott tillfalla Spanien. Jag trodde att vi, inte minst i denna kammare, hade ett ansvar för landets medborgare och därmed också för landets skattebetalare och ekonomi. Nu tycks det plötsligt vara mera Spaniens ekonomi som Graf ägnar sitt intresse åt och inte svensk ekonomi. Jag har redovisat att det dubbelbeskattningsavtal som vi har innehåller en del oformligheter som vi från svensk sida inte hade önskat, men eftersom ett dubbelbeskattningsavtal per definition förutsätter två parters samtycke har vi tvingats att göra en del kompromisser, och vi kan inte ensidigt ändra i ett sådant dubbelbeskattningsavtal. Jag antar att Graf inte heller vill göra gällande att vi ensidigt skulle göra en sådan ändring. Då verkar det något uppgivet från Grafs sida när han säger att den svenska staten borde avstå från anspråk därför att den spanska staten ställer krav på att det ska vara krångligt. Då får i stället alla inkomster gå till Spanien. Jag tycker att det verkar utomordentligt uppgivet. Dessutom är det ganska föraktfullt mot alla de svenska medborgare och skattebetalare som i det fallet skulle få stå för mellanskillnaden.
Fru talman! Det som är uppgivet är trots allt att finansministern inte har något besked till de pensionärer som är berörda. Jag har självfallet inte någon omsorg om spansk ekonomi. Det där är bara ett sätt att här i debatten gå runt kärnfrågan hur man skulle ändra på detta. Jag anser fortfarande att den pension som man har tjänat in under den tid som man har arbetat ska man ha rätt att få ut på ett rimligt sätt. En enskild medborgare ska inte behöva lida av det förhållandet att två stater inte har kunnat komma överens och inte har kunnat hitta en vettig administrativ rutin för hur dessa skatter ska tas in. Då är det i första hand den svenska regeringens uppgift att å dessa medborgares vägnar försöka hitta en lösning som gör att problemet undanröjs. Fru talman! Avslutningsvis tolkar jag tyvärr detta som att finansministern inte har för avsikt att gå vidare med denna fråga. Jag beklagar det. Jag hade önskat ett besked om att finansministern avsåg att ta upp förnyade diskussioner med Spanien för att man ömsesidigt skulle ha kunnat förändra dubbelbeskattningsavtalet, eller alternativt att man skulle ha skaffat sig en annan inställning när det gäller lagen om statlig inkomstskatt för utomlands bosatta.
Fru talman! Jag noterar till sist att Carl Fredrik Graf verkar helt ointresserad av vilken typ av skatteinkomster som den svenska staten kan få genom ett dubbelbeskattningsavtal. Ett dubbelbeskattningsavtal ska ju reglera möjligheterna för båda länderna att tillvarata sina intressen. Graf lägger sig platt för den ena parten och säger att om det är krångligt så får väl den svenska staten avstå från sina anspråk och så får den andra staten ta hem hela vinsten, dvs. hela skatteintäkten. Jag tycker att det är ett synsätt som inte visar någon stor respekt varken för svenska skattebetalare eller för den svenska statens ekonomi.

Fru talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig vilken strategi regeringen har när det gäller fastighetsbeskattning både på kort och på lång sikt samt om jag avser att låta de nya omräkningstalen slå igenom fullt ut år 2001. Det finns för närvarande två utredningar som sysslar med frågor på fastighetsbeskattningens område, nämligen Fastighetstaxeringsutredningen och Fastighetsbeskattningskommittén. Båda utredningarna kommer att avslutas så att det kommer att vara möjligt att ta ställning till deras olika förslag under nästa år. Innan dess är jag inte beredd att uttala mig om hur den framtida fastighetsbeskattningen ska utformas. Detta gäller också frågan om omräkningstalen för år 2001. Eventuella åtgärder på fastighetsbeskattningens område måste också ställas i relation till de aviseringar och förslag om inkomstskattesänkningar som regeringen redovisat i budgetpropositionen för år 2000. Jag har nyligen svarat på liknande frågor ett stort antal gånger här i kammaren.
Fru talman! I går träffade jag en komvuxklass hemma i Halmstad, och vi talade om politikerrollen och arbetet i riksdagen. Vi förde en diskussion kring demokratifrågor och andra saker. Det var en mycket spännande diskussion vi hade i den klassen. Jag frågade vilka krav som de tyckte var de viktigaste att kunna ställa på politiker, och det som flera genomgående sade var detta: Vi vill ha mer av raka besked och klara ställningstaganden, så att vi vet var politikerna finns i debatten. Fru talman! När jag fick det här interpellationssvaret till min bostad på telefax var jag tvungen att ringa kammarkansliet och fråga var sidan 2 fanns. Svaret var så kort och intetsägande att jag trodde att det fattades något. Men jag fick beskedet att det inte var mer än det som finansministern nu har läst upp. Det gör mig orolig, men inte bara mig. Det är många människor runtom i landet som är oroliga för hur utvecklingen av fastighetsbeskattningen ska slå. Många lever på marginalen och kan konstatera att skattekostnaden för boendet är väldigt hög och riskerar att bli ännu högre. Regeringens besked uteblir. Jag frågade i min interpellation om strategi, och det skulle möjligen kunna jämföras med tillvägagångssätt eller planläggning. Svaret är "vänta och se". Samma "strategi" valde regeringen när det gäller reavinstreglerna för fastighetsbeskattning. Vi väntade och väntade och väntade, och sedan kom budgetpropositionen i höst och man sade att det inte blir någonting. Möjligen skulle jag vid sidan av detta kunna säga att det i utskottet i dag uppmärksammades att det inte blir något förslag "nu" just när det gäller reavinstreglerna. Det lilla ordet "nu" kan alltid väcka intresse. Blir det någon annan gång, eller är övergångsreglerna när det gäller reavinstbeskattningen nu avklarade en gång för alla och vi har bara en huvudregel? Min fråga är: När är finansministern beredd att ta en seriös diskussion om fastighetsbeskattningen? Är det när utredningarna är klara, och är det i så fall nästa höst, år 2000? Det innebär att många människor kommer att få sväva i ovisshet i över ett år om hur omräkningstalen kommer att slå igenom och de förväntade höjda basvärdena som blir följden av småhustaxeringen år 2002 - för övrigt mitt i valrörelsen. Människor har anledning att vara oroliga, eftersom det i finansministerns egen budget står att det blir skattehöjningar på ca 6,6 miljarder kronor. Basvärdena för småhus är då inte medtagna år 2001. Min fråga är: När kommer utredningarna att vara klara? När är finansministern äntligen beredd att ta en seriös debatt om de här sakerna? Eller ska vi bordlägga all debatt till hösten nästa år? En annan delfråga när det gäller fastighetsbeskattningen är: Ska man betala förmögenhetsskatt på fastigheten? Varför ska i så fall gifta par behandlas hårdare ur skattesynpunkt än de som sammanbor? Det här hänger samman med att taxeringsvärdena i dag är så höga att man kommer över gränsen för förmögenhetsbeskattning. Om man samtidigt har en obelånad villa, vilket kan vara fallet om man har haft den under lång tid, uppstår denna ofullkomlighet. Här finns alltså en rad punkter där finansministern borde agera omgående för att kunna lämna besked till människor. Det är väl så, som i den förra frågan, att socialdemokraterna inte har ett medborgarperspektiv på fastighetsbeskattning utan ser i första hand till statens intäkter och gör ingen analys av hur de höjda skatterna slår på familjenivå. I sina kalkyler räknar man bara med vilka förändringarna blir för statsbudgeten. Jag tycker att detta är beklagligt. Jag hoppas att vi här i dag, finansministern, ska kunna föra en debatt som visar att regeringen har intresse för den här frågan, vilket många medborgare har.
Fru talman! När jag läste finansministerns svar på Carl Fredrik Grafs interpellation slog det mig att det var i kortaste laget. Nu säger finansministern att den här frågan har diskuterats flera gånger tidigare och att det inte finns så mycket nytt att säga. Jag har då en fråga: Har finansministern inte tagit något som helst intryck av att stora delar av Sveriges befolkning hyser en stor oro inför framtiden? Man ser att fastighetsskatten stiger. Det finns många äldre personer som har sparat och amorterat på sina hus. Om de råkar bo i attraktiva lägen ser de nu hur fastighetstaxeringen stiger. De har knappt råd att bo kvar, som de har planerat, utan tvingas flytta. När det gäller näringslivet brukar man säga att det ska vara fasta och klara spelregler. Det är någonting som alla svenskar måste ha när det gäller att kunna planera för sin framtid. Har finansministern inte tagit intryck av de demonstrationer som har förekommit på Mynttorget under flera år, där vittnen har berättat hur svårt det är? Jag har två konkreta frågor till finansministern. Den ena gäller den grundprincip som vi har när det gäller beskattning, nämligen att vi ska ha skatt efter betalningsförmåga. Jag skulle gärna vilja att finansministern här i kammaren förklarar hur denna princip tillämpas när det gäller fastighetsbeskattningen. Vilken betalningsförmåga genereras från fastighetsbeskattningen? Den andra frågan är direkt kopplad till finansministerns svar på Carl Fredrik Grafs interpellation. Det gäller Fastighetsbeskattningskommittén, som finansministern åberopade. I direktiven till den sägs det klart att utredningen ska pröva olika förändringar av fastighetsskatteuttaget inom ett totalt sett oförändrat skatteuttag. Det är alltså en form av nollsummespel; vi flyttar från det ena till det andra. Hur stämmer detta med de beräkningar som Carl Fredrik Graf har refererat, att skatten med oförändrade regler men med högre taxeringsvärde ska kunna ge så mycket som 4,9 miljarder redan år 2001?

Fru talman! Av svaret att döma verkar det som om finansministern inte vill ha en debatt i den här frågan. Det är inte ovanligt när det gäller känsliga frågor för socialdemokraterna. Jag hoppas att det jag säger nu är fel och att vi får en bra debatt här i dag. Det är viktigt, eftersom den här frågan berör alla medborgare i Sverige - såvida man inte bor i en husbåt, husvagn eller tält, då man kanske inte berörs av fastighetsskatten. Annars berörs alla, vare sig man bor i villa, radhus, hyreshus eller bostadsrätt - allt berörs av fastighetsskatten. Därför vill många medborgare ha svar på de frågor som vi ställer i dag. Ännu mer oroade blir folk när de får veta att finansministern i budgetpropositionen säger att statens intäkter för fastighetsskatt ska öka med 6,6 miljarder nästa år. Det är ju någon som ska betala det, någon av kött och blod. Det är medborgarna som ska betala detta - eller hur, finansministern? Det är min första fråga. Min andra fråga gäller det som finansminister skriver i sitt väldigt korta svar: "Eventuella åtgärder på fastighetsbeskattningens område måste också ställas i relation till de aviseringar och förslag om inkomstskattesänkningar som regeringen redovisat i budgetpropositionen för år 2000." Jag undrar då om finansministern tänker gå efter principen att det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen, dvs. om man sänker inkomstskatten måste man ta igen det på fastighetsskatten. Jag har en tredje fråga till finansministern. Som finansministern mycket riktigt säger har frågan varit uppe förut här i kammaren. Det beror på att finansministern har gjort uttalanden om att det inte ska bli några extrema skattehöjningar. Jag tycker att vi aldrig får något svar från finansministern om de 6,6 miljarder kronor som regeringen nu har tänkt att ta in på fastighetsskatt nästa år är extrema skattehöjningar eller inte.
Fru talman! Jag har här noterat att finansministern inte vill svara på Carl Fredrik Grafs interpellation när det gäller själva sakfrågan. Finansministern hänvisar till de två utredningarna som sitter för att diskutera fastighetsbeskattningen och säger att han vill vänta med att ge svar tills dessa utredningar är klara. Men Carl Fredrik Graf har ju inte frågat hur fastighetsskatten i detalj ska utformas, utan han har frågat om strategin, vilket är någonting annat. Det är väldigt viktigt för många medborgare att få en indikation på hur fastighetsskatten kommer att slå i framtiden. Många familjer står i begrepp att t.ex. byta bostad, och fastighetsskatten är en stor utgift i dag. Dessa familjer är säkert väldigt måna om att veta om fastighetsskatten kommer att fortsätta öka i kronor räknat eller om det finns någon chans till en minskning av fastighetsskatten. Jag kan hänvisa till finansministerns svar där han skriver att det finns två utredningar som sysslar med frågor på fastighetsbeskattningens område. Min konkreta fråga är: Kommer dessa utredningar att syssla också med nivån på fastighetsbeskattningen och inte bara med själva utformningen av den? Det är alltså inte bara hur den ska läggas ut som är viktigt, utan det är också nivån som är viktig för de enskilda medborgarna. Detta är min viktigaste fråga till finansministern.
Fru talman! Sedan jag tillträdde som finansminister för ett halvår sedan har jag minst en gång i månaden diskuterat den här typen av frågor om fastighetsbeskattning med moderata riksdagsledamöter. Jag inser att jag kommer att få göra det minst en gång i månaden åren framöver också, därför att jag ser att Moderaterna naturligtvis har ett enda syfte, nämligen att alla skatter ska sänkas nu och omedelbart. Jag inser också att Carl Fredrik Graf som ny skattepolitisk talesman för Moderaterna efter Bo Lundgren i skatteutskottet gärna vill köra debatterna i repris ett tag framöver. Jag ställer gärna upp på den här repriseringen och kan gå igenom argumentationen en gång till. Den fråga som det här gäller har jag ett antal gånger gett klart besked om, och jag vill gärna upprepa det, nämligen att de utredningar som pågår om fastighetsskatten ska slutföras. För Moderaterna, som har bestämt sig på förhand, behövs inga utredningar om resultatet. De behöver inget övervägande över huvud taget, utan de har från början bestämt sig för att man ska minska fastighetsskatten liksom alla andra skatter. Graf gör naturligtvis också försöket att väva in förmögenhetsbeskattning, kapitalbeskattning, inkomstbeskattning och alla andra skatter för att göra detta till en stor skattepolitisk debatt. Det skulle vara frestande att göra det här till en stor skattepolitisk debatt och konstatera att den som vill ta in kraftigt mycket mindre i skatteinkomster - 70-80 miljarder mindre - också måste ha mindre utgifter. Det vill naturligtvis Moderaterna ha eftersom man vill sänka arbetslöshetsersättningen, försäkringsersättningen och sjukersättningen. Man minskar insatserna för vården, skolan samt omsorgen om barnen och de äldre. Man minskar hela den gemensamma sektorn, hela vår välfärd. Det är klart att då behöver man inte så mycket skatteintäkter. För oss socialdemokrater är det viktigt att ha skatteintäkter för att betala en bra välfärd, en bra utbildning för våra barn och våra ungdomar, en bra högskola, en bra studiemedelsreform, som vi genomför nu, och en rad andra insatser för barnfamiljer, pensionärer och andra grupper. Därför är vi angelägna om ett bra skattesystem och bra skatteintäkter. Vi har ändå gjort en avvägning i årets budgetproposition. Samtidigt som vi gör den här satsningen på vården, skolan och omsorgen har vi sett att det finns ett utrymme för att sänka skatten för vanliga inkomsttagare med över 10 miljarder kronor nästa år och för företagen med 3-5 miljarder kronor de kommande åren. Jag förstår att det smärtar Moderaterna att se att en socialdemokratisk regering sänker skatterna på ett finansierat sätt, dvs. att vi finansierar skattesänkningen i motsats till Moderaterna som aldrig finansierar sina skattesänkningar. Mitt enda svar som är kort - det medger jag, eftersom det är en upprepad fråga och ett upprepat svar - är att vi vill avvakta de utredningar som pågår när det gäller fastighetsbeskattningen innan vi återkommer nästa år med förslag till eventuella ändringar i fastighetstaxeringssystemet. Alla propåer om att det i budgetpropositionen står att vi nästa år ska höja skatten med 6-7 miljarder kronor är alldeles felaktiga. Det är ingen fastighetstaxering som höjs nästa år. I budgetpropositionen står det att om det nuvarande systemet inte kommer att ändras kommer det att innebära ett ökat skatteuttag år 2001. Det är just för att vi vill ändra det nuvarande systemet som vi har tillsatt utredningarna, som ska slutföras inom den närmaste tiden, för att återkomma i frågan. Svaret är alltså mycket tydligt att vi, i motsats till Moderaterna, är angelägna om att vi har skatter för att betala en utbyggd välfärd. Vi avser att ta ställning till fastighetstaxeringen när det väl finns ett underlag, i motsats till Moderaterna som redan har bestämt sig för att sänka skatterna och därmed inte är lika intresserade av att bygga ut välfärden, som vi ska använda våra skatteinkomster till.
Fru talman! Efter detta inlägg i den allmänpolitiska debatten skulle jag vilja hälsa Bosse Ringholm välkommen till den skatterunda som vi ska ha i slutet av november. Vi kan ta den allmänpolitiska skattedebatten då, så stanna kvar efter finansutskottsrundan och delta i skatteutskottsrundan. Det ser jag verkligen fram emot. Bosse Ringholm har gjort ett riktigt konstaterande, nämligen att vi moderater ofta kommer att ställa den här frågan till Bosse Ringholm och regeringen eftersom vi tycker att beskedet uteblir. Sedan gör Bosse Ringholm sig skyldig till en rad felaktiga påståenden om vår politik i största allmänhet. Han säger exempelvis att våra skattesänkningar är ofinansierade. Fru talman! På den punkten har Bosse Ringholm helt fel. Han vet om att han har fel, men han försöker att knipa poäng i debatten med felaktiga påståenden och med förhoppningen att allmänheten kanske inte har läst alla de moderata motionerna. Det tycker jag är en beklaglig debatteknik, finansministern. Men nu var ju frågan vilken strategi regeringen har när det gäller fastighetsbeskattningen. Det restes ett antal frågor från oss moderata riksdagsledamöter här. Finansministern ville inte på någon enda punkt kommentera dem, utan konstaterade att utredningarna blir klara någon gång nästa år. Men jag tror inte att det räcker att ha det perspektivet, utan man måste ha ett perspektiv som utgår från medborgarens situation. Flera av oss var här inne på att man måste kunna planera sin framtid. En investering i boendet är i regel den största affärstransaktion som en vanlig medborgare gör. Då duger det inte att det i regeringens tabellverk för de sista åren i den budgetproposition som nu föreligger konstateras att skatten kommer att höjas med 6,6 miljarder om ett par år och att man återkommer på hösten nästa år med slutliga besked. Jag tycker, finansministern, att vi borde föra en debatt i dag eller i vart fall i höst som klarar ut vad finansministern och regeringen har för ambitioner. Är det fråga om att ändra en teknisk lösning, eller har man faktiskt ambitionen att försöka få ned skattetrycket när det gäller fastighetsbeskattningen och lösa ofullkomligheter som har uppstått i kombination med förmögenhetsskatten och reavinstreglerna? Jag begränsar mig till dessa följdfrågor, fru talman, och hoppas att finansministern åtminstone antydningsvis kan återkomma till dessa.
Fru talman! Jag ställde några konkreta frågor till finansministern som just rörde ämnet för den här interpellationen, nämligen de strategiska frågorna. Jag ställde en fråga om detta med skatt efter betalningsförmåga som en övergripande princip i skattelagstiftningen och hur den rimmar med fastighetsbeskattningens karaktär. Det fick jag inte ens en antydan till svar på, men den frågan tycker jag är central. Som jag också var inne på i mitt förra inlägg handlar det om personer som har skaffat sig ett hus och sett till att ha amorterat ned skulderna. Man har tänkt sig att man ska kunna bo billigt när man blir pensionerad. Om huset nu råkar ligga i ett s.k. attraktivt område i någon av Stockholms förorter, i skärgården, i Göteborg eller liknande, så stiger fastighetsskatten. Planerna på den sköna ålderdomen då man tänkt sig att ha det bra kullkastas och man kommer att få gå från hus och hem, som det heter. Det tycker jag inte är anständigt ur ett medborgarperspektiv. Därför vill jag åter en gång upprepa frågan om finansministern har övergivit principen om att man ska betala skatt efter betalningsförmåga.
Fru talman! Finansministern kan undvika dessa debatter varje månad genom att i dag ge ett rakt besked. Det är ganska enkelt. Jag tycker inte att jag fick svar på någon av mina frågor. Den fråga som jag ska rikta in mig på nu är frågan om finansministern tänker ta igen på gungorna det han förlorar på karusellen, dvs. om han ska ta igen en sänkning på inkomstskatten på fastigheter. Fastigheter kan ju inte flytta från Sverige, medan mycket annat kan flytta från Sverige. Det är ganska nödvändigt med en bättre framförhållning för medborgarna vad beträffar det som kommer att gälla om ett år. Med moderaternas förslag skulle en person som bor i en normalstor villa i Stockholm få 1 000 kr mindre i fastighetsskatt per månad. Det säger en del om skillnaderna i synsätt när det gäller hur man beskattar medborgarna i Sverige. Jag har inte så mycket talartid kvar, men jag tänker ställa två frågor till finansministern. Han hänvisar hela tiden till de utredningar som pågår. Det ska komma besked till riksdagen nästa år. När ska dessa två utredningar vara klara? När kommer det att läggas ett förslag till kammaren om utformningen av fastighetsskatten, frysningen och alla omräkningstal, t.ex.?
Fru talman! Jag måste få kommentera finansministerns svar till oss när det gäller frågan om fastighetsskatten. Finansministern vill sätta likhetstecken mellan höga skatter och hög välfärd, och så är det verkligen inte. I själva verket har Sverige genom sitt oändligt mycket högre skatteuttag en lägre välfärd än de flesta andra länderna inom EU. Vi har sjunkit långt tillbaka i välfärdsligan. Det kommer att ta väldigt många år innan vi kommer att komma i fatt de andra länderna även om vi har en något högre tillväxttakt. Det är verkligen inte så att höga skatter är hög välfärd. Nu var det egentligen inte det vi diskuterade. Vi ville veta lite grann om hur finansministern ser på fastighetsskatten på lång sikt. Vi har frågat efter strategin när det gäller fastighetsskatten - inte efter kortsiktiga lösningar. Själva ordet strategi betyder långsiktig planering. Det andra man tar upp, på kort sikt, gäller mer taktiska frågor. Det är inte det vi frågar efter, utan vi vill veta vad som är socialdemokraternas strategi när det gäller fastighetsskatten. Jag tycker att det är fel att blanda in alla möjliga skattefrågor i denna interpellationsdebatt, som finansministern gör. Det är bara för att villa bort begreppen. Vi vill verkligen ha ett klart besked nu. Hur tänker socialdemokraterna i frågan om fastighetsskatten? Vilka principer har man? Vilken logik har man?
Fru talman! Alla moderater som har deltagit i diskussionen vill sänka alla skatter nu och omedelbart. Ingen av de moderater som har talat här ser något som helst samband mellan skatteintäkter och vår välfärd, men det finns ett samband. När moderaterna hade möjlighet att vara i regeringsställning i början på 1990-talet och sänkte skatter på ett ofinansierat sätt rasade Sveriges välfärd mer än någonsin. Arbetslösheten flerdubblades på kort tid. Statsskulden sköt i höjden med hundratals miljarder. Vi fick en inflation och en ränteutveckling som var oerhörd. På kort tid - fem år - har svensk ekonomi restaurerats med en socialdemokratisk politik och av en socialdemokratisk regering. Jag förstår att det smärtar moderaterna att nu inse att Sverige jämfört med andra länder i Europa - med våra EU-kolleger, exempelvis - har den snabbaste sysselsättningsökningen, är det land som minskar arbetslösheten mest av alla just nu, är det land som har de allra minsta prisökningarna och är det land som har den allra bästa tillväxten just nu. Jag förstår att det smärtar moderaterna att inse detta faktum. Vi vill inte äventyra en sådan ekonomisk utveckling. Vi vill inte äventyra en sådan välfärdsutveckling genom att lova att vi ska sänka alla skatter omedelbart och nu, som moderaterna vill göra. Vi har i stället valt att i propositionen vad gäller budgeten för nästa år säga att vi ska fortsätta att bygga ut skolan. Vi ska genomföra studiemedelsreformen. Vi ska fortsätta bygga ut barnomsorgen och äldreomsorgen. Vi ska satsa på sjukvården. För detta behövs det naturligtvis ordentliga skatteintäkter till staten. Men samtidigt som vi konstaterar att vi kan göra denna utbyggnad av den gemensamma välfärden ser vi att det finns möjlighet att för första gången på över tio år sänka skatter för hela den del av svenska folket som är löntagare och som betalar s.k. egenavgifter de kommande åren. Alla löntagare som betalar egenavgifter kommer också att få skattesänkning. Det, tillsammans med en särskild låginkomstskatterabatt som vi föreslår, innebär att det är de sämst ställda grupperna som får de verkliga skatterabatterna. Jag förstår att moderaterna jagar på område efter område och själva tar upp alla andra möjliga skatter kring förmögenhetsbeskattning och kapitalbeskattning till diskussion, men vår prioritering har varit att det är inkomster i första hand för vanliga inkomsttagare som vi ska påverka via sänkta skatter. Sedan ska vi se till att vi i kombination med det kan bygga ut välfärden. Jag kan svara en av interpellanterna, som frågade när det kommer förslag på fastighetsbeskattningsområdet. Det kommer i nästa budgetproposition nästa höst. Det är det naturliga tillfället, eftersom vi ser fastighetsbeskattningen som en del av hela vår skattepolitik. Den ska inte brytas loss från helheten, utan då får man se vilket utrymme det finns och hur det kan gå ihop. Var och en kan se att det förslag som vi har lagt från regeringens sida i höst kring skattepolitiken i dubbelt så stor utsträckning gynnar just låg och medelinkomsttagare som andra inkomsttagare. Det är naturligtvis en sådan fördelningsmodell som vi vill ha också i fortsättningen, i motsats till moderaterna, som har helt andra prioriteringar. En socialdemokratisk regering kommer aldrig att föreslå några skattesänkningar som ska betalas antingen av sänkt sjukersättning, som moderaterna föreslår, sänkt a-kassa, som moderaterna föreslår, eller av våra barnbarn i framtiden via jättestora statliga underskott och via ofinansierade reformer i övrigt. Därför är mitt korta svar på frågan om fastighetstaxeringen - kort, naturligtvis, eftersom det är en enkel fråga - att frågorna ska behandlas i ett sammanhang och att vi återkommer under nästa år i samband med budgetpropositionen med våra förslag kring den framtida fastighetstaxeringen.
Fru talman! Interpellationsinstitutet i riksdagen är en del av riksdagens kontrollmakt över regeringen. Interpellationer kan användas för att ställa frågor i vissa ämnen - bredare eller smalare. Jag har riktat en interpellation om fastighetsskatten till finansminister. Finansministern har i sin replik gått igenom äldreomsorgen och skolan - ja, i stort sett alla områden utom just fastighetsbeskattningen och de frågor som mina kolleger och jag har riktat till honom. Skälet till att finansministern väljer att tala om helt andra frågor är naturligtvis att han inte har några besked. Han vet kanske inte ens vad han vill när det gäller fastighetsbeskattningen. Ett besked tycker jag mig till slut ändå ha fått, så det var bra att denna debatt kom till stånd. Det är det att ytterligare debatt bordläggs till budgetpropositionen i september år 2000. Då avser finansministern att lägga fram någon sorts förslag när det gäller fastighetsbeskattningen. I knappt ett år får medborgarna vänta och se på vilket sätt de förhöjda omräkningstalen och de höjningar av taxeringsvärdena på hyresfastigheter som blir följden av den allmänna fastighetstaxeringen nästa år ska slå igenom. Vi i Moderaterna kommer självklart att driva på i denna fråga. När Carl Bildt uttalade sig förra gången sänkte Göran Persson fastighetsskatten med två tiondelar samma vecka, så det finns anledning för oss att vara på hugget och driva på. Jag hade kanske ändå hoppats att vi skulle ha kunnat diskutera fastighetsskatten lite mer och sluppit denna typ av osakliga påståenden från finansministerns sida, som handlar om moderat politik i största allmänhet. Det var helt onödigt, och det var dessutom fel i sak. Jag tycker att det är beklagligt att finansministern väljer att föra debatten på det sättet. Men vi moderater kommer att fortsätta denna kamp för sänkt fastighetsskatt. Det lovar jag, fru talman. Det har tydligen finansministern också insett.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att när jag nu citerar moderaternas förslag i riksdagen försöker de inte vidkännas förslagen. Moderaterna har i denna kammare föreslagit sänkt a-kassa, sänkt sjukförsäkring och sänkta insatser till vården, skolan och omsorgen. Det är ett faktum. Det är en sådan moderat politik som jag inte gillar. Vill man sänka skatterna på det sätt som moderaterna gör kan man inte heller klara de åtaganden vi har när det gäller den gemensamma välfärden. Finns det något som oroar husägare, och inte bara husägare utan framför allt hyresgäster, så är det naturligtvis moderaternas tal om fastighetsbeskattningen och den oro som moderaterna sprider omkring sig. Jag vill gärna påminna framför allt de moderata talarna om att regeringen har föreslagit en sänkning av fastighetsbeskattningen för hyresgäster, alltså för hyresfastigheterna. Det innebär sänkt skatt - sänkt hyra - för väldigt många människor i vårt land under kommande år. Jag inser att moderaterna i stort sett enbart talar om småhusägare här. De ser inte att hyresgäster också är en del av diskussionen om fastighetsbeskattningen. Därför kommer det självklart att vara så när vi tittar på fastighetsbeskattningen under kommande år att det handlar om helheten. Det handlar både om dem som bor i småhus och om dem som bor i lägenhet, alltså i flerbostadshus. Självklart ska vår helhetsbild vara att det ska vara fördelningspolitiska hänsyn som vägs in. De som har låga inkomster ska naturligtvis också vara dem som vi i första hand främjar genom beskattningen och genom den allmänna välfärdspolitik som vi bedriver. Jag inser att det smärtar moderaterna när vi från socialdemokratiskt håll tvingas konstatera att moderaterna inte vill acceptera det här sambandet mellan skatt och en god välfärdsutveckling.

På det sättet kan vi visa att vi tar avstånd från den brutala utveckling som vi nu ser runtomkring oss och visa att vi delar den oro som så många människor känner inför den här utvecklingen. På det sättet kan vi försöka skingra den rädsla som så många människor faktiskt känner i Sverige i dag. Det handlar om rädsla för att man själv ska bli angripen för att man är av annan hudfärg, av annan börd eller har en sexuell läggning som en del tycker är provocerande. Vi är många som har upplevt hot. Jag vet att det också är många i den här kammaren som själva har erfarenheter av hot och trakasserier. För att visa att vi inte låter oss tystas har vi begärt den här debatten.

Fru talman! I lördags samlades tusentals människor runt hela Sverige för att visa sin avsky mot de krafter som med våld och hot vill hindra människor i vårt land från att utnyttja sina demokratiska fri och rättigheter. Att så många medborgare ställde upp till värn för vår demokrati och för att hedra en fackföreningsman som fick offra sitt liv i kampen för ett öppet samhälle visar på styrkan i vår demokrati. Nazisternas politiska arbete syftar till att krossa det öppna demokratiska samhällets mångfald. Genom hot, hets och våld förgriper de sig på det som inte motsvarar den nazistiska normen. Det må gälla individers och gruppers egenskaper och livsval eller deras åsikter och intressen. Nazisternas dåd riktar sig mot enskilda människor som angrips bara för att de utnyttjar sina medborgerliga fri och rättigheter. Det här är ett hot mot demokratin. Det är just därför som bevakningen av nazisterna sedan länge är en av Säkerhetspolisens huvuduppgifter. I Sverige har under årens lopp ett stort antal människor från andra delar av världen sökt och erbjudits en fristad. Här finns människor som har erfarenhet av nazisternas koncentrationsläger och människor som är offer för sentida diktaturregimer. Vi har ett särskilt ansvar för att de här människorna inte i Sverige ska behöva uppleva den förföljelse som de utsatts för i sina hemländer. Det är ett av skälen till att kampen mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet har varit ett av regeringens högst prioriterade områden under många år. Det är också viktigt att komma ihåg att hotet mot demokratin och mot enskilda människor inte bara kommer från övertygade högerextremister utan även från vanliga människors fördomar mot det som är annorlunda och från människors likgiltighet inför främlingsfientlighet och diskriminering. Det handlar därför kanske först och främst om att undanröja grunden för högerextremism genom att öka kunskaperna om och förståelsen för vår tid och vår värld. Vi måste lära av historien, men historien betyder ingenting om den inte är levande i dag. Det är motivet till regeringens projekt Levande historia. Projektets mest uppmärksammade del har varit boken Om detta må ni berätta som handlar om Förintelsen. Inom ramen för projektet bedrivs också forskning om de processer som leder till etniska motsättningar och främlingsrädsla. Under september har ett par rapporter avlämnats. En rör rasism, diskriminering och motstrategier. En annan är en studie av offentlig politik mot rasistiskt och främlingsfientligt våld i tre svenska kommuner. I båda rapporterna finns nyttiga lärdomar att hämta om hur högerextremistiska strömningar ska kunna motverkas. Opinionsbildning är nämligen ett av de viktigaste medlen för att hindra de mörka krafterna från att få fäste i vårt samhälle. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en kommitté som ska bygga upp ett forum för levande historia. Där ska frågor behandlas som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Den nya verksamheten ska kunna inledas år 2003 och innebär att projektet Levande historia permanentas. Den ska samarbeta med utbildningsväsende, barn och ungdomsorganisationer, föreningar, folkrörelser, trossamfund, kulturorganisationer och andra nätverk för att kunna nå så många som möjligt i hela landet. I budgetpropositionen för nästa år betonar regeringen att rättsväsendets myndigheter måste samverka för att höja de anställdas kompetens när det gäller brott med rasistiska, antisemitiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag. Men vi måste också ha verktyg för att bekämpa existerande högerextremistiska nätverk. Det har varit en prioriterad uppgift för polisen i årtionden. För Säkerhetspolisen är det en huvuduppgift. Säkerhetspolisen samarbetar med den öppna polisen och bidrar med sina kunskaper till att ringa in misstänkta vid brott som kan antas ha anknytning till högerextremister. Det är genom Säkerhetspolisens kartläggningsarbete väl känt att det finns ett antal grovt kriminella personer som är organiserade i olika nynazistiska nätverk och grupper. Den senaste tidens händelser visar att det har varit rätt att hålla en hög beredskap mot brottslighet förknippad med högerextremism. Regeringen har länge arbetat för att göra det svårare för högerextremisterna att bedriva sin verksamhet och för att ge de brottsbekämpande myndigheterna större möjligheter i kampen mot den brottsligheten. I den nyss avlämnade budgetpropositionen betonar vi också hur viktigt det är att samarbetet mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen mot den grova brottsligheten utvecklas vidare. Regeringen har tillsatt en kommitté som utreder hur samarbetet kan förstärkas, bl.a. om Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska slås ihop till en central enhet. Regeringen har också förstärkt och utvecklat kriminalunderrättelseverksamheten så att polisen numera har större möjligheter att på ett tidigt stadium använda datorer när man kartlägger kriminella ligor. I februari i år tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté som har i uppdrag bl.a. att analysera och ta ställning till om de preskriptionstider som gäller för tryckfrihets och yttrandefrihetsbrott bör förlängas. I uppdraget finns också en del andra moment som kan få betydelse för framtida möjligheter att bekämpa rasism i grundlagsskyddade medier. Det är avgörande för kampen mot den grova organiserade brottsligheten att de brottsbekämpande myndigheterna ges goda förutsättningar att agera. Effektiva tvångsmedel har stor betydelse i det sammanhanget. Regeringen kommer i början av nästa år att lägga fram ett förslag om buggning som ytterligare ett viktigt instrument i kampen mot den allvarliga brottsligheten. Vidare har regeringen nyligen lagt fram ett förslag om en skärpning av vapenlagstiftningen för att förhindra att vapen kommer till brottslig användning eller annat missbruk. Det har diskuterats om ett förbud mot rasistiska organisationer borde införas. Jag har förståelse för dem som framför sådana synpunkter. Det är ett uttryck för ett befogat avståndstagande från kriminella aktiviteter. Vår lagstiftning förbjuder redan all rasistisk verksamhet. Jag menar att detta är en bättre väg att gå än att införa förbud mot rasistiska organisationer. Ett förbud riskerar att bli verkningslöst och därmed ett dåligt hjälpmedel i kampen mot rasismen. De sammanslutningar som ett förbud ska ta sikte på i dag är nämligen inte av det slag som registreras. Det är i regel fråga om ganska lösliga grupperingar utan styrelse och stadgar. De kan snabbt omvandlas till nya. Ett förbud mot organisationer skulle också begränsa föreningsfriheten och måste därför avgränsas noga. Ett förbud mot aktivt deltagande i grupperingar som ägnar sig åt brottslig verksamhet kan däremot vara en framkomlig väg. En parlamentariskt sammansatt kommitté har i augusti förra året fått i uppdrag att utreda just om deltagande i organisationer som sysslar med brottslig verksamheten ska vara straffbart. I uppdraget ingår också bl.a. att överväga om den nuvarande bestämmelsen om hets mot folkgrupp är tillräcklig för att hindra rasistisk verksamhet. Kommittén ska också ta upp frågan om att straffbelägga hets mot homosexuella och ska redovisa sitt uppdrag senast den sista oktober nästa år. Vi har alla ett ansvar för att slå vakt om demokratiska värderingar och att aldrig förtröttas i värnet av det öppna samhället. Bekämpningen av högerextremismen är en av samhällets viktigaste uppgifter i dag. Det är nödvändigt att stärka kampen för demokratin, mot det hänsynslösa våldet och den ljusskygga nazismen. Jag försäkrar att regeringen inte kommer att förtröttas i den kampen utan kommer att fortsätta att arbeta intensivt på alla fronter för att motverka brottslighet med nazistiska förtecken.

Fru talman! Jag tvivlar verkligen inte på regeringens ambitioner, och jag tycker att de åtgärder som Laila Freivalds räknade upp är väldigt bra. Jag tycker också att den handlingsplan som Ulrica Messing har presenterat på DN Debatt i dag är bra. Jag tror att vi tillsammans ska se till att den handlingsplanen bryts ned till lägre nivåer i samhället. Om regeringen tar det här ansvaret måste nästa steg vara att andra politiska församlingar tar samma ansvar, att t.ex. varje kommun, som man har gjort i Gävle kommun, diskuterar frågan och över partigränserna slår fast att rasistiska och nazistiska handlingar av olika slag kommer vi inte att acceptera i vår kommun. Det måste i sin tur få den effekten att man i de olika barn och ungdomsnämnderna, i skolstyrelser och liknande diskuterar: Hur kan vi upprätta en handlingsplan här hos oss, på vår nivå? Då måste det i sin tur få till följd att varje rektor på varje skola upprättar en handlingsplan tillsammans med lärarna och eleverna: Hur ska vi se till att hindra den här utvecklingen just på vår skola? Det måste få till följd att varje företagsledare och varje arbetsplats också måste ha en sådan här handlingsplan, väl definierad, med personer som är ansvariga för att diskussionen och samtalen sätts i gång. Varje lokal fackförening måste också ta upp frågan och bestämma sig för att utforma en handlingsplan just i deras organisation, för deras område. På det sättet kan vi bryta ned de här frågorna och få en aktivitet på alla nivåer i samhället. Jag tror att det är just de samtalen som är den framkomliga vägen för att få stopp på den här utvecklingen. Jag tror att det är viktigt att vi tittar på orsakerna. Vi vet ju, bl.a. genom den forskning som Laila Freivalds refererar till, att det finns klara orsakssamband. Vi kan titta på utvecklingen av utanförskapet i samhället, segregationen i våra bostadsområden. Vi kan titta på ungdomsarbetslösheten och den stora arbetslösheten bland invandrare. Det finns ett samband där. Vi kan också i forskningen se att det finns ett orsakssamband i den flyktingpolitik som Sverige för, en flyktingpolitik som innebär att människor som i stor nöd, undan förtryck och förföljelse, politisk och annan, söker sig till vårt land faktiskt ses som stora problem när de kommer till Sverige. Den problemfixeringen skapar naturligtvis en legitimitet för människor att se på invandrare som just problem och icke önskvärda. Det skapar en grogrund för rasism som vi kan se runtomkring oss i samhället. Jag tror också att det är ett skäl till att det har funnits en slapphet i efterlevnaden av de lagar som vi faktiskt har. Det fanns en tid då vi hade ganska gott om bombattentat mot t.ex. flyktingförläggningar. De utreddes sällan och gick sällan till åtal. Det finns en mängd ouppklarade brott som just har rasistiska motiv. Brotten har ökat, men också mängden ouppklarade brott har ökat. Åklagare och polis har inte tagit så allvarligt på detta. Det har i sin tur gjort att många människor faktiskt känner att det inte är någon idé att anmäla. Jag kanske bara råkar illa ut själv. Jag kanske blir utsatt för trakasserier och attentat själv. Av polisen får jag ingen hjälp och inget stöd. Det här är farligt, för det undergräver tilltron till de rättsvårdande myndigheterna. Där är jag och Vänsterpartiet mycket kritiska till hur det ser ut också i dag. Även om Laila Freivalds säger att man har ändrat inriktning och att säpo har fått en ny inriktning är det faktiskt så att väldigt många av de brott som vi nu har på näthinnan har begåtts i år och förra året. Det stämmer inte riktigt att allting skulle vara så bra i dag. Det finns fortfarande en handfallenhet och en ovilja från åklagare och poliser att ta sig an sådan här brottslighet med den snabbhet och auktoritet som faktiskt behövs. Och det finns en koppling till den oerhört restriktiva och i många fall omänskliga flyktingpolitik som Sverige via regeringen, den lagstiftning och de regelverk vi har faktiskt visar. Det här är frågor som jag tror att vi ska vara medvetna om när vi diskuterar orsakerna. Men det ska naturligtvis inte hindra oss från att handla, och handla kan vi göra var och en. Men jag skulle vilja höra från Laila Freivalds hur hon ser på orsakssambanden.

Fru talman! Det är en missuppfattning att tro att vi kristdemokrater kräver förbud mot rasistiska organisationer. Vi har däremot i flera år motionerat om och håller fast vid kravet på kriminalisering av enskilt deltagande i organiserad rasism och nazism. Nu säger justitieministern att detta kan vara en framkomlig väg. Det var intressant att höra. Vi har alltså under flera år motionerat om att denna framkomliga väg skulle beträdas, och vi hoppas att det sker. Som skäl för att säga nej till kriminalisering av ett aktivt deltagande i nazistiska och rasistiska organisationer anförs ofta våra grundlagsskyddade rättigheter. Så har skett också här i dag. Men redan i dag finns det ju inskränkningar: · Man får inte yttra vad som helst. · Man får inte gå klädd hur som helst och vara behängd med vilka symboler som helst. · Man får inte använda vilka gester som helst på allmän plats. I en särskild bestämmelse i brottsbalken slås det också fast att domstolarna skall se särskilt allvarligt på brott med rasistisk bakgrund. I 2 kap. 1 § regeringsformen anges de grundläggande fri och rättigheterna. Där står att varje medborgare har "frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften".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 Jag skulle vilja fråga justitieministern om det inte i varje fall på sikt ter sig rimligt att vi får en samordning av lagstiftningen på det här området i Jag far faktiskt illa av att våra grundlagsskyddade rättigheter aktualiseras i samband med nazism, antisemitism och rasism. Ingen av oss skulle få för sig att förena begreppen eller orden demokrati och diktatur. De är som eld och vatten: oförenliga. Mänskliga frioch rättigheter kan inte förenas med nazism. Varken ordet "mänsklig", ordet "frihet" eller ordet "rättighet" kan kombineras med ordet "nazism". Nazism är ju en mordisk rörelse, ett förvridet tänkande som är inriktat på att förtrampa och förgöra demokratin. Våra grundlagar finns för att förskona oss från rasism, antisemitism och nazism. De finns inte för att ursäkta dessa företeelser. Det råder ingen frihet att förgifta vattnet som omflyter oss. Det råder ingen frihet att förpesta luften vi andas. Jag skulle i all vänlighet vilja säga att jag tycker att det är konstigt om vi ska använda frihetsbegreppet och nyttja talet om mänskliga fri och rättigheter i samband med nazism. Det kan inte vara obekant för kammarens ledamöter att Sverige ratificerat en FN-konvention som kräver att nazism och rasdiskriminering i alla dess former och uttryck förbjuds. Det kan heller inte vara obekant att JK Hans Stark i SOU 1991:75 förespråkade kriminalisering. Sedan är jag den siste att gå omkring och tro att ett förbud utgör något slags lösning. Jag tycker att det är en väldigt billig argumentering att försöka tillvita någon en sådan tro. Det fordras självfallet många initiativ och insatser av den mest uthålliga karaktär för att rasism, nazism och totalitära idéer på båda ytterkanterna ska kunna hållas borta. Det är klart att de sociala klimatet spelar en roll. Det är klart att arbetslöshet, utslagning och droger där de existerar - vilket de tyvärr gör på alltfler håll - spelar en roll. Efter andra världskriget skrev professor Alf Ross boken Varför demokrati? Jag har citerat ur den många gånger här i kammaren, och jag gör det nu igen. Den boken är odiskutabelt ett av de bästa arbeten, sett på ett internationellt plan, som publicerats om demokratin. Ross skriver: "Det vår tid mer än något annat har behov av efter nazismens moraliska upplösning av alla värden, är ett återupprättande av den moraliska tron på människovärdet. Jag tror att den djupaste inspirationskällan till en sådan återfödelse alltjämt är att söka i den humanism och kristendom som genom årtusenden har utgjort grundvalen för vår kultur." Jag tror inte någonting är så farligt som värdenihilism, dvs. ett värdeförnekande, och vi har en tid bakom oss då vi försökte upphöja värdeneutralitet till något slags allmän samhällsdogm. Låt oss nu akta oss för en övertro på sporadiska manifestationer, och låt oss se upp för risken att hänskjuta vårt engagemang till vissa dagar och datum. Det handlar om målmedvetenhet - uthålligt och konsekvent måste demokratin försvaras, presenteras och fredas. Det är en fostran som är precis lika angelägen att hänge sig åt och lika angelägen att "kontrollera" som varje annan fysisk fyraårskontroll.

Fru talman! Det är naturligtvis allvar nu. Det finns mörka krafter som vill föra Sverige och Europa ett halvt sekel tillbaka i utvecklingen. Det finns mörka krafter som försöker föra Sverige tillbaka till 30 och 40-talen, som vill hota demokratins innersta kärna. Man vill skrämma dem som höjer rösterna mot krafterna till tystnad. Vi ska naturligtvis inte låta krafterna lyckas. År 1998 rapporterades 940 brott med kopplingar till extremnationalistiska partier, individer och grupper. Det sammanlagda antalet brott med högerextrema inslag fördubblades mellan åren 1997 och 1998. Likaså ökade det sammanlagda antalet brott med högerextrema inslag under samma tid. Det vanligaste förekommande brottet är hets mot folkgrupp, men ökningen innefattar också våldsbrott, hot och trakasserier. Enligt Säkerhetspolisen, SÄPO, finns det ingenting som tyder på att brotten inte skulle fortsätta att öka också i år. Det är allvar. Vi välkomnar alla debatten som en möjlighet att redovisa våra ståndpunkter. Bakgrunden är ett flertal utomordentligt allvarliga händelser. Den brutala dödsskjutningen av Björn Söderberg var det senaste brottet i en rad otäcka brott med nazistiska eller rasistiska förtecken. De misstänkta gärningsmännen bakom polismorden i Malexander har tydliga kopplingar till nazistiska rörelser. I min hemkommun Nacka utsattes en journalist som granskade nynazismen i slutet av juni, tillsammans med sin åttaårige son, för en bilbomb. Även politiker drabbas - som Gudrun Schyman påpekade tidigare - av hot och vandalisering med samma förtecken. Det har gällt mitt parti. Både lokaler har vandaliserats och företrädare har utsatts för hot och trakasserier. Bilar har demolerats. Andra politiker har under flera år hotats och trakasserats. Passfoton av polismän beställs runtom i landet av nazistiska grupper. Nazisternas kartläggning av meningsmotståndare återkommer likt ett eko från 30 och 40-talen. Vi vet hur man kartlade judar som bodde i Sverige för att ha tillgång till förteckningar under tysk ockupation. Nu riktas hoten, våldet och trakasserierna mot poliser, journalister, politiker, skådespelare och artister - snart sagt alla som höjer rösterna mot nazismen och rasismen. Vi kan naturligtvis inte låta de grupperna ens försöka kväsa demokratins innersta kärna. Vi kan inte låta de mörka krafterna lyckas. De måste bekämpas. Vi ska fortsätta att tala om hur farliga de är, vilket hot mot samhället och demokratin de faktiskt utgör. Det exempel som justitieministern nämnde om hur man kan redovisa vad som har hänt i förgången tid är ett exempel på hur man kan skapa en grund för arbetet mot dessa grupper och deras åsikter. Det är uppenbart att de högerextrema grupperna vill och strävar efter att ta makten i samhället - med våld om det skulle krävas. Där kommer talet om att förbjuda dessa grupper som organisationer förstås upp till ytan. Jag delar uppfattningen som Bo Lundgren och justitieministern har uttalat om svårigheterna att den vägen komma till rätta med de åsikterna och gruppernas verksamhet. Men vi kan tydligare slå till med alla medel vi har till vårt förfogande. Det kan vara allting från strafflagstiftning till skattelagen. Vi kan skapa ett slags nolltolerans mot allt vad dessa grupper företar sig, vare sig det är grova våldsbrott eller enkla ekonomiska oegentligheter. Vi kan slå till var de än dyker upp, var de än utövar sin verksamhet. Det är naturligtvis lätt att förledas att tro att demokratin är något för alltid givet. Det är det som är faran, dvs. att tro att den är given. Det är när vi tror att demokratin är säkrad, finns där av sig själv, som vi bereder väg för dess fiender. Vi får aldrig ta demokratin för given. Vi måste alltid stå upp för att försvara de demokratiska värdena och idealen, inte minst när mörka krafter utmanar och försöker sätta dem ur spel.

Fru talman! De som utomlands följer nynazismens utveckling tycker att Sverige är ett naivt land.

De ser ett land som har blivit världsledande på Vit makt-musik utan att myndigheterna har kunnat göra någonting åt det. Det sista är allvarligt, inte bara för att det sprider ett hatets budskap, utan också för att det blir en finansieringskälla för mer nazism. De ser också ett land där nazistiska grupper häromåret fick dra genom Stockholms gator och ropa "Judesvin!" på den dag då vi skulle minnas fasan från Kristallnatten - utan att polisen ingrep. Justitieministern ger nu bilden av att detta ligger bakom oss, att vi har vaknat upp och att naiviteten och passiviteten är historia. Jag önskar inget hellre än att hon har rätt. Det är bra att vi har fått denna debatt. Det är så oerhört viktigt att vi markerar att vi förstår vilka krafter vi har att göra med. Det känns inte riktigt som om naiviteten ligger bakom oss, när man t.ex. hör Säkerhetspolisen gång på gång försäkra att de har högerextremismen under kontroll, samtidigt som den nazistiska våldsvågen bara rullar vidare. Flera människor har ringt mig de senaste dagarna och påpekat att de har anmält nazistiska hot till polisen, men inte känt något riktigt engagemang eller att anmälningarna tas på allvar. Det var ju faktiskt så att poliserna i Malexander sköts ihjäl av personer som var dömda och kända nazister. Journalisten i Nacka hade begärt skydd av polisen, men polisen hade inte lyckats skydda honom på ett effektivt sätt. Finns det några lagar som kan skärpas för att effektivisera den här kampen säger vi ja till det, men bara symbolpolitik säger vi nej till. Det som behövs är ett effektivt polisarbete och att säkerhetspolisen och den vanliga polisen får de resurser som behövs för att verkligen gå i land med den här uppgiften. Jag vill också starkt betona vikten av ett folkligt engagemang. Många av oss var med i lördags på demonstrationer mot det nazistiska våldet. Det kändes mycket bra. Det är viktigt, därför att det är när vi i vardagen möter de här företeelserna, när en gymnasist märker att klasskompisar börjar uttala sig rasistiskt och när man på jobbet träffar på personer som börjar sprida fördomar mot avvikande människor, som vi måste våga säga ifrån. Rädslan finns hos oss alla. Jag kan själv när jag ser saker på tunnelbanan och i andra sammanhang där jag borde ingripa känna att jag är rädd ibland. Men om det då finns ett tydligt folkligt engagemang, där många människor har visat återkommande att vi inte tolererar de här tendenserna, blir det också lättare att ingripa i vardagen. Det här ska vi naturligtvis jobba med varje dag. Men på den demonstration som jag var på i lördags på Medborgarplatsen här i Stockholm framfördes ett krav som då och då har återkommit, nämligen att vi skulle avsätta en dag i Sverige då vi på ett alldeles särskilt sätt samlas mot de våldsideologier som har förpestat Europas moderna historia. Den dag som har nämnts är den 9 november, som är en minnesdag över Kristallnatten. Jag tycker att det är ett intressant förslag, och jag har fört det vidare till mina partiledarkolleger i ett brev i går. Datumet är intressant också av det skälet att vi då också firar Berlinmurens fall, som blev en hoppets dag för miljoner förslavade människor i östra Europa. Europa bär på ett ont arv av intolerans och våld, men Europa bär också på ett gott arv av demokrati och tolerans. Det vi talar om nu är den eviga kampen. Vi måste föra den till seger. Alternativet att de mörka krafterna skulle lyckas tysta oss är outhärdligt. Vi måste fortsätta. Sverige kommer aldrig mer att bli ett enhetligt samhälle; vi kommer att ha en mångfald. Det gör livet rikare. Låt oss slå vakt om demokratin och toleransen!

Fru talman! Björn Söderberg hade modet att försvara demokratiska värden. Han hade modet att vara obekväm och modet att stå upp mot rasistiska och nazistiska yttringar. För det blev han mördad. Här har vi alla i Sverige ett ansvar, för Sverige har misslyckats med att mota rasismen och nazismen. Här måste vi alla vara självkritiska för att kunna gå vidare. Jag är glad över Ulrica Messings artikel i dag, för här finns just en självkritik. Jag stöder alla de förslag som finns i artikeln om att anta en nationell handlingsplan mot rasism, om att utveckla stödet till de ungdomar som vill ta sig ur rasistiska och nazistiska miljöer och om att vara bättre på att förebygga och förhindra nyrekrytering till dessa miljöer. Vi måste vara självkritiska. Men det som står i artikeln är inte tillräckligt. Låt mig gå tillbaka till mordet på Björn Söderberg. På Björn Söderbergs arbetsplats spelades vitmaktmusik. Arbetsledarna visste om detta men gjorde ingenting. Hade mordet på Björn Söderberg kunnat undvikas om arbetsledningen på hans arbetsplats hade agerat och stoppat rasistiska och nazistiska yttringar på arbetsplatsen? Det är en fråga jag ställer mig. För mig är det självklart att arbetsledare, fack och inte minst arbetskolleger borde motarbeta rasismen och nazismen även på arbetsplatser. Här finns det ingen tydlig skyldighet i lagen att en arbetsgivare ska motverka rasistiska och nazistiska yttringar som inte är riktade mot en individ och som är allmänna, som t.ex. vitmaktmusiken. Här undrar jag om inte lagstiftningen eventuellt måste förbättras. Vi har alla som individer och i våra sammanhang ett ansvar för att motverka alla former av rasistiska och nazistiska yttringar. Jag tycker att Sverige har svikit. Vi kan inte säga att vi inte visste. Det är inte första gången Sverige vaknar upp i fasa över utbredningen av rasismen och nazismen. År 1995 diskuterades här mordet på sju personer i Gerard Gbeyo. Då, precis som nu, manifesterade Sverige mot rasismen och nazismen, och man efterfrågade åtgärder och efterfrågade en förändring. Regeringen tillsatte två utredningar som skulle ta fram förslag om att motverka rasism och nazism och dess yttringar. Åtgärder har presenterats, och de är många. Men alla har absolut inte genomförts. Här tycker jag att många partier i denna kammare har svikit. Vi ska inte glömma att rasistiska och nazistiska yttringar sker i ett sammanhang. Ökade klyftor i samhället, en mer restriktiv asyl och flyktingpolitik, diskriminering, maktlöshet och utanförskap utgör en grogrund för rasism och rekrytering till rasistiska och nazistiska grupperingar. Dessa grupperingar agerar inte isolerade utan får också stöd och bekräftelse i sin omgivning. Det är ingen slump att nazistiska fästen i Sverige under andra världskriget är nazistiska fästen i Sverige i dag. Någon genomgripande uppgörelse med nazismen och dess medlöpare har aldrig ägt rum, framför allt inte med de rasistiska idéerna. Jag tycker att det är dags för det nu. Vi måste också ha en skola där lärare och elever förstår att respektera alla människors lika värde. Om vi då tittar på dagens läromedel, även nya läroböcker, hittar vi fördomar mot etniska och religiösa grupper eller mot det mångkulturella. Jag ska läsa ur en historiebok från 1996: Folkgrupper som på ett eller annat sätt skiljer sig från majoriteten i ett land kallas etniska minoriteter. Misstaget man gjorde när man skapade staten Jugoslavien var att man inte förstod eller ville förstå att man inte kunde bunta ihop folk hur som helst och tro att de utan vidare ska finna sig i det i framtiden. Sådana här skrivningar hittar vi många i dagens läromedel. Två utredningar har sagt att dagens läromedel borde granskas och förändras. Här borde man göra någonting. Vi kan inte ha en skola som bidrar till att rekrytera till rasistiska och nazistiska grupperingar. Vi måste också ha ett rättsväsende och en polis som aktivt jobbar för att kartlägga och motverka högerextrema rörelser och som skyddar offren för allt rasistiskt och nazistiskt våld. Polisen har en nyckelroll i arbetet med att få ut människor ur de rasistiska och nazistiska organisationerna och att motverka dess yttringar. Jag blir förfärad när jag i debatten bl.a. har hört polisen göra uttalanden som visar på nonchalans, t.ex. att "vi kan inget göra för det är inte tillåtet med åsiktsregistrering". Polisen kan och borde prioritera dessa frågor. Justitieministern anser - och jag håller med om det - att den lagstiftning som finns i dag är ganska bra. Däremot anser jag att det finns en brist. Dagens bestämmelse om hets mot folkgrupp omfattar inte homosexuella. Homosexuella är i dag den grupp som är allra mest utsatt för rasistiskt och nazistiskt våld. Jag tycker inte heller att polisen agerar tillräckligt väl för att skydda homosexuella, t.ex. under minnesdagen för Kristallnatten, där RFSL:s lokaler ofta vandaliseras. Slutligen: Vi måste försvara människors lika värde och demokratin. Jag hoppas att ni här i dag, från alla partier, kan säga att ni stöder de åtgärder som jag har nämnt och alla de åtgärder som finns med i dessa två utredningar. Det är inte fina ord utan verklig handling som behövs.

Fru talman! Yvonne Ruwaida har naturligtvis rätt. Detta är inte första gången vi diskuterar utvecklingen i vårt land när det gäller högerextremism, rasism och andra ideologier i den delen av åsiktsskalan. Dessbättre tycker jag ändå att vi kan säga att de tidigare händelserna - ganska förfärliga händelser såsom mord på unga människor med klart rasistiska förtecken - har varit väckarklockor. Det är inte så att Sverige sover. Det är inte så att Sverige är naivt. Det har faktiskt skett en utveckling i vårt samhälle. Jag märker det när jag är ute och reser och talar i skolor och träffar poliser på deras arbetsplatser. I denna diskussion ges det en bild av att vårt land fortfarande inte är kapabelt att hantera nazism och rasism. Det kan vi. Det betyder inte att vi har löst problemet. Det betyder inte att vi inte längre har några nazister. Det betyder inte att vi inte längre är världsledande när det gäller vitmaktmusik. Men vi har faktiskt börjat att arbeta på ett mycket målmedvetet sätt för att tränga tillbaka dessa yttringar. Vi gör de med demokratiska medel. Det är ett problem för ett öppet demokratiskt samhälle att på ett effektivt sätt bekämpa detta. Det är mycket svårare när man inte kan ta till lagstiftning och hårda tuffa metoder för att i demokratins namn slå ned just det som är uttrycket för demokratin. Vi är tvungna att arbeta långsiktigt och brett. Vi är tvungna, var och en i vårt land, att ta ansvar för utvecklingen. Jag tycker ändå att man kan säga att vi delvis har lyckats. Det är faktiskt så att de personer som dras in i rasistiska sammanhang blir färre. Det är faktiskt så att vitmaktmusiken inte längre produceras i samma omfattning som tidigare. Vi har täppt till de hål som har funnits och som har gjort att man har kunnat producera vitmaktmusik i Sverige och exportera den till andra länder på grund av att vår lagstiftning inte gav möjlighet att ingripa och beslagta musik som inte var utgiven här utan skulle utges i något annat land. Vi har täppt till de hålen. Vi har sett till att personer som arbetar med dessa frågor inom rättsväsendet, men även på andra fronter, får en utbildning. Det är fortfarande lång väg kvar att gå. Visst är det så att man kan kritisera enskilda händelser. Man tycker inte att polisen har agerat tillräckligt starkt och givit ett tillräckligt skydd för människor som har varit hotade. Men det är inte alltid så lätt att veta vilken åtgärd i det konkreta fallet som är riktig. Det viktiga är att ambitionen finns där. Jag tycker faktiskt att det är osmakligt att angripa polisen när polisen är den som faktiskt står i fronten och när poliser t.o.m. har fått sätta livet till i kampen mot brottslighet bl.a. av nazistiskt slag. Det finns fortfarande kvar att göra när det gäller att öka medvetenheten hos polis och andra som ska agera mot rasismen. Det finns fortfarande en del att göra för att skärpa den lagstiftning vi har och öka instrumenten för polisen när det gäller att agera. Det är fortfarande mycket kvar att göra när det gäller att öka kunskap och insikt om detta för att ändra attityderna i vårt samhälle, men det betyder inte att vi inte gör detta. Det betyder inte att Sverige är illa ute. Det betyder inte att vi har mer av detta problem än vad man har i andra länder på grund av att vi värnar om just det demokratiska samhällets sätt att agera mot denna typ av företeelser i vårt samhälle. Tvärtom vill jag ändå säga att vi har kommit långt. Tänk bara på en enda sak - att vi i riksdagen i så stor enighet i alla grundläggande frågor kan diskutera detta. I vårt parlament finns det ingen som står upp för främlingsfientliga åsikter och ageranden som inte är förenliga med de grundläggande värderingar vi har i vårt samhälle. Vi har inte den situationen. Vi i vårt samhälle har lyckats pressa tillbaks det. Det är icke accepterat. Vi pratar om en liten grupp människor som utgör ett starkt hot och är oacceptabel, men likafullt är den en isolerad företeelse i vårt samhälle. Vilken styrka detta är! Men låt oss fortsätta att arbeta. Vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra.

Fru talman! Jag är också glad över att vi har en så stor politisk enighet i dessa frågor och att vi också har en stor politisk enighet om att det inte är inskränkningar i våra grundläggande fri och rättigheter som är lösningen på detta. Vi har en lagstiftning som är fullt tillräcklig, men den måste också tillämpas fullt ut. Där tycker jag, kanske till skillnad från justitieministern, att det finns en kritik att rikta. Jag riktar inte den mot enskilda polismän eller poliskvinnor, utan jag riktar den mot polisledningen och ytterst regeringen som ju har att ge direktiv när det gäller vad poliserna ska syssla med och hur de ska använda de resurser som de har. Det finns en säkerhetspolis som har varit oerhört aktiv under både 1970 och 1980-talet och nogsamt registrerat personer som har haft vänstersympatier eller annat. De är inte oskickliga på att ta reda på saker. Men det är inriktningen på deras arbete som vi måste diskutera. Jag tycker att det är väldigt bra om säpo har fått klara direktiv om att det är rasistiska, nazistiska och högerextremistiska grupper som det nu gäller. Jag tror att polisen ute i sin dagliga verksamhet också behöver få sådana direktiv. Det har under en lång tid funnits ett bemötande från polisen som har inneburit att man inte har tagit så allvarligt på detta. Man har försökt att bagatellisera de brott som har begåtts. Man har sagt att det är unga pojkar och ungdomsförsyndelser, att de hade druckit några öl för mycket och att det inte var så farligt. Detta är inte historia, Laila Freivalds. Det hände i somras i Vellinge, t.ex., när en judisk dirigent blev attackerad. Detta förhållningssätt hos polisen - åtminstone hos en del - som fortfarande finns kvar måste förändras. Det är inte helt ogrundat att många människor i dag hör av sig, precis som Lars Leijonborg sade, och säger att det inte är någon idé att anmäla därför att det inte händer någonting. Det kommer inga reaktioner. Vi måste också tillsammans kunna rikta självkritiska blickar bakåt och säga att det kanske inte har varit fullt ut så bra som vi skulle vilja, men nu ska det bli en nyordning. Nu ska vi se till att sätta ljuset på detta, och vi ska göra det med all kraft och i full politisk enighet. Jag tror att initiativet som Lars Leijonborg pratade om är bra. Det är redan institutionaliserat i Stockholm, kan man säga, av den antirasistiska rörelsen. Just den 9 november går man ut och demonstrerar. Är det fler som kommer till, gärna i full partipolitisk enighet, tycker jag att det vore väldigt bra. Den rörelsen behöver allt stöd som den kan få, inte minst i dag. Jag tycker att initiativet är bra. Jag hade några frågor till justitieministern som jag inte har fått svar på, nämligen om kopplingen och orsakssambanden mellan den segregation, de ökade klyftor och det ökade utanförskap som vi ser hos många människor i dag och den rasistiska rörelsen. Det gäller också kopplingen mellan den i stora stycken invandrarfientliga politik som förs i Sverige i dag och den rasistiska rörelsen. Det finns forskning på detta, och jag antar att Laila Freivalds också har studerat den. Jag skulle gärna höra hur justitieministern ser på detta och om det på det området finns någonting att göra.

Fru talman! Jag tror att vi borde kunna enas om att det är ytterligt angeläget att få till stånd en fördjupad demokratidebatt, inte så mycket ett debatterande om polisens försumlighet eller om polisens oförmåga eller ovilja - eller hur det nu uttrycks. Det är faktiskt så - jag måste få lägga det på våra hjärtan lite till kvinns och mans - att det finns en direkt, klockren linje mellan värdenihilism, Nietzsches funderingar och övermänniskoideal. Därför tror jag att man får börja med att resonera om vilka värden demokratin är rotad i. Det går inte att med rationell upplysning och information hantera demokratins alla värden; de ligger djupare än så och tenderar faktiskt att ty sig till det metafysiska. Den debatten skyggar vi dock för. Jag tror också att vi, som vi gör i andra sammanhang, borde fundera mycket mer över detta med early warning-system. När ska vi upptäcka att det går snett? När ska vi börja agera? Nu talar vi om nationella handlingsplaner. Vem skulle få för sig att sätta sig emot sådana önskemål? Annars brukar vi nämna att 100 000 barn mobbas. Jag vet inte om den siffran är rimlig men den återges gång på gång. Men låt säga att det handlar om 50 000 barn. Vad är det för jordmån där som vi ska ta itu med? Hur kommer vi åt den? Jag tycker att vi ska ta till oss vad vi har gjort och vad vi förmår att föra vidare i stället för att härja om vad andra grupper kanske inte har gjort. Jag tror att ju starkare vi förmår presentera och stå för demokratin, desto färre poliser behöver vi.

Fru talman! Det gäller två saker. Dels handlar det om polisens engagemang i dessa frågor som ofta ifrågasätts. Det finns ju de som säger att polisen inte har tagit uppgiften på tillräckligt stort allvar. Jag har stor respekt och förståelse för polisens och kanske i synnerhet säkerhetspolisens arbete i dessa delar och för att det inte alltid öppet kan redovisas. Men det är klart att det också är viktigt att markera vikten av att polisen alltid uppträder på ett sådant sätt att man kan behålla förtroendet för polisens förmåga att förebygga och beivra brott av det här slaget. Det får förstås inte råda något tvivel om att polisen ytterst har ett särskilt ansvar för att försvara och upprätthålla demokratins värden när de står på spel. Självklart är det på säkerhetspolisen som en stor del av ansvaret för rikets inre säkerhet vilar. Dels handlar det om orsakerna till att ungdomar, ofta i tidig ålder, söker sig till högerextrema grupper. Detta måste vi ta på allvar. Det kan inte vara rimligt att ungdomar i dag som vill bli sedda eller hörda i sitt engagemang vänder sig till högerextrema rörelser. Det är vi som är politiker och vi som är vuxna, föräldrar och samhällsmedborgare som måste ta vårt ansvar, inte bara genom att hålla appeller och högtidstal utan också genom att som vuxna på allvar ge signaler till ungdomar och inte likgiltigt låta dem delta i en diskriminering. Om vi inte tar ungdomarnas engagemang på allvar kan vi aldrig få det mångkulturella öppna och fria samhälle som vi eftersträvar.

Fru talman! I grunden är detta naturligtvis, som jag sagt, en kulturkamp - alltså att många människor vågar stå upp för alla människors lika värde. När homosexuella mördas på grund av sin sexuella läggning, när flyktingförläggningar sätts i brand och när människor som vill tala och säga en åsikt känner att rädslan kommer krypande måste vi naturligtvis ha ett svar att ge. Vi måste göra väldigt mycket. Jag tycker att det är bra att skolan har lyfts fram här. Vi måste ha en skola som ger gedigna kunskaper men också en skola där färre slås ut. Jag tror att utslagna lätt blir en rekryteringsbas för extremistiska grupper. Vi måste fortsätta att hävda detta. Vi ska också ge polisen de resurser som polisen behöver. Jag måste fråga Laila Freivalds: Har polisen tillräckligt med resurser? Många runtom i landet känner att de resurser inte finns som skulle behövas för att de här hoten ska tas på allvar. Än en gång: Till sist handlar det om det folkliga engagemanget. Det ska hävdas alla dagar men jag är glad över att Gudrun Schyman åtminstone tyckte att min idé om en särskild dag skulle kunna vara ett initiativ för att gå vidare. Projektet Levande historia var ett mycket bra initiativ. Det skulle kunna kompletteras med en särskild dag då vi fokuserar på riskerna med våldsideologier.

Fru talman! Ibland är symboler väldigt viktiga och ibland kan diskussionen här på ett sätt bli väldigt svår. Jag anser att dagens läroböcker behöver en granskning. I stället för att ta sig an det här stora projektet, som tar mycket mer tid och som kräver mer resurser och ett större ansvar, får alla skolelever i Sverige en bok. Det är bra att man har fått boken i projektet Levande historia men det är inte tillräckligt. Man diskuterar här att ha en kampanjdag då vi alla ska gå ut och manifestera mot rasismen och nazismen. Visst, det är bra, men det här är en kampanj och en process som måste pågå varje dag. Laila Freivalds sade här i dag att rasistiska och nazistiska grupperingar är en isolerad företeelse. Jag anser att rasistiska och nazistiska yttringar i Sverige i dag inte är någon isolerad företeelse. Vi måste se det i ett större sammanhang. Därför måste vi arbeta i skolan, på arbetsplatsen, här i politiken. Allting hänger i hop, och vi påverkar. När man kollade på de orter där det förekommer mycket rasistiska och nazistiska aktiviteter visade det sig att de här grupperingarna får stöd av de äldre generationerna, som stöder dem indirekt. De är kanske inte aktivister eller sympatisörer, men de får stöd i sin omgivning för dessa åsikter. Det är någonting vi inte får glömma. Det här är någonting vi måste kämpa med varje dag. Det handlar om alla människors lika värde. Det är en process. Det är nog aldrig så att vi kan bli immuna mot rasismen och nazismen eller att demokratin är fullständig. Det här är någonting vi måste jobba med varje dag på alla olika plan i samhället. Jag hoppas att vi alla kommer att ta den utmaningen.

Fru talman! Det är viktigt med återkommande tillfällen där man kan uppmärksamma de frågeställningar som rör sig kring förekomsten av nazism och rasism i vårt samhälle. Jag vill därför erinra om att statsministern har föreslagit att den 27 januari ska vara en dag för manifestation mot våld och intolerans. Gruppen som arbetar med projektet Levande historia vidareutvecklar förslaget. Den 27 januari var den dag som Auschwitz befriades. Jag håller med Alf Svensson om att vi egentligen inte i detaljer borde diskutera hur polisen har agerat i vissa sammanhang och vad deras attityder är. Men jag kan ändå inte underlåta att säga till Gudrun Schyman att det finns mycket positivt sagt om polisens sätt att inte minst samarbeta med utsatta grupper. Jag vet att det t.ex. här i Stockholm finns ett mycket nära utvecklat samarbete mellan företrädare för de homosexuella grupperna och polisen. Det är mycket uppskattat. Likadant är det med den judiska församlingen - en annan grupp som har särskilt intresse av att ha ett samarbete med polisen för att kunna känna trygghet och befrielse från den rädsla som de här grupperna skapar. Bo Lundgren angriper polisens obesatta tjänster. Ja, vi har problem med både resurser och tillsättande av tjänster på grund av brist på poliser. Men det har att göra med att vi ganska nyligen har räddat landet från den ekonomiska ruin vi befann oss i. Vi har slutat nu att låna till att betala polisens löner. Det är skälet till att vi sedan två år tillbaka tillför rättsväsendet och polisen mera resurser. Till Leijonborg vill jag säga: Nej, jag tror inte att polisen har tillräckligt med resurser. Det framgår också av budgetpropositionen att regeringen avser att återkomma även i nästa budgetproposition med nya medel när vi vet vad det är som krävs. Vad vi behöver göra är en långsiktig satsning på att utbilda flera poliser i enlighet med den nya polisutbildning som bl.a. gör polisen mera lämpad att hantera den typ av problem som vi diskuterar här i dag.

Fru talman! Låt oss inte göra det här till en tävling om dagar. Den antirasistiska rörelsen har under tio års tid använt den 9 november för att demonstrera. Lars Leijonborg och alla andra är hjärtligt välkomna. Jag tycker att vi går dit allihopa. Det här handlar naturligtvis inte om enskilda poliser, Laila Freivalds. Det handlar inte om att det inte finns bra exempel. Jag vet att det finns. Jag har själv erfarenheter av ett väldigt gott samarbete med polisen. Men det finns också brister, och vi måste våga se det. Jag väntar gärna på ett besked eller en handlingsplan från polisledningen. Där finns ett ansvar för hur de resurser som polisen nu har faktiskt används. Den här debatten och de händelser som har utlöst den här debatten måste vara skäl nog för att polisledningen ska presentera en handlingsplan, som går ut på hur man nu med de resurser som man har ska effektivisera det arbete som vi faktiskt alla kräver ska göras. Sedan handlar det här naturligtvis varken om pengar eller om hur polisen ska organisera sitt arbete, utan det handlar, precis som Alf Svensson säger, om demokrati. Det handlar om hur vi ska få det samtal till stånd i vårt samhälle som vi alla behöver, ett samtal som ska handla om hur vi i praktiken lever när det gäller demokrati och respekt för varje människas lika värde. Det handlar om att ge det svar som Lars Leijonborg efterlyser när sade: Vad säger vi när rädslan kommer krypande? Måste vi inte ha ett svar till den människa som känner sig rädd? Då skulle jag önska att det svar vi hade var: Jag är här. Jag finns här bredvid dig, bakom dig som stöd, bredvid dig för att föra kampen, framför dig som skydd om det behövs. Men jag är alltid här. Om vi alla var det hade vi kommit långt.